Fru talman! Jag har fått ett klart svar på frågan om huruvida det blir någon utökning av polisens resurser. Där uppfattade jag att svaret är ett klart nej. Men jag vill då ställa några andra frågor kopplade till den diskussion som ägde rum i kammaren i våras. En fråga är: Varför föreslår regeringen att den nationella insatsstyrkan skall försvinna i stället för, vilket jag i den debatten förde fram och vilket vi har lagt fram i en partimotion, att vi ändrar reglerna så att vi kan utnyttja den höga kompetens som finns inom denna insatsstyrka runt om i landet? Varför lägger inte regeringen fram det förslag som möjliggör buggning som faktiskt finns i stället för att tillsätta en ny utredning som skjuter avgörandena på framtiden? Och varför görs de stora besparingar på kriminalvården som bl.a. drabbar klass 1-anstalterna, den typ av anstalter där dessa ligister bör sitta? Dessa anstalter är i dag fullbelagda.
Fru talman! Jag tror att Gun Hellsvik är dåligt informerad. Den nationella insatsstyrkan skall inte alls försvinna. Det har aldrig varit meningen. Den nationella insatsstyrkan, som skall bekämpa terrorism, har inte använts sedan den kom till. Den har till mig framfört - jag antar att den framförde det till Gun Hellsvik under den tidigare regeringens tid - en bön om att vi skulle ändra regelverket så att man kunde använda sin kompetens mera i vardagligt arbete och icke bara vänta på att terrorism skulle inträffa. Det är bakgrunden till att vi ser över regelverket och inför den nationella insatsstyrkan i organisationen för piketen i Stockholm. Det gör det möjligt att för Stockholms del använda sig av kompetensen hos denna insatsstyrka även i andra sammanhang, och det gör det möjligt för de andra storstäderna, som har egna piketstyrkor, att kunna begära hjälp i den mån man bedömer att just den särskilda kompetens som finns i Stockholms piket behövs även på den egna orten. När det gäller buggning är Gun Hellsvik också dåligt påläst. Den utredning och det förslag som sedan gammalt finns när det gäller buggning gäller bara säpos verksamhet, inte den öppna polisverksamheten. Den har aldrig utretts, men jag anser att den skall utredas. Det sker inga besparingar i kriminalvården som innebär att vi inte skulle kunna ha platser i klass 1, eller att säkerheten inte skulle kunna upprätthållas där. Gun Hellsvik borde kanske informera sig om hur de besparingar som kriminalvården genomför faktiskt fördelar sig på olika områden.
Fru talman! Jag skall bara kort konstatera att den ändring som framställs i budgetpropositionen är att den nationella insatsstyrkan skall ingå i piketstyrkan i Stockholm, som justitieministern säger. Men en ändrad lagstiftning innebär också att man mister möjligheten att hålla denna styrka samlad och att använda den inte bara för det vi formellt kallar "mot terroristverksamhet", utan även för denna typ av speciella aktioner.

Fru talman! Den särskilda insatsstyrkans särskilda kompetens när det gäller att bekämpa terrorism kommer att bibehållas. Ett sätt att säkerställa att den här gruppen kan bibehållas resursmässigt, kompetensmässigt och mentalt är att införa den i piketen i Stockholm, men att hålla den samlad när det gäller deras särskilda kompetens i fråga om insatser mot terrorism.

Eftersom Siw Persson ställer frågan till statsministern får hon vänta, därför att justitieministern måste få svara först.
Statsministern beslutar att justitieministern skall svara på frågan, och jag bifaller det.
Fru talman! Siw Persson pekar på någonting som är väldigt väsentligt när det gäller bekämpning av den typ av brottslighet vi talar om. Lösningen på det är just att det måste finnas ett brett samarbete över olika sektorer i samhället. Det är därför som jag när det gäller Polisens sätt att arbeta har lagt så oerhört stor vikt vid att det skall vara vad vi kallar problemorienterat. När man då har definierat problemet skall man mobilisera de krafter i samhället som har möjligheter att spela en roll. Om det t.ex. handlar om hur kommunala bolag eller privata företag använder sig av lokaler, är det naturligtvis viktigt i ett problemorienterat arbete att kontakta dem som kan påverka användningen av dessa lokaler och fullt ut utnyttja den lagstiftning som finns i dag. Det är möjligt att vi kan utvidga lagstiftningen. Jag noterar att Siw Persson inte helt sväljer det danska förslaget som ligger på bordet. Jag tycker att det i långa stycken är mycket intressant, och vi har diskuterat det på nordisk nivå. Jag kommer att gå vidare med de delar som jag anser också kan effektivisera den svenska lagstiftningen. Men en förutsättning för att det skall bli effektivt är, precis som Siw Persson påpekar, att det sker ett effektivt samarbete på det lokala planet. Det är hela tanken med det brottsförebyggande program som regeringen har tagit fram, och det är hela tanken med det problemorienterade arbetssättet på polisnivå.

Fru talman! Jag delar helt Siw Perssons uppfattning att man skall använda all lagstiftning, inte bara den som direkt siktar på effekterna av vissa handlingar när de uppträder i form av brott. Om det finns möjlighet att använda t.ex. plan och bygglagstiftningen skall man givetvis göra det. Jag utgår från att de inblandade myndigheterna ser över sina möjligheter att använda den lagstiftning de har, men jag ämnar inte ge några direktiv till dem.
Fru talman! Undersökningar har visat att det politiska kravet om rättvisefördelning under de senaste 20 åren har tagit väldigt mycket stryk i Sverige. Nu kommer Sverige att betala ganska mycket pengar till EU varje år, och Sverige kommer också att få tillbaka en hel del av de pengar som satsas i medlemsavgifter. Men när de kommer tillbaka är de specialdestinerade. Min fråga till statsministern är om han anser att EU:s omfördelningspolitik bidrar till en god fördelningspolitik i Sverige.
Fru talman! Det var en svår fråga, och det krävs nog litet reflexion innan man svarar på den. De direkta bidrag som kanaliseras från unionen tillbaka till Sverige går i huvudsak till två områden, nämligen dels till jordbruket, dels till regionalpolitiken. Jordbrukets bidrag har också ett stort inslag av regional fördelning. Jag är tvärsäker på att det som är regionalpolitiskt i de här stora strömmarna tillbaka har en rättvis fördelningsprofil, i den meningen att det faktiskt går till de regioner som är svagast, där arbetslösheten är störst och där dessa pengar gör störst nytta. Jordbruksbidragen har av och till haft ett stötande inslag av att väldigt mycket pengar har gått till dem som redan har haft det mycket gott ställt. Där finns en växande kritik. Det är också en av de frågor som naturligtvis diskuteras, och där funderar vi nu på hur en ny jordbrukspolitik för Europaunionen skall utformas. I den delen tycker jag inte att det svarar mot bra fördelningspolitik.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till miljöministern om radioaktiva utsläpp i de svenska kärnkraftverken. FN-organ har undersökt de radioaktiva utsläppen i 43 kärnkraftverk i Västeuropa. De svenska kärnkraftverken ligger i topp, vilket är mycket anmärkningsvärt, efter allt tal om hur säkra de är. Det är naturligtvis ett bekymmer för alla som bor i närheten av dessa kärnkraftverk om för stora doser radioaktiva utsläpp kommer ut i luft och vatten, och det är mycket angeläget att göra någonting åt det här. Värst av de svenska kärnkraftverken är Ringhals 1, som även efter de undersökningar som gjorts av FN har fortsatt att öka sina utsläpp. Min fråga är vad miljöministern avser att göra och vilka åtgärder som skall vidtas för att förändra den här situationen till det bättre.
Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att säkerheten är väldigt hög i de svenska kärnkraftverken. Vi har ett kontinuerligt arbete för att se till att säkerheten fortsätter att vara mycket bra. När det gäller de radioaktiva utsläpp som har konstaterats, är det viktigt att se att de ligger långt under de gränsvärden som finns uppsatta och att det inte har riktats några anmärkningar mot de svenska kärnkraftverken på grund av dessa utsläpp.
Fru talman! Det är väl anmärkning nog att de är värst i västvärlden på att släppa ut radioaktivt avfall. Jag tycker att det är tillräckligt stor anmärkning för att man skall ta det hela på allvar. Miljöministern talar om gränsvärden, och de gränsvärdena i Sverige ligger för högt. Nästa fråga är denna: Är miljöministern beredd att vidta åtgärder och lägga fram förslag om att sänka dessa gränsvärden, så att människor kan känna sig trygga i det avseendet?
Fru talman! De svenska gränsvärdena tillhör de allra strängaste i världen, så de kan inte påstås ligga för högt. Trots det kommer de svenska kärnkraftverken inte i närheten av de gränsvärdena, och det är ett gott betyg åt de svenska kärnkraftverken. Däremot pågår det naturligtvis ett kontinuerligt arbete med att hela tiden se till att säkerheten är så hög som det någonsin går i kärnkraftverken.
Fru talman! Jag skall inte ifrågasätta miljöministerns svar att de svenska gränsvärdena ligger lägst, men jag har faktiskt en uppgift om att gränsvärdena ligger ganska högt internationellt sett, även om jag inte har några direkta belägg för det. Jag skulle vilja fråga om miljöministern vet hur gränsvärdena ligger i de olika länderna.
Fru talman! Om jag skall kunna ange de exakta gränsvärdena i olika länder får jag nog be herr Brunander att komma tillbaka med en skriftlig fråga, så skall han få den redogörelsen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Schori. Utvecklingen i Mellanöstern den senaste tiden inger allvarlig oro. Sverige har haft en väldigt aktiv roll i fredsprocessen tidigare, och det anser jag förpliktar.
Fru talman! Jag deltog i EU:s utrikesministermöte för två dagar sedan, där också Yasir Arafat deltog. Det var just då krisen var som värst. EU antog ett mycket kraftfullt uttalande, och också ett åtgärdspaket, där Sverige bidrog. Man konstaterade i detta uttalande att oroligheterna och den stora kris som nu finns i fredsprocessen beror på just bristande framsteg i processen. Båda parter skulle visa återhållsamhet och återgå till förhandlingsbordet, men man riktade ett par precisa krav till Israel. Det gällde att uppfylla Osloavtalet, utrymma Hebron enligt avtalet, släppa palestinska fångar, återställa tunneln vid de heliga platserna i dess ursprungliga skick, häva avspärrningarna och inte hindra utländskt bistånd. Därefter ägde mötet i Washington rum, som tyvärr inte verkar ha givit så mycket. EU beslutade att bevilja Arafats begäran om 20 miljoner ecu - 200 miljoner kronor - för att lindra det budgetunderskott och den kris som har uppstått i den palestinska myndighetens budget på grund av att Israel inte har betalat ut sin del till de ockuperade områdena, som man skulle göra. Sverige fick häromdagen en direkt begäran från president Arafat, och vi har beviljat 5 miljoner dollar för detta budgetstöd.
Fru talman! Det är väldigt bra att EU gör sådana kraftfulla uttalanden. Finns det ytterligare enskilda bilaterala åtgärder från svensk sida? Kan vi utnyttja de kontakter som vi har med båda sidorna till att förmå dem att sätta fart på fredsprocessen igen?
Fru talman! Givetvis försöker vi detta, men i det nuvarande läget är det framför allt USA som spelar stor roll när det gäller att påverka parterna. Men Sverige kommer att vara fortsatt aktivt. En delegation kommer bl.a. inom kort att resa ned till området och underteckna vissa avtal med den palestinska myndigheten, och också föra samtal med den israeliska regeringen.
Fru talman! Jag har också en fråga till statsrådet Schori, men den gäller situationen i Afghanistan. Vi har kunnat följa hur talibanerna har tagit över makten och infört ett skräckvälde med fundamentalistiska förtecken där alla mänskliga rättigheter har satts åsido. Hur har regeringen agerat inom internationella organ för att påverka situationen i Afghanistan, men också vad det gäller flyktingsituationen? Det var känt redan före talibanernas maktövertagande att drygt 2 miljoner människor var på flykt från Afghanistan och att deras situation var mycket osäker. Nu har den siffran ytterligare ökats på. Det finns i Sverige också människor som väntade redan innan detta hände och som har fått negativa eller dimmiga svar från Invandrarverket. Jag undrar vad Pierre Schori ämnar göra på båda dessa områden - både internationellt och vad gäller flyktingar och deras situation i Afghanistan. Det gäller också dem som har ansökt om asyl i Sverige från
Fru talman! Utvecklingen i Afghanistan har gått med en rasande och förskräcklig fart. Vi har nu sett inledningen till vad man nästan kan kalla ett skräckvälde. Det är framför allt FN som vi kan agera genom från svensk sida när det gäller de politiska möjligheterna att påverka. FN:s generalsekreterares personliga representant finns också på platsen. När det gäller bistånd deltar vi. Vi är en av de största aktörerna när det gäller att lindra nöden bland flyktingarna på gränsen till Afghanistan och på andra håll. Något fall av asylansökningar i Sverige har icke kommit på mitt bord ännu, utan det behandlas i så fall av Invandrarverket eller Utlänningsnämnden.
Fru talman! Jag tackar för den informationen, Pierre Schori. Jag vill precisera min fråga vad gäller flyktingar i Sverige som innan kuppen hade fått negativa besked utifrån att man förväntade sig en förändring av situationen. Man kan knappast hävda att förändringen har skett till det bättre. Jag hoppas därför att Pierre Schori kommer att få dessa frågor på sitt bord, eftersom jag har mycket svårt att se att någon av dem som söker asyl i Sverige i dag skulle ha möjlighet att återvända med livet i behåll till Afghanistan.
Fru talman! Det ligger i utlänningslagen att man kan komma in med en ny ansökan när nya graverande omständigheter uppstår i sådana här fall, och då beaktas dessa nya omständigheter.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till inrikesminister Jörgen Andersson gällande brandsäkerheten i våra hus. Efter den svåra brandolyckan på Düsseldorfs flygplats i april i år, då 17 människor dödades av rökutvecklingen, har EU arbetat vidare med normer för byggmaterial. Nu föreslås EU:s stående kommitté för byggnadsmaterial på måndag anta en norm som kallas Singel Burning Item. Kritiken är hård mot denna norm, eftersom den föreslagna metodens kontroll av rökutveckling är bristfällig.

Fru talman! Under 90-talet har FN arrangerat en hel del världskonferenser. Det har varit miljökonferensen i Rio, kvinnokonferensen i Peking, befolkningskonferensen i Kairo och nu sist habitatkonferensen om boplats i Istanbul. Statsrådet Jörgen Andersson var ordförande för Boplats-96-kommittén, som förberedde det svenska engagemanget i konferensen. Jag skulle vilja veta hur regeringen tänker sig uppföljningen av Istanbuldeklarationen. Det är viktigt att orden blir handling. Jag vet inte om det är statsrådet Jörgen Andersson som närmast skall svara på det. Vem är det som kommer att ha ansvaret för uppföljningen av Istanbuldeklarationen?
Fru talman! Jag känner att vi har ett ansvar på vårt departement. Frågan sorterar under mitt ansvarsområde. Därför har uppföljningen av denna viktiga konferens, Habitat II, tagits om hand av departementet. Vi har tillsatt en särskild grupp bland tjänstemännen på departementet som just kanaliserar slutdokumentet och försöker omsätta det i ett praktiskt handlande som skall kunna genomsyra vår del av det ansvar vi tog på oss genom slutdokumentet.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är bra att vi får besked om vem som kommer att vara motpart i den diskussion som nu kommer vid uppföljningen. Det kommer att hållas en del seminarier på detta tema, och det är bra att veta vem i regeringen som har ansvaret. Engagemanget är både nationellt och internationellt. Min följdfråga är: Betyder det att statsrådet Jörgen Andersson även kommer att ha hand om den internationella uppföljningen av habitatkonferensen?
Fru talman! Jag känner nog ett ansvar på den punkten, men det är klart att det skall samordnas med övriga som har intresse av detta i regeringskansliet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utbildningsministern. I morse fick vi del av en norsk undersökning som visar att många barn mobbas av vuxna i skolan. Väldigt mycket i kommentarerna talar för att detta också är svensk verklighet. Det är oerhört allvarligt om samhället utbildar barn och enskilda barn behandlas kränkande. Jag är väl medveten om att detta inte är någonting som generellt utmärker skolan eller lärare, men varje enskilt fall är utomordentligt allvarligt för de barn och unga som drabbas.
Fru talman! Denna fråga berör egentligen min kollega skolministerns område. Det är alldeles självklart att vi från departementet och skolministern noga följer detta. Om det finns minsta skäl till att ingripa kommer vi också att göra det. Lärare och andra vuxna i skolan skall självfallet vara föredömen och inte själva ägna sig åt att - som det hette i den norska undersökningen - mobba elever. Lärarna skall ju stödja eleverna och inte motsatsen. Det är en självklar uppgift för skolministern att följa denna fråga. Jag är också helt övertygad om att hon är mycket engagerad i detta.
Fru talman! Jag vill bara påminna utbildningsministern om att detta är en fråga också för lärarutbildningarna och skolledarutbildningarna. Det är kanske inte bara en fråga där man enstaka gånger skall ingripa. Denna typ av företeelse förekommer i mänsklig samvaro. Det finns ofta förklaringar när en vuxen mobbar ett barn. Det kan vara tufft att vara ensam vuxen bland barn. Men det är oerhört viktigt att vi kontinuerligt arbetar med frågan. Ingenting är allvarligare än ett litet barn som känner sig kränkt.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till miljöministern. För ett tag sedan hade vi en debatt här i kammaren då jag framförde synpunkten att statliga organ kommer med olika uppgifter. Det gäller inte åsiktsmässigt utan främst hårdfakta, i det här fallet angående luftföroreningar och utsläpp. Naturvårdsverket och SMHI hade lämnat olika uppgifter. Min enkla och raka fråga är: Är dessa statliga organ numera överens om vad som gäller beträffande utsläpp och luftföroreningar?
Fru talman! Jag redovisade då att man var inne i ett arbete för att försöka att hitta så bra beräkningsmetoder som möjligt. Såvitt jag känner till har detta arbete ännu inte slutförts. Jag tror inte att man har kommit fram till exakt samma uppfattning. Däremot kan man konstatera att oavsett vilken myndighet man lyssnar till är utsläppen för stora.
Fru talman! Beskedet imponerar inte när det gäller dessa statsverk. Rent tekniskt skulle man kunna komma fram snabbare. Det cirkulerar nu olika uppgifter om vad luften för närvarande döljer i form av utsläpp och föroreningar. Jag vädjar till statsrådet att hon ber respektive organ att raska på.

Fru talman! Jag har en fråga till skatteministern. För en dryg timme sedan hade statsrådet och jag här en debatt angående självförvaltningen av Holmaområdet i Malmö. Jag ställde samma fråga tre gånger, och det var bara jag och statsrådet som debatterade så han kan inte ha undgått frågan. Men jag fick inget svar. Kanske att statsrådet har lärt sig mera under de senaste 90 minuterna. Jag ställer frågan återigen: Kan statsrådet på ett pedagogiskt sätt förklara varför det i Sverige är tillåtet att plocka bär för försäljning och upp till en viss nivå slippa betala skatt för den inkomsten, när man måste betala skatt om man städar trapporna i en hyresfastighet i Malmö?
Fru talman! Sten Anderssons fråga gäller bostadsområdet Holma i Malmö, där det finns ett mycket bra exempel på självförvaltning. Människor som bor där tar hand om sitt eget område. På det viset ökar de makten över sina egna liv. Det är ett mycket bra exempel på hur man kan sköta ett bostadsområde. Skattemyndigheten har i det här fallet gjort en tolkning av lagen. Därvid har man uppfattat de hyressänkningar som de boende har fått som skattepliktiga. Regeringen anser att all sådan typ av verksamhet skall uppmuntras. Det är en viktig framtidsfråga, att människor i ökad utsträckning kan ta ansvar för sina bostadsområden. Därför har regeringen tillsatt en grupp som skall se över hur man skall lösa de problem som har uppstått i Malmö. Rent konkret är det särskilt viktigt för den som värnar om välfärdssamhället - och det gör den här regeringen och socialdemokraterna - att också värna om ett skattesystem så att det inte blir alltför komplicerat genom olika undantag. Det är grunden för att vi först och främst letar efter lösningar utanför skattesystemet.
Fru talman! Kan jag konstatera att statsrådet är beredd att ändra när det gäller skattefriheten avseende bärplockning? Det är inte konsekvent att behålla den samtidigt som man ålägger de människor i Malmö som frivilligt städar sina trappor skattskyldighet. Har jag tolkat statsrådet rätt?
Fru talman! Sten Andersson tolkar mig rätt om han tolkar mig så att regeringen arbetar mycket seriöst med frågan. Det som sker i Holma och i flera andra bostadsområden ute i landet är oerhört viktigt samtidigt som det är en viktig framtidsfråga. Regeringen skall nu arbeta med frågan för att finna en lösning, i första hand utanför skattesystemet.
Fru talman! Det har under den senaste tiden förekommit ett antal uttalanden om att elskattehöjningar inte påverkar enskilda familjer negativt eftersom räntan har sjunkit. Delar statsrådet Thomas Östros denna uppfattning? Vidare: En logisk följd av detta resonemang måste då bli att om räntan höjs kommer regeringen omedelbart att lägga fram förslag till riskdagen om en sänkning av elskatterna, eller?
Fru talman! Att vi har höjt elskatterna har sitt ursprung i det kunskapslyft som vi har föreslagit, ett kunskapslyft som innebär att 10 miljarder kronor satsas på vuxenutbildning för 100 000 människor och på högskoleplatser för 30 000 människor. Det handlar om ett strategiskt val i kampen mot arbetslösheten. Vi skall inte konkurrera med realisation på arbeten. Vi skall konkurrera med högt kvalificerade arbeten. Människor skall också kunna leva på sin lön. Det är klart att satsningar och reformer av den här typen måste finansieras. Ofinansierade reformer leder till ränteoro och räntechocker och till en riksdag som drivs från hörn till hörn av en marknad som kräver högre räntor för utlåning av pengar. Det är detta som vi är på väg ut ur. Vi är på väg att få fast mark när det gäller statsfinanserna. Det gör att vi får orken att också föreslå offensiva reformer för kampen mot arbetslösheten. Så fungerar sambanden.
Fru talman! Jag tolkar det som att detta nästan är en naturlag. Om de enskilda människorna skulle få mer utrymme att själva bestämma över sina pengar beroende på räntesänkningar, då är dessa pengar redan intecknade av staten i form av skattehöjningar.
Fru talman! Moderata samlingspartiet har visat hur man ser på riskerna med att låta de offentliga finanserna löpa amok. Man satsade på skattesänkningar i tider då det var svårt att få budgeten att gå ihop. Man ökade budgetunderskottet och ledde Sverige så att vi hängde på marknadskroken i åratal och inte längre kunde bedriva en effektiv arbetslöshetsbekämpning. Det har varit moderat politik när det gäller skatter, räntor och offentliga finanser. Vi tar ansvar för de offentliga finanserna. Nu har vi kommit så långt att vi kan föreslå offensiva framtidsreformer och samtidigt se sjunkande räntor. Jag tycker att moderaterna av detta borde lära sig hur man bedriver finanspolitik så att de får styrka att kämpa mot arbetslösheten.
Fru talman! Jag konstaterar att statsrådet undviker att svara på min fråga. Som så många gånger tidigare lutar sig både statsråd och ministrar mot den förra borgerliga regeringen i stället för att svara på våra frågor. Ni har nu suttit vid makten i två år och måste faktiskt kunna tala om vad ni vill och vad ni tänker göra.
Fru talman! Jag beskriver en väsentlig del av hur man tar Sverige ut ur krisen. Det är fråga om ett kunskapslyft för hela det svenska folket, och detta måste naturligtvis finansieras på något sätt. Ni har väldigt väl visat vad moderat strategi har bestått av: skattesänkningar, ökade budgetunderskott, räntekaos och ett otroligt starkt beroende av marknaden plus skenande massarbetslöshet. Ert recept är prövat. Marietta de Pourbaix-Lundins fråga tyder på att hon inte har satt sig in i vilken socialdemokraternas strategi är, nämligen att skaffa sig den politiska styrkan för att kunna bekämpa massarbetslösheten, att se till att komma ur marknadskrafternas grepp. Vi har visat väldigt tydligt vad det hela handlar om. Jag hoppas att moderaterna aldrig mer får möjlighet att visa de förslag och åtgärder som de har.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utbildningsministern. Vi har ju här talat om mobbning av barn, kamrater och lärare samt lärare som mobbar elever. Min fråga gäller mobbning mellan studenter. För elever som börjar på högskolan har det blivit vanligt med alltmer djärva och avancerade s.k. insparkar. De tar sig uttryck i mycket förnedrande inslag där förakt mot mänskliga värden och inte minst mot kvinnor är mycket tydligt. Självfallet, fru talman, menar jag inte att utbildningsministern skall stå till svars för vad som kan hända när det gäller avarter. Men jag tror att det vore värdefullt om utbildningsministern uttalade vad han tycker är lämpligt att göra när en ny kurs startar på högskolan.
Fru talman! Jag har blivit tillfrågad om detta några gånger när jag har varit ute på vissa högskolor där det traditionellt pågår s.k. nollning. Min uppfattning i frågan är väldigt klar. Jag anser personligen att sådant över huvud taget inte bör förekomma. Jag anser att det över huvud taget är en felaktig idé att genom olika former av halv eller helförnedrande verksamheter skola in nya ungdomar i skolor eller högre utbildning. Det finns många andra sätt att ta emot nya studenter. Om detta bestämmer inte jag, regeringen eller riksdagen, utan det måste högskolorna och framför allt studenterna själva ta ansvar för. Mitt intryck är att det i alla fall vid högskolorna pågår en självsanerande verksamhet på denna punkt, som jag hoppas fortsätter.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för beskedet och för hållningen i frågan. Utbildningsministern skall emellertid inte göra sin roll alltför liten. Jag tror nämligen att hans uttalande, väl spritt till högskolor och studenter, har en mycket stor betydelse. Jag tackar för svaret.

Fru talman! Per Lager har frågat mig vad jag avser att göra för att påskynda frigivningen av den israeliske medborgaren Mordechai Vanunu. Mordechai Vanunu har som bekant lagförts och dömts i Israel för ett brott som rört Israels nationella säkerhet. Nationell lagstiftning för sådana brott är över lag sträng. Påföljden blir oftast fängelse under mycket lång tid. Utrymmet för omvärldens agerande är begränsat i nationella angelägenheter. Fallet Mordechai Vanunu har med rätta fått bred internationell uppmärksamhet. Som jag redan tidigare har framhållit här i riksdagen delar jag Per Lagers oro över det sätt på vilket Vanunu greps och hur han behandlas i fängelset. Oavsett om Vanunu är dömd för ett brott som anses allvarligt i Israel är givetvis de israeliska myndigheterna skyldiga att behandla Vanunu i enlighet med de grundläggande konventionerna på området för de mänskliga rättigheterna. I samband med mitt besök i Israel tidigare i år förklarade den dåvarande utrikesministern Ehud Barak på min direkta fråga att hanteringen av ärendet låg i händerna på Israels högsta domstol. Mitt besök i Israel gav mig således tillfälle att uttrycka vår oro över det konkreta fallet och på nytt understryka hur angeläget vi från svensk sida anser det vara att Israel lever upp till innehållet i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och då särskilt FN:s konvention mot tortyr, som Israel har ratificerat. Jag är oroad över uppgifter som tyder på att Vanunu behandlas på ett sätt som strider mot grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Jag kan försäkra Per Lager att vår ambassad i Tel Aviv fortsätter att följa fallet noga.
Fru talman! Utrikesministern! Jag lovar att jag kommer att fortsätta ta upp den här frågan så länge jag är kvar här i riksdagen och så länge Vanunu inte är fri. Jag anser detta vara ett fall som vi helt enkelt inte får glömma. Omvärldens möjligheter att agera är begränsade, säger utrikesministern. Men det måste vara en demokratisk skyldighet att verkligen kräva respekt för konventionen om de mänskliga rättigheterna och tortyrkonventionen. Att bara uttrycka sin oro räcker inte. Att följa fallet räcker inte. Mordechai Vanunus mentala hälsa är nu i fara.

Fru talman! Eftersom det är ett annat lands lagstiftning och hanterande inom lagstiftningen vi talar om är möjligheten till agerande från svensk sida eller ett annat lands sida begränsad. Det innebär dock inte att det inte finns någon möjlighet att agera. Jag har tagit till vara den möjlighet som finns, nämligen att bilateralt överföra vår åsikt att det här inte har hanterats på ett sätt som vi tycker är tillfredsställande. Vad vi har sagt, som jag också säger i svaret, är naturligtvis att israeliska myndigheter är skyldiga att behandla Vanunu i enlighet med de grundläggande konventionerna på området och att vi får rapporter som tyder på att så inte skulle vara fallet. Där är vi naturligtvis kritiska. Eftersom Israel har biträtt flera av de aktuella konventionerna, inte minst FN:s konvention mot tortyr, finns det anledning för oss att påpeka detta både bilateralt, dvs. direkt till Israel, men också, där det går, i multilaterala fora. Detta gör vi också.
Fru talman! Jag tycker att det låter bra att utrikesministern tänker fortsätta de bilaterala samtalen. Det jag hoppas på är att man lägger mer kraft i kritiken och också visar att man är intresserad av att föra upp detta på FN:s agenda ifall ingenting händer. Det är trots allt en människa av kött och blod som sitter där, som har suttit i tio år och vars hälsa nu är i fara. Jag vill läsa upp en liten sak som han har skrivit från fängelset. Han skriver här om varför han avslöjade kärnvapenprogrammet: "Jag är en människa med samvete, som gjorde det av en stark övertygelse efter mycket funderingar och många tvivel. Jag hade inget val. Jag var tvungen, helt enkelt. Det fanns ingen annan som skulle göra det om inte jag gjorde det. Jag var rädd men redo att betala priset." Man kan då tycka att den här sanningen stod honom väldigt dyrt. Han har nu suttit av 10 av de väntade 18 åren i isoleringscellen. Min tanke är att man måste göra någonting mer. Regeringen måste visa mycket klarare att man inte accepterar den här behandlingen av en människa. Man måste klargöra att man inte kan se någon rättvisa i det utdömda straffet i relation till det s.k. brottet. Enligt min mening måste varje chans till påtryckning och varje chans att få Vanunu fri betraktas som en medmänsklig skyldighet. Håller utrikesministern med mig?
Fru talman! Jag anser naturligtvis att det är av yttersta vikt att respekten för internationella konventioner och principer om de mänskliga rättigheterna upprätthålls. Det är i det sammanhanget man måste se det här enskilda fallet. Att man lever upp till principen om de mänskliga rättigheterna är något som vi från svensk sida aldrig försummar att betona vikten av - vare sig bilateralt eller i multilaterala sammanhang. I fallet Vanunu anser jag att det är våra bilaterala kontakter som är den mest framkomliga vägen. Det är svårt att få enskilda fall uppmärksammade i t.ex. FN:s kommission om de mänskliga rättigheterna. Jag tror alltså att den bilaterala vägen är den väg som vi bör gå i fortsättningen. Det är också på det sättet som vi redan har agerat. Den israeliska staten är nämligen en rättsstat. Som sådan måste den ta sitt ansvar. Det är genom omvärldens konstruktiva intresse som Israel bör kunna påverkas.

Fru talman! Jag kan lova Per Lager att precis som han själv kommer vi i den svenska regeringen och jag personligen att fortsätta att mycket noga följa detta ärende och när möjlighet till inflytande på ärendet uppkommer kommer jag att ta den till vara.

Fru talman! Juan Fonseca har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att få till stånd en ändrad praxis när det gäller kravet på att kunna styrka sin identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap. Enligt Juan Fonseca verkar Invandrarverket ha som praxis att avslå ansökningar från personer tillhörande bl.a. somaliska och kurdiska invandrargrupper med argument att personen inte kan styrka sin identitet. Möjligheten att få bli svensk medborgare är ofta av stor betydelse för en invandrares integration i det svenska samhället. Ett svenskt medborgarskap är ett viktigt steg i integrationskedjan. Låt mig därför inledningsvis säga att jag välkomnar en diskussion om dessa frågor. Det är viktigt att våra regler och tillämpningen av dem upplevs som välgrundade och rättvisa. Jag är mycket väl medveten om de problem som vissa invandrare har när det gäller att kunna styrka sin identitet vid ansökan om medborgarskap. Och jag vill självfallet inte se en utveckling som skulle innebära att många invandrare för all framtid skulle bli utestängda från möjligheten att bli svenska medborgare. Kravet på att kunna styrka sin identitet har dock på goda skäl uppställts i praxis som en väsentlig förutsättning för att en ansökan om svenskt medborgarskap skall kunna bifallas. I det fall en person tas upp till svensk medborgare och det därefter kommer fram att denne förvärvat medborgarskapet i en felaktig identitet, kan svenska myndigheter inte återkalla det svenska medborgarskapet. Utan tillförlitliga uppgifter saknas således normalt förutsättningar för att bifalla en ansökan om medborgarskap. Betydelsen av att beslut om medborgarskap föregås av en noggrann utredning om sökandens identitet har också starkt understrukits av såväl regeringen som riksdagen. Socialförsäkringsutskottet tog upp frågan i ett betänkande våren 1995 med anledning av regeringens proposition om ändringar i utlänningslagen (prop. 1994/95:179, bet. 1994/95:SfU16). Utskottet pekade bl.a. på att genom utveckling i praxis kan sådana situationer uppstå att en identitetshandling, exempelvis ett utländskt körkort, som godtagits vid ansökan om uppehållstillstånd, vid en åtskilliga år senare gjord ansökan om medborgarskap inte kan anses tillförlitlig för att styrka identiteten. I praxis krävs normalt att det vid ansökan om medborgarskap företes ett hemlandspass i original eller en fotoförsedd identitetshandling i original utfärdad av behörig myndighet i hemlandet. Om det av omständigheterna framgår att en handlings äkthet kan ifrågasättas, kan detta givetvis medföra att ansökan avslås. När det gäller somaliska passhandlingar och andra typer av somaliska handlingar har det under lång tid konstaterats att sådana handlingar varit föremål för en omfattande handel både i Sverige och i andra länder. Utlänningsnämnden har också konstaterat att det i stor utsträckning förekommit förfalskningar av irakiska identitetshandlingar. Dessa förhållanden innebär självfallet svårigheter för invandrare från dessa länder att uppfylla kravet på tillförlitligt styrkt identitet. Även andra invandrargrupper kan ha motsvarande problem. Men det är naturligtvis inte så att invandrare från vissa länder generellt får avslag på sina medborgarskapsansökningar. Varje ansökan bedöms individuellt. Som jag sade inledningsvis är det inte tillfredsställande om kravet på styrkt identitet får till följd att vissa invandrare för alltid ställs utanför möjligheten att bli svenska medborgare. Det finns därför skäl att se närmare på det här problemet. Det är min avsikt att ta upp frågan i anslutning till den fortsatta beredningen av Invandrarpolitiska kommitténs betänkande
Fru talman! Jag vill tacka integrationsministern för svaret. Fru talman! Låt mig inledningsvis understryka att ministern och jag är överens om följande: För det första är vi överens om att det skall finnas krav på att varje individ som ansöker om svenskt medborgarskap skall kunna styrka sin identitet. För det andra är vi överens om att man som sökande självklart skall kunna styrka sin identitet. För det tredje är vi överens om att identitetshandlingar som styrker ens identitet självklart skall vara giltiga och korrekta. I fallet med somalierna skriver Invandrarverket och Utlänningsnämnden för det mesta i sina yrkanden när de avslår deras ansökningar: Det är för Invandrarverket och Utlänningsnämnden känt att somaliska passhandlingar och andra typer av somaliska handlingar är föremål för omfattande handel såväl i Sverige som i andra länder. Samma sak säger ministern i sitt svar till mig. Såvitt är känt för Invandrarverket och Utlänningsnämnden saknas sedan 1991 behöriga myndigheter i och utanför Somalia som skulle kunna utfärda legala passhandlingar. Jag har fått handlingar från somaliska medborgare som ansökt om svenskt medborgarskap - identitetshandlingar som är utfärdade 1990 eller före 1990. Trots det ifrågasätts deras giltighet. Fru talman! I Sverige finns det i dag omkring 16 000 somaliska medborgare. Många av dessa har ansökt om att få bli svenska medborgare. De vill tillhöra landet Sverige. De flesta har levt i Sverige ganska länge, och flera av dem kommer att vilja bli svenska medborgare. Den somaliska gruppen är en av de invandrargrupper som har stora svårigheter i vårt land. Många av dem saknar arbete, och många tvingas leva på olika typer av bidrag. De saknar ett land att åka tillbaka till och de har rotat sig i Sverige. På grund av att de är svarta upplever många diskriminering. Det är viktigt att dessa människor känner sig välkomna i Vi kan inte, fru talman, misstro alla somaliska medborgare och se dem som presumtiva brottslingar, som på den illegala marknaden vill köpa en identitet i syfte att lura de svenska myndigheterna. Jag vill fråga integrationsministern: Hur kan de somalier som ansöker om medborgarskap och som får avslag med argumentet att de köpt falska identiteter bevisa motsatsen? Kan de försvara sig mot sådana påståenden? Skall människor i en rättsstat kunna misstänkas för att vara presumtiva brottslingar utan att kunna bevisa motsatsen? Jag känner till fall där somaliska medborgare, men också kurder, irakier och andra som bott en längre tid i Sverige, fått avslag på sin ansökan om att bli svenska medborgare. Dessa människor saknar i dag pass från sitt tidigare hemland och får inget pass från Sverige. Det innebär att de inte kan lämna landet. De lever i ett slags landsarrest. Hur ser ministern på detta?
Fru talman! Först och främst gäller kraven på att man skall styrka sin identitet alla som kommer hit och som sedan ansöker om svenskt medborgarskap. Det är inte speciellt destinerat till vissa invandrargrupper. Däremot är omständigheterna för människor från Somalia av den karaktär som Juan Fonseca själv beskrivit. Det är alltså väldigt svårt att få fram korrekta handlingar. Det är inte fråga om att misstänka människor för falsarier och annat, utan problemet är svårigheterna för den enskilde individen att själv kunna styrka sin identitet. Man har haft svårigheter med att göra det. Men det är inte så, som Juan Fonseca antyder i sin fråga, att man mera generellt avslår medborgarskapsansökningar från somalier. Under tiden juli 1995 juni 1996 har 430 ansökningar avslagits på grund av oklar identitet. Samtidigt har 290 ansökningar bifallits. Jag inser problemet för många bland de 430 som inte kan styrka sin identitet. Det är svårt. Mot den bakgrunden säger jag att vi i den fortsatta beredningsprocessen, på Invandrarpolitiska kommitténs förslag, också bör ta den här frågan i beaktande för att se om vi kan hitta lösningar på den här problematiken. När det gäller motsvarande siffror för personer som har kommit från Irak är det 440 avslag och 940 bifall. Det är alltså inte så att man generellt avslår, utan det görs en mycket individuell bedömning. Jag bara beklagar att många människor som kommer från sådana länder med sådana regimer själva inte har möjlighet att på ett trovärdigt sätt styrka sin identitet. Att man sedan inte får medborgarskap innebär inte att man därmed utpekas som en brottsling, utan problemet är att man inte har styrkt sin identitet. Det är det som det handlar om.
Fru talman! Att som sökande kunna få beskedet från Invandrarverket eller Utlänningsnämnden att det förekommer en omfattande handel med somaliska pass och andra handlingar kan icke tolkas på annat sätt än att man anser att den person som ansöker om svenskt medborgarskap på något sätt har en falsk handling. Det går ett slags systematik i svar som lämnas från Invandrarverket och Utlänningsnämnden till människor som ansöker om svenskt medborgarskap och som råkar vara somalier. Jag har inte påstått att man diskriminerar dem på grund av att de är svarta eller därför att de är somalier. Det är väldigt konstigt att man i alla de fall som jag har här framför mig får ungefär samma typ av svar. Vad jag säger är att vi, även om det sedan 1991 saknas myndigheter i Somalia som är godkända i Sverige, inte kan ge svaret till dessa människor, som inget hellre vill än bli svenska medborgare, att de på något sätt är misstänkta personer som innehåller och som har en del falska handlingar. Det är det ena. Det andra är fall, jag har också dem framför mig, där personer som ansökt om svenskt medborgarskap och som har handlingar utfärdade i Somalia eller utanför Somalia före den 1 januari 1991 t.ex. har lämnat sitt pass från 1990. Trots det godkänns inte deras pass. Jag är överens med ministern - jag har tittat på den statistik som ministern lämnat över till mig - om hur många ansökningar som avslås respektive bifalles. Men under senare tid avslås nästan systematiskt alla ansökningar med ungefär samma argument. Vad är det som händer på Invandrarverket och i Utlänningsnämnden? Naturligtvis välkomnar jag att ministern vill se över praxis, men jag skulle gärna vilja veta på vilket sätt de somalier som just nu sitter uppe på läktaren kan få något slags svar från ministern om hur det hela kommer att ändras.
Fru talman! Juan Fonseca vet mycket väl hur den svenska demokratin fungerar. Det är inte så att ett statsråd från talarstolen i en interpellationsdebatt kan svara på en så komplicerad fråga och tala om hur det kommer att bli i fortsättningen. Däremot kan jag säga att det finns en grundläggande princip, vilket Juan Fonseca också erkänner: Man måste kunna styrka sin identitet för att kunna få svenskt medborgarskap. Kan man inte det, får man inte svenskt medborgarskap. Det är klart att det ligger ett problem i detta. Jag inser också att många somalier, inte alla, har svårigheter att styrka sin identitet. Det innebär inte att man är en lögnare. Men man kan inte göra trovärdigt att man är den man säger sig vara, när man exempelvis inte från sitt eget hemland kan få dokument som på något sätt kan styrka identiteten. Den grundläggande principen, att man skall kunna styrka sin identitet vid ansökan om medborgarskap, måste naturligtvis ligga fast. Den kan vi inte ändra på. Det kan heller inte vara rimligt att en person som inte kan visa vem han eller hon är får svenskt medborgarskap. Det skulle ju också kunna ställa till stora problem. Det får inte vara så att man utan en säker identitet får ett medborgarskap i vårt land, eftersom det inte är möjligt att återkalla medborgarskapet. Däremot tycker jag att man skulle kunna se närmare på möjligheten att ge medborgarskap till personer med hemvist i Sverige under en mycket lång tid, kanske mer än 10 eller 15 år. Även om man då inte skulle kunna prestera sådana identitetshandlingar som normalt krävs, kunde möjligheten att bedöma trovärdigheten rimligen öka med en längre vistelsetid i landet. Sannolikheten för det är väldigt stor. Vi överväger för närvarande inom regeringskansliet om vi skall tillsätta en utredning, bl.a. för att pröva den här frågan och också en del andra frågor som enligt lagen om svenskt medborgarskap aktualiserats under senare tid. Lagen är från 1950 och har hittills inte varit föremål för en mera genomgripande översyn under den här perioden. Jag kan i det här sammanhanget också nämna att inom Europarådet pågår ett arbete med en konvention om medborgarskap. Det arbetet är nu inne i slutskedet. En svensk anslutning till konventionen kan också leda till att vissa regler i den svenska medborgarskapslagstiftningen behöver ses över. Jag för min del ser det också som viktigt att i det här sammanhanget ta upp en diskussion om att bättre markera medborgarskapets status. Olika åtgärder för att åstadkomma en förstärkning av statusen bör naturligtvis övervägas. En invandrad person som blir svensk medborgare måste kunna känna att han/hon därmed också betraktas som svensk. Här vilar självklart också ett stort ansvar på oss ursprungliga svenskar.
Fru talman! Det gläder mig att ministern redovisar hur man i framtiden tänker sig hantera medborgarskapsfrågan. Vi båda är överens om att de principer och annat som gäller skall göra det. Jag har inte hävdat att man skall frångå principer som gäller när det handlar om att styrka den egna identiteten. Det har jag redovisat i det som jag här tagit upp. Däremot säger jag att den somaliska gruppen är en grupp där de flesta varit i Sverige i 10-15 år. Många av dem har kommit hit som flyktingar. Många är kvotflyktingar. Många har t.o.m. fått uppehållstillstånd med den reservationen att svenska myndigheter har vetat att personen i fråga lämnat ett land som befunnit sig i krig osv. Rimligen har de här människorna inte haft möjlighet att redovisa sin identitet. De har alltså bott här i kanske tio år. När de sedan ansöker om svenskt medborgarskap säger man att de handlingar som en gång godkänts inte är giltiga. Okej, vi kan vara överens om att samma typ av handlingar för att få uppehållstillstånd ibland inte kan gälla när man ansöker om medborgarskap. Men Invandrarverket och Utlänningsnämnden kan icke, därför att Somalia i dag saknar ett slags myndighet utanför Somalia och det förekommer någon sorts svart handel av pass osv., försöka misstänkliggöra en hel grupp i Sverige, som på grund av det inte kan få svenskt medborgarskap. Det är detta som jag ifrågasätter - ingenting annat.

Fru talman! Mot bakgrund av de två alternativa scenarier för den framtida ekonomiska utvecklingen som skisseras i finansplanen har Mats Odell frågat mig om jag tänker vidta några lagstiftningsåtgärder som skulle kunna förbättra lönebildningen så att det s.k. tillväxtalternativet med halverad öppen arbetslöshet till sekelskiftet kan uppnås. Låt mig först ta tillfället i akt att förklara sambanden mellan lönekostnadsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen i stort. Den ökade internationella ekonomiska integrationen och en alltmer effektivt fungerande internationell kreditmarknad har inneburit att det inte längre är möjligt att upprätthålla en hög sysselsättningstillväxt om vi som enskilt land skulle tillåta oss att ha en inflation som avviker från den inflation som våra konkurrentländer har. Inflationsvägen är stängd och kommer så att förbli. Det gäller oavsett om vi är med i EMU eller ej. Riktmärket för den ekonomiska politiken måste därför med nödvändighet vara stabila priser. En förutsättning för att vi skall lyckas förena en hög ekonomisk tillväxt med stabila priser är att löneutvecklingen i Sverige inte avviker från löneutvecklingen i våra konkurrentländer. Det enda som kan ändra detta förhållande är om vi i Sverige under en längre period uppnår en högre produktivitetstillväxt än den som våra konkurrentländer har. Om de totala kostnaderna, med hänsyn tagen till både lön och produktivitet, skulle stiga snabbare i Sverige än i vår omvärld, försämras konkurrensläget på såväl hemma som exportmarknaden för de företag som är verksamma i Sverige. En sådan utveckling skulle leda till att sysselsättningstillväxten blir lägre än vad som kan åstadkommas i ett scenario där lönekostnadsutvecklingen är mera dämpad. En högre lönekostnadsutveckling innebär dessutom att Riksbankens möjlighet minskar att hålla räntorna på en låg nivå, utan att prisstabiliteten äventyras. Om vi lyckas hålla räntorna på en låg nivå stimuleras såväl den privata konsumtionen som investeringarna. Den totala efterfrågan i ekonomin stiger. Lägre räntor får dessutom en direkt positiv effekt på statens upplåningskostnader, som i dagsläget är mycket omfattande. Den samlade effekten på hushållens disponibla inkomster av den högre sysselsättningstillväxt som åstadkoms, dels via ett förbättrat konkurrensläge, dels som en indirekt effekt av den lägre räntenivån, är större än den dämpande effekt som kommer av de något lägre löneökningarna. Detta tillsammans med den direkta stimulansen från lägre räntor får till följd att den privata konsumtionen stiger. En högre sysselsättning innebär även att den offentliga sektorns utgifter minskar - speciellt inom arbetsmarknadspolitikens område, men även inom andra områden som t.ex. kostnaderna för olika former av inkomstprövade bidrag. Sammantaget innebär detta att ett större utrymme skapas även för ökad offentlig konsumtion. En bättre fungerande lönebildning är därför, som jag vid flera tillfällen tidigare har klargjort, en avgörande faktor för möjligheterna att uppnå den tillväxt som krävs för att fram till sekelskiftet halvera arbetslösheten. Sverige har en lång historisk tradition av ett brett samförstånd mellan arbetsmarknadens parter. Parterna har vid flera tillfällen visat stort samhällsansvar och stor förståelse för den betydelse som lönebildningen har för sysselsättningen. Den mycket höga reallönetillväxt som det nu finns tydliga tecken på att vi kommer att få under innevarande avtalsperiod tyder emellertid på att lönebildningen ännu inte anpassat sig till den lägre inflationstakten, en inflationstakt som Sverige framdeles med nödvändighet måste upprätthålla. Vad som nu behövs är därför ett nytt kontrakt för samverkan på lönebildningens område. Parterna har därför fått i uppdrag att fram till den 31 mars 1997 gemensamt formulera nödvändiga förändringar av förhandlings och lönebildningssystemet för att säkerställa en bättre fungerande lönebildning. Som ett första steg har den s.k. Edingruppen fått i uppdrag att under hösten 1996 granska utfallet av den senaste avtalsrörelsen. Jag anser därför, till skillnad från Mats Odell, att det vore oklokt av regeringen att ta ifrån parterna deras ansvar och redan i detta skede komma med förslag till lagstiftningsåtgärder inom lönebildningens område. De som är bäst skickade att hantera frågan om hur den framtida lönebildningen skall anpassas till den lägre inflationstakt vi nu har uppnått måste ges en rimlig chans att på egen hand finna formerna för detta.
Fru talman! Först vill jag tacka finansministern för svaret, som jag faktiskt tycker är en mycket intressant, grundläggande och pedagogiskt upplagd nationalekonomisk lektion om hur enormt viktig lönebildningen är för att vi skall klara av arbetslösheten och välfärden - vården, omsorgen osv. Den föreläsningen hade behövt hållas inför fler än dem som i dag är församlade här. Verkligheten är trots allt att arbetslösheten nu är större än den var då vår regering lämnade över till den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Nu i oktober ligger arbetslösheten på närmare 9 %. För ett år sedan låg den på 8 %. Utvecklingen går alltså åt fel håll. Därför är jag förvånad över att finansministern i slutet av sitt svar ändå kommer fram till att ingenting behöver göras från regeringens sida, utan det här kommer parterna att klara av - de är bäst skickade att klara ut denna fråga. Jag blev intresserad av de här sakerna när jag läste finansplanen och såg de två tydliga alternativen, som ställs mot varandra. När det gäller huvudalternativet, alltså regeringens politik som denna nu ligger i finansplanen och i de propositioner som ligger på riksdagens bord, klarar man inte uppgiften att till år 2000 halvera arbetslösheten, vilken tvärtom har stigit. Det är ett större projekt nu än när ni tog över, Erik Åsbrink.

Vi konstaterar att de gör det, och arbetslösheten ökar. Vi skulle klara det med en högre produktivitetstillväxt än i konkurrentländerna. Men det är ändå så att vi avviker, arbetslösheten har ökat. I finansplanen finns en förklaring till detta: produktiviteten har blivit högre än väntat. Det är regeringens svar på varför arbetslösheten har ökat. Det är rätt paradoxalt. Jag har en hypotes som jag skulle vilja testa på Erik Åsbrink. Det här med lönebildning är något ganska diffust och svårfångat. Är det inte så att produktiviteten t.ex. bland handelsanställda har ökat ganska kraftigt? Kenth Pettersson lyckades mycket bra med sitt avtal. Alltså har en väldig massa människor blivit arbetslösa. Det är färre som jobbar och får göra mer. Där har produktiviteten ökat. Det är staten som får ta den fulla kostnaden för detta. Är det rimligt att fortsätta att låta sambandet vara på det sätt som nu är, att avtal kan slutas på en för hög nivå, staten tar hela kostnaden, regeringen konstaterar att arbetslösheten och produktiviteten ökar, men det finns inga mekanismer där emellan som skapar ett realistiskt underlag för en lönebildning som skulle kunna leda till målet? Erik Åsbrink säger att "det vore oklokt av regeringen att ta ifrån parterna deras ansvar och redan i detta skede komma med förslag till lagstiftningsåtgärder". Jag uppfattar detta som att regeringen är beredd att i ett senare skede komma med lagstiftningsförslag. Kommer det att ta lika lång tid som det tog med arbetsrätten? Hur länge skall vi behöva vänta? När kan vi börja avläsa resultat? Att pressa ner arbetslösheten, som regeringen talar så mycket om, ger ändå intryck av aktivitet, rent av ansträngning. Men här är det alltså inte fråga om att vidta några åtgärder.
Fru talman! Denna frågeställning är, som Mats Odell redan har sagt, alldeles central för att vi skall klara jobben under det här decenniet och framöver. Frågan var mycket enkel, nämligen om regeringen avser att göra någonting för att förbättra lönebildningen. Svaret är, trots de ganska många orden, faktiskt väldigt enkel: Nej, regeringen avser inte att göra någonting. Det illustrerar ett allvarligt tomrum i den förda politiken. Det är naturligtvis litet svårt att diskutera ett tomrum. Vi får hoppas att Erik Åsbrink kommer tillbaka med några ytterligare synpunkter. Svaret innehåller för all del, som också Mats Odell sade, en hel del andra synpunkter. Jag kan gärna ta tillfället i akt och säga att jag tycker att det är utomordentligt bra att Erik Åsbrink slår fast att inflationsvägen är stängd vare sig vi är med i EMU eller ej. Men frågan infinner sig om Erik Åsbrink har med sig alla sina partivänner i denna uppfattning. Det har hörts en hel del oroande tendenser från andra socialdemokrater som säger att det inte är så himla kinkigt, att man kanske kan ha litet lagom inflation eller så. Jag hoppas att Erik Åsbrink håller liknande anföranden inför dem som här. Det finansministern sade är en väldigt bra beskrivning av vad som händer om lönebildningen inte fungerar. Det hade varit naturligt, tycker jag, om svaret hade fullföljts med att man skall göra någonting för att få den att fungera. Men sedan tar det slut, och det är väldigt beklagligt. Det talas om kontrakt för samverkan mellan parterna. Man skall börja med att granska utfallet av förra avtalsrörelsen. Det är ett projekt som man kunde klara av ganska hastigt därför att alla säger ju - Erik Åsbrink säger det, en massa ekonomer, arbetsgivarna och t.o.m. löntagarnas egna organisationer säger det - att det gick dåligt. I synnerhet tror jag att en förfärlig massa människor upplever att det redan är fastlagt, det var dåligt. De som har blivit av med jobben i kommuner och landsting och inom handelsområdet tycker alldeles säkert att utfallet var dåligt. Resultatet blev ju att deras arbetsgivare inte hade råd att ha kvar dem, utan de blev av med jobbet. Svaret är beklämmande på det viset att Erik Åsbrink här som på många andra områden skjuter ifrån sig problemet och visar "vänta-och-se-attityden", ungefär som man gjorde i fråga om arbetsrätten. Där har regeringen nu aviserat och lagt fram en del förslag som den tydligen själv är mycket nöjd med. Det har arbetsmarknadsministern och även andra sagt. Jag har naturligtvis mina invändningar, men från regeringens egen utgångspunkt kan man tycka att det var litet synd att det skulle ta två år att komma fram till dessa förslag. Det är litet konstigt att man väljer samma uppskovslinje i fråga om lönebildningen. Jag har två frågor som jag tycker att Erik Åsbrink kunde försöka besvara. Den första gäller vilken beredskap finansministern och regeringen har för att använda lagstiftningsåtgärder, t.ex. i fråga om förändringar av lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen eller andra lagar som berör maktbalansen, eller snarare maktobalansen, mellan arbetsmarknadens parter när väl parterna tvingats meddela att de inte klarar av uppgiften? Den andra frågan handlar om tolkningen av den sista passus i det finansministern nämnde. Han formulerade sig som att "lagstiftningsåtgärder inom lönebildningens område". Det lät på mig som inkomstpolitiska åtgärder. Det föranleder frågan: Är det den typen av inlägg, nya Rehnbergavtal eller andra former av inkomstpolitik, som regeringen i så fall tänker sig? Då tror jag nämligen att vi är inne på helt fel väg.
Fru talman! Efter det att taxi avreglerades har regeringen numera blivit den främsta företrädaren för linje "Var god dröj". Om det inte vore så att det var så himla många människor som skadas av detta kunde man väl le åt bekymren på samma sätt som man en gång gjorde åt taxi. Den här gången kan man inte. Fru talman! Lönebildningsproblemet handlar egentligen om två saker, varav Erik Åsbrink bara diskuterade den ena. Det ena problemet, som Åsbrink diskuterade, är nivån på löneökningarna. Det är alldeles riktigt att nivån på löneökningarna totalt sett inom den innevarande avtalsperioden är på väg att bli för hög. På den andra sidan finns emellertid själva strukturen på lönebildningen, dvs. vilka löner man skall betala för vilka arbeten. Båda dessa bekymmer är lika allvarliga.Jag vill ta tillfället i akt och kommentera något kring båda dessa. När det gäller nivån antydde redan Anne Wibble den riktning varåt reflexionen ändå rimligtvis måste gå, nämligen hur en sådan balans skall kunna åstadkommas på arbetsmarknaden att vi når fram till avtal som är samhällsekonomiskt rimliga och ansvarsfulla. T.o.m. Göran Persson har varit ute och påpekat i diskussionen att balansen uppenbarligen inte är korrekt. Han har i alla fall varit beredd att ifrågasätta detta. Då frågar man sig varför Erik Åsbrink inte kan vara åtminstone lika modig som statsministern. Jag tror att man måste erkänna att de spelregler som gällde på arbetsmarknaden i det gamla samhället - om uttrycket tillåts - inte gäller i det nya. Den balans som man skapade en gång fungerar inte när strukturen på arbetsmarknaden har förändrats. Ty följande måste man vara beredd att överväga åtgärder som gör att balansen återställs, annars blir inte avtalsrörelsens resultat rimliga. Medlemsomröstningar innan man utlyser konflikter är ett exempel. Förbud mot sympatiåtgärder, som möjligen Erik Åsbrink inte gillar men som icke desto mindre bör övervägas, tycker jag själv har fått en alldeles speciell belysning givet de konflikter som har varat under det senaste året. Detta om nivån. När det gäller strukturen på avtalsrörelsen och lönebildningen är problemet enligt min mening lika allvarligt. Vissa löner är för låga. Det gör att kompetens flyr ur landet. Somliga löner är för höga, vilket gör att arbeten som skulle komma till stånd inte skapas. Också på detta område måste man vara beredd att göra någonting. Jag har svårt att se att man kan komma runt att göra någonting lagstiftningsvägen, eftersom det knappt ligger i parternas egna händer att göra någonting meningsfullt åt det. Om man vill ha en lönebildning som premierar det som bör premieras och samtidigt är beredd att acceptera något lägre löner än dem som vi har i dag för att därmed kunna erbjuda ungdomar arbete är det nog alldeles ofrånkomligt att kollektivavtalens hegemoni på arbetsmarknaden bryts upp. Det måste helt enkelt skapas större möjligheter för enskilda arbetstagare och arbetsgivare att avtala om sådana villkor dem emellan som de ömsesidigt finner vara rimliga. Det innebär inte att jag vill avskaffa kollektivavtalen. Men jag vill öppna en möjlighet för den som vill avtala annorlunda att oaktat det faktum att kollektivavtal har slutits komma överens på de villkor som de själva anger. Fru talman! Erik Åsbrink säger alltså att vi skall vänta och se. Enligt min mening förskräcker erfarenheterna - vilket redan Mats Odell och Anne Wibble har påpekat - från en sådan linje. Ytterligare ett år riskerar att gå förlorat. Ytterligare människor riskerar att kastas ut i arbetslöshet. Min uppmaning är: Vänta inte på det uppenbart nödvändiga utan handla medan tid är! Till sist vill jag ställa en fråga. När det gäller de överläggningar som nu förs mellan parterna på arbetsmarknaden, har regeringen några ambitioner att ta reda på vad de vill att regeringen skall göra för att underlätta en lönebildning värd namnet?
Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på de tre motdebattörernas inlägg. Jag noterar att det fanns en rad uppmaningar - för att inte säga förmaningar och åthutningar - som riktade sig mot löntagarna och de fackliga organisationerna. Det förekom angrepp på Handelsanställdas förbund. Det var tal om att maktbalansen på arbetsmarknaden var dålig. I klartext: Fackföreningar och löntagare har för stor makt och arbetsgivare har för liten makt. Det talades om ändringar i lagen om anställningsskydd m.m. I klartext: Man bör minska anställningsskyddet. Det talades om att man skulle ändra lönestrukturen och lönerelationerna. I klartext: Öka löneskillnaderna! Det är viktigt att klargöra att det är på det sättet som ni ser på situationen. Det hördes inte ett ord om uppmaningar eller rekommendationer till hur arbetsgivarna och deras organisationer skall bete sig. Ändå är detta en process där det är två parter som deltar. Det är mycket märkligt att alla pekpinnar och åthutningar bara riktar sig till den ena parten. Jag läste en bok nyligen där det beskrevs hur man hanterar kriser i stora företag när man får problem med lönsamhet och orderingång. Det första som görs är en minskning av utdelningen till aktieägarna. Nästa steg är att man minskar arvodena för styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. Det tredje steget är att man sänker lönen och minskar förmånerna för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Därefter kan det bli tal om att omplacera anställda inom företaget. De får byta arbetsuppgifter. Först i ett sent skede i processen sänker man lönerna för de anställda och i sista hand kan det bli fråga om att avskeda dem. Det är inte i Sverige som detta utspelas utan det är i Japan. Jag ser inte Japan som ett föredöme i alla avseenden. Men kanske kunde vi och de svenska arbetsgivarna lära oss ett och annat av den processen. Det talas ju mycket om ledarskap i vår tid. Det här är i hög grad ett prov på ledarskap, att visa vägen och att vara ett föredöme för hur man tycker att andra människor skall bete sig. Löneflexibilitet - detta vackra ord - skall väl inte bara gälla för löntagare med ibland ganska måttliga inkomster. Det borde i ännu högre grad gälla för de högre befattningshavarna som leder verksamheten och som på gott och ont tjänar som exempel för de anställda. Sedan fick jag höra att den socialdemokratiska regeringen agerar enligt principen vänta och se. Vi har faktiskt avtal för den svenska arbetsmarknaden. De löper ut vid olika tillfällen, men till stor del gäller avtalen för hela 1997 och i vissa fall även efter 1997. När det sades att det nu är så oerhört bråttom att ingripa, undrar jag: Är tanken att avtalen skall rivas upp innan de har löpt ut? Skall ingångna avtal åsidosättas? Är det inte bättre att utnyttja den tid som står till buds för att genomföra en ordentlig process för att få till stånd en reformering av lönebildningen i det här landet - vi är överens om att det behövs en sådan reformering? På det viset kan man få en ordentlig förankring för den nya och förhoppningsvis förbättrade lönebildning som vi är beroende av inför framtiden.
Fru talman! Det var en lång utläggning om situationen i Japan. Jag vet inte vilka slutsatser som Erik Åsbrink drar av erfarenheterna från Japan. Den löneflexibilitet som han beslutade om för 1997 torde väl i första hand röra statsrådens och riksdagsledamöternas löner. Jag lämnar detta och försöker att återkomma till vad detta egentligen handlar om. Jag tycker svaret är ett ärligt försök att redogöra för problemet. Men svagheten och bristen på handlingskraft visar sig när man har sett diagnosen och skall försöka att vidta åtgärder. Såvitt jag förstår är det alldeles rätt som Erik Åsbrink säger i sitt svar, att Sverige har en lång tradition av bred samverkan på detta område. Vi har också en lång tradition av en totalt misslyckad lönebildning. Detta har korrigerats genom devalveringar och andra motsvarande åtgärder, men den vägen är nu stängd. Därför är det ganska allvarligt att Erik Åsbrink vänder sig emot oss som ställer frågorna och försöker att komma ifrån problemet. Han talade om åthutningar. Var det någon som hutade åt någon var det väl närmast Erik Åsbrink som hutade åt Göran Persson. Han har nämligen sagt att arbetsgivarna är för svaga vid förhandlingsbordet. Jag vill då fråga: Delar Erik Åsbrink den uppfattningen? Vad skulle man kunna göra förutom att vi härifrån skulle uttala att de bör bli starkare? Det skall jag gärna göra. Jag är övertygad om att jag får med mig Anne Wibble och Per Unckel på ett sådant uttalande. Vad vi kan göra fram till dess att avtalen löper ut är ju att i de demokratiska organ där vi är representerade försöka att diskutera hur regelverket ser ut. Det bygger på att de svenska skattebetalarna är beredda att "slanta upp" de pengar som det kostar när avtalen leder till ökad arbetslöshet. Jag tycker faktiskt att det avtal som Handelsanställdas förbund har tvingat fram och som har lett till att massor av människor har förlorat sina jobb. Jag kan inte den exakta siffran, men jag skall be riksdagens utredningstjänst att ta reda på hur många som har blivit arbetslösa på grund av det avtalet och utreda vad det kostar skattebetalarna att de blev arbetslösa. Det är här - precis som finansministern skriver i finansplanen - som produktiviteten har ökat mer än väntat. Det är färre människor som betjänar oss i affärerna, och det är på det området som arbetslösheten har ökat. Detta vore ingen katastrof om vi hade en väl fungerande arbetsmarknad och om vi kom till rätta med de strukturella problem så att människor enkelt skulle kunna komma över i andra och växande branscher. Det är ju där som de stora strukturella problemen finns. Även på den punkten har regeringen vägrat att över huvud taget ta i dessa frågor med tång till den dag då man kan träda ut från Rosenbad och säga att statsfinanserna är finansierade. Nu finns det tid, kraft och ork att ta oss an de tillväxtfrämjande och jobbskapande åtgärderna. Fru talman! Detta med att pressa ned arbetslösheten har upprepats åtskilliga gånger. Man har uppsatt ett mål. Vi främjar oss från detta mål. Jag vill upprepa att detta med att pressa ned arbetslösheten ger intryck av att man skall vidta någon aktivitet. Man skall rentav anstränga sig. Men här är det på sin höjd fråga om att ställa lokaler till förfogande för förhandlingarna. Det måste väl ändå var rimligt, Erik Åsbrink, att diskutera hur regelverket skall utformas, det regelverk som avtalen skall träffas inom.
Fru talman! Jag tyckte tyvärr att Erik Åsbrinks svar var väldigt intetsägande. Mina uppmaningar riktade sig inte till någon utanför denna sal utan just till finansministern, som ändå har ett ansvar för att den ekonomiska politiken utformas på ett sådant sätt att den kan leda till flera arbetstillfällen, lägre arbetslöshet och högre välstånd för medborgarna. Det var då förvånande att finansministern andades en stor glädje och förnöjsamhet över "vänta-och-seattityden". Han tycker uppenbarligen att det är väldigt bra att man nu väntar, diskuterar och försöker komma fram till någon lösning mellan parterna. Om Erik Åsbrink för ett ögonblick tänker sig tillbaka till 1980-talet, minns han kanske att dåvarande finansministern gav uttryck för precis samma attityd - det gjorde säkert Erik Åsbrink också som skatteminister vid skilda tillfällen. Det ledde ju ingenvart. En av de viktigare erfarenheterna är i själva verket att parterna inte med de av politiker bestämda regelverk klarar att komma fram till någon modell som kan lösa problemet. Då sade man inför varenda ny avtalsrörelse och under varenda avtalsrörelse att det var så viktigt att parterna kom fram till någon lösning. Mina frågor kvarstår. Givet att regeringen inte tänker göra någonting förrän i april nästa år, när parterna har misslyckats: Vilken beredskap har man då att ändra i de grundläggande institutionella bakgrundsregelsystemen, som berör just maktbalansen mellan dem som skall komma överens? Erik Åsbrink måste förklara vad han menar i slutet av sitt skrivna svar: Är det en sorts ny inkomstpolitik, någon ny Rehnbergsrunda, som låser alla relativa löner? Om det är det han har tänkt sig är det fel väg.
Fru talman! Får jag först bara litet förvånat notera att det verkar som om Erik Åsbrink inte vet att arbetslösheten finns utanför dörren. Det verkar som om Erik Åsbrink över huvud taget inte berörs av detta regeringens allra mest majestätiska misslyckande. Träffar Erik Åsbrink aldrig arbetslösa människor? Hör ni i regeringen aldrig att de ber er att göra någonting annat än att säga att de skall vänta till nästa vår? Jag vill först göra en randanmärkning till svaret. Jag skulle gärna föra en lång diskussion med Erik Åsbrink om principfrågan, huruvida riksdagen skall vara ett transportkompani för överenskommelser träffade mellan parterna. Jag tycker att detta är en mycket dubiös roll för riksdagen. Riksdagen stiftar lag, för alla i Sverige. Riksdagen stiftar lag som ram för avtal, inte därför att avtal ber riksdagen stifta lag. Erik Åsbrink frågar om vi skall riva upp ingångna avtal. Det skall vi naturligtvis inte alls göra. Men vi skall ställa oss frågan vad som händer i det ögonblick som, med till visshet gränsande sannolikhet, de överläggningar parterna nu har leder till ett resultat som är tveksamt ur landets synvinkel. Regeringen försökte tekniken med arbetsrätten, som flera har påpekat här tidigare, och det gick ju inte. Lär ni er inte någonting av detta? Lär ni er inte vad som händer när man får förskräckligt bråttom med att ändå göra någonting när misslyckandet står för dörren? När det gäller arbetsrätten var situationen ändå den, att i slutet på augusti i år meddelades det som alla visste men som regeringen uppenbarligen hade försökt skjuta ifrån sig, nämligen att det inte skulle gå att nå fram den väg som regeringen hade angivit. Sedan skulle ni på några få veckor klara det ni hade försummat tidigare. Vad vi enträget ber om är detta: Sätt inte Sverige i den situationen en gång till, utan börja handla medan ni har åtminstone någon tid på er! Om ni inte gör detta kryper en misstanke allt närmare, nämligen att ni inte klarar av att göra det därför att ni är beroende av krafter som är starkare än ni själva.
Fru talman! Jag skall först vända mig till Per Unckel inte minst när det gäller arbetslösheten. Vi socialdemokrater har under två års tid till stor del lyckats sanera de statsfinanser som ni tre och en rad andra borgerliga politiker så till den milda grad lyckades förstöra när ni satt i regeringsställning mellan 1991 och 1994. Vi är på god väg att återställa starka statsfinanser. Vi behöver ännu en tid för att lyckas med detta. På samma sätt skall vi nu också ta itu med att återskapa full sysselsättning i detta land. Under den tid då ni satt i regeringen försvann närmare 500 000 jobb från den svenska arbetsmarknaden. Visst är det ett mycket stort problem som vi hanterar och skall hantera, Per Unckel, men två års socialdemokratiskt regeringsinnehav räcker inte för att till fullo städa upp i det konkursbo som vi fick överta efter er. Vi behöver mera tid. Det skall jag gärna erkänna. Jag vill också säga, att för att klara arbetslöshetsproblematiken räcker det inte med att sanera statsfinanser och få ned ränta och inflation, även om det i och för sig är viktiga förutsättningar, som vi har kommit långt på vägen med. Det räcker inte med att vidta sysselsättningspolitiska åtgärder, som vi också har gjort, senast genom en extrainkallad riksdag i somras. Det är åtgärder som till stor del ännu inte har trätt i kraft och inte har hunnit verka. Vi behöver också en reformering av lönebildningen i Sverige. Det säger jag inte bara här i kammaren, utan det har jag sagt och kommer jag att säga vid många andra tillfällen till vem det vara må som lyssnar. Jag betraktar det som ett av de viktigaste områdena för reformering. Mina meddebattörer anser uppenbarligen att det krävs statliga ingripanden. Det är något oklart hur de skall se ut, men de skall uppenbarligen komma omedelbart, trots att det finns gällande avtal i över ett års tid för en stor del av arbetsmarknaden. Till skillnad från dem tror jag att det ligger ett oerhört värde i att lönebildningen i Sverige, såsom har skett under så lång tid, ja, ända sedan Saltsjöbadsavtalet, i första hand hanteras av arbetsmarknadens parter. Jag ser ett oerhört stort värde i att behålla den modellen, men den skall moderniseras och anpassas till förändrade omständigheter. Det skall inte vara så att staten, regeringen eller riksdagen, tar över det ansvaret från parterna. Jag tror att det vore oerhört olyckligt om vi försatte oss och landet i den situationen. Därför tror jag att det är klok politik att ge parterna, arbetsmarknadens organisationer, både arbetsgivare - som ni inte talar ett ord om - och fackliga organisationer, tid på sig att tänka igenom det hela och att gemensamt utforma en ny modell. Det är naturligtvis inte frågan om - det vore löjligt att påstå någonting sådant - att vi överlåter lagstiftningsmakten åt parterna. Om det krävs lagstiftning är det här i Sveriges riksdag och ingen annanstans som den skall utformas. Men det har också ett stort värde, i den mån det krävs lagstiftning framöver, att det sker i samförstånd med parterna, att det har en djup förankring i det svenska samhället och att det inte sker genom konfrontation med den ena parten eller rent av båda parterna. När det nu är på det sättet att vi har avtal som sträcker sig en bit fram i tiden, vore det oklokt att inte utnyttja den tiden till att lägga ansvaret på parterna, att säga till parterna: Det är ni som har ansvaret, och ni måste ta er samman för att åstadkomma denna reformering av lönebildningen. Jag är inte fullt så nattsvart pessimistisk som en del andra, som på förhand säger att det är dömt att misslyckas. Jag tror att det finns utsikter att parterna tar sig samman och klarar den här uppgiften.
Fru talman! Det är inte så att vi som sitter här nere har någon sorts plan för att försöka komma åt löntagarna. Jag har utgått från den tabell som finns i finansplanen på s. 40. Där visar det sig att med en mera balanserad löneökning - dvs. inte Kenth Petterssons modell - kommer landets löntagare att få en ökad köpkraft och det kommer att vara fler människor sysselsatta i vård och omsorg. Jag läser alltså detta i Vi skall inte gå in i matchen. Låt oss likna det vid en boxningsmatch. Erik Åsbrink säger: Låt matchen pågå. Det gör ingenting att parterna hela tiden slås ut och att andra får kostnaden för detta. Låt dem fortsätta. De har visat sig vara bäst på detta. Det vi måste göra är tvärtom att titta på spelreglerna för detta. Det måste finnas en domare som någon gång säger att vi måste ändra på det här. Det här spelet slår ut för många, och det kostar för mycket för omgivningen. Det är det vi talar om, och det är därför vi är så förvånade över att regeringen vill fortsätta att skjuta upp detta. Per Unckel var inne på att det finns de som är starkare än regeringen. Jag tycker att er handlingskraft behöver stärkas även på det här området. Det finns ju de som har en mycket stark position i ert parti och som även bistår med medel. Jag tror att ni måste fundera på detta: Är det ändå inte värt att ta en ordentlig match, att diskutera? Håll det här anförandet i flera sammanhang! Försök förklara de här sambanden! Jag tror att vi egentligen har samma ambition och samma målsättning. Men det är en pedagogisk uppgift som regeringen nu måste ta på sig, att se till att det kommer i gång någonting annat än de processer som till slut leder till att ni kommer att lägga fram ett förslag om arbetsrätten. Det motiverar ni nu med att det är enbart för att göra det lättare att anställa. Det här skall göra det lättare för människor att få arbeten och att behålla sina jobb.
Fru talman! Trots att jag har försökt förklara några gånger tycks jag inte ha gjort det begripligt för mina meddebattörer. Jag pekar ju på att vi faktiskt har avtal som gäller ännu en bra tid framöver, under hela 1997. Att då uppmanas till omedelbara ingripanden och ändrade spelregler, som det var tal om, är obegripligt om det inte med detta menas att vi skall riva upp befintliga avtal. Om man inte vill riva upp befintliga avtal, får man faktiskt finna sig i att de gäller till utgången av 1997. Man kan tycka vad man vill om detta, men det är en realitet. Jag tycker att man skall ha respekt för dessa avtal. Vi har en tid som vi skall utnyttja på bästa sätt. Jag ser det som ett stort värde att den reformerade lönebildning som vi behöver få till stånd i landet har en bred förankring och att den bygger på att vi även i framtiden skall ha avtalsförhandlingar som i allt väsentligt är en fråga för de båda parterna. Det är inte stat, regering och riksdag som skall ingripa och diktera när det gäller hur lönebildning och inkomstbildning skall se ut i framtiden. Det är för mig oerhört viktigt. Jag tycker att vissa uttalanden som jag har hört här i debatten tyder på att det är staten som skall ta över detta ansvar. Jag ser det som en oerhörd olycka att lyfta av parterna ansvaret och att besluten skall fattas i den här kammaren. Besluten om vilka löner enskilda människor skall ha skall inte fattas i Sveriges riksdag. De skall fattas genom ett samspel mellan arbetsgivare och löntagare och mellan deras organisationer. Jag är inte så pessimistisk utan tror att det finns förutsättningar för parterna, med vissa påtryckningar från vår sida, att få till stånd en bättre fungerande ordning i framtiden. Detta är själva kärnuppgiften för fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Det vore oerhört märkligt om man inte kunde ta sig samman och klara ut detta på ett ansvarsfullt sätt i framtiden. Jag tror att man kommer att lyckas med detta.

Fru talman! Vad? Hur? När? Det är frågor som inställer sig när man läser årets finansplan. Redan på första sidan medger regeringen att det kommer att krävas strukturella förändringar för att förbättra ekonomins sätt att fungera. Den nämner områden som lönebildningen, arbetsmarknaden, energipolitiken, pensionssystemet och den offentliga sektorn. Men regeringen gör inget. Mönstret känns igen. Likt en följetong i det offentliga trycket går denna regerings oförmåga att lägga fram förslag som tar itu med de grundläggande problem som utmärker det svenska samhället. Från tillväxtpropositionen över Perssonplan och vårproposition till sysselsättningspropositionen har socialdemokraterna skyfflat denna heta potatis framför sig. I den sysselsättningsproposition som den borgerliga oppositionen pressade fram i somras erkände regeringen att där föreslagna åtgärder inte skulle räcka. Det stämmer. Tillväxten är fortsatt svag och arbetslösheten rekordstor. Fler är nu öppet arbetslösa än vid den socialdemokratiska regeringens tillträde för två år sedan. Ändå händer inget. Den strukturella ansatsen i budgetpropositionen inskränker sig till att tjänstemännen på Finansdepartementet pumpat datorerna fulla med verklighetsfrämmande data för att uppnå halverad öppen arbetslöshet till sekelskiftet. Men regeringen skjuter åter på framtiden vad som borde ha gjorts för länge sedan. Nu sägs något komma i vår - Regeringen inser inte att den svenska ekonomin behöver fungera annorlunda. Den inser att något borde göras. Men inget görs. Jag har upprepade gånger frågat statsministern: Varför? Vad hindrar regeringen från att lägga fram förslag till strukturella reformer som får den svenska ekonomin att fungera bättre, förslag som kan ge hopp till alla dem som med dagens politik inte kan vänta sig annat än att förbli arbetslösa? Vill statsministern denna gång svara? Vet regeringen inte vad den skall göra? Vill den inte göra det? Eller får den inte göra det? Själv tror jag att det rätta svaret är en kombination av alla tre förklaringarna. Med sin förankring i socialismen är regeringen blind för företagandets villkor. Den som har den ideologiska utgångspunkten att företagare är kapitalister som skall bekämpas vet inte vad som behöver göras. I den mån regeringen ändå förstår det, vill den inte. Det går på tvärs mot program och vallöften. Tal om återställare och om en radikalt annan politik tände hoppet hos alla dem som bussades hit till Stockholm för att skrika ut sin avsky mot sänkningen av arbetslöshetsersättningen hösten 1993, hos dem som trodde att med socialdemokraterna vid makten skulle det inte bli fler uppsägningar i den offentliga sektorn och hos alla dem som tog partiledningen på allvar när den lovade att höja skatterna med blott 3,7 miljarder. I dag är ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen 75 %. Kommunförbundet räknar med att ytterligare 30 000 offentligt anställda kommer att förlora jobben fram till sekelskiftet, och skatterna har höjts med ca 90 miljarder. Och den arbetslöshet som skulle bli mindre än 5 % är alltså i dag större än när regeringen trädde till. I opposition och regeringsställning har socialdemokraterna sått ett missnöje, som i dag bl.a. yttrar sig i ett tvåsiffrigt vänsterparti. Och eftersom stor politisk prestige har satsats på att varje liberalisering är socialt orättfärdig, är det inte konstigt att regeringen inte vill genomföra strukturella reformer. Göran Persson vill inte göra ens det han vet måste göras. Under våren och sommaren upplevde vi en farsartad hantering av arbetsrätten. Med vad som måste framstå som ett nationellt rekord i korporativistiskt nyspråk stod statsministern i juni i denna kammare och anklagade oss moderater för att vilja "förstatliga arbetsrätten". För att dölja den egna oförmågan att hantera facket förföll han till att attackera oppositionen för att vi ansåg att en lagstiftningsfråga skulle avgöras av den lagstiftande församlingen och inte på LO-kongressen eller via förhandlingar mellan berörda parter. När regeringen till slut levererade ett förslag blev det sedan bara en lätt skrapning på ytan. I högstämda ordalag varnade Göran Persson i den förra partiledardebatten oss moderater för att "tafsa på arbetsrätten". Jag beklagar att regeringen just bara tafsar litet lätt på regelverket och inte tar de tag som behövs för att jobben skall bli fler. Men medicinen bedöms ändå som så besk att det behövs en tillsats av sockervatten till LO. När facket började hota att dra in bidragen till partiet såg sig regeringen föranledd att föreslå ett ökat statligt stöd på sisådär 30 miljoner. Notan för socialdemokraternas försoningskalas skickades i vanlig ordning till skattebetalarna. Hur är det, Göran Persson? Vet regeringen inte vad den skall göra? Vill ni inte göra det? Eller får ni inte för facket? Varför genomför ni inte de strukturella reformer ni själva säger är nödvändiga? Varför, Göran Persson? Fru talman! Det verkar nu som om Sverige skall närma sig det nya seklet som ett land i kris i en värld av möjligheter. Vi masar oss fram i krypfilen och ser andra susa förbi, medan landets regering funderar på vem som skall betala nostalgitrippen tillbaka till 50 Sveriges problem är såväl akuta som långsiktiga. De är akuta, eftersom det blir alltmer tydligt att vi håller på att få en strukturell massarbetslöshet. Hundratusentals människor förvägras möjlighet att ge produktivt uttryck för sin vilja till arbete. De är akuta även för de hundratusentals människor som lever i ständig oro för att något skall inträffa som gör att de inte får vardagsekonomin att gå ihop. Och de är långsiktiga, därför att de kan lösas endast om det svenska samhället reformeras i grunden. Vi moderater har under de senaste veckorna presenterat en politik för en genomgripande förnyelse av Sverige. I övertygelsen om att landets problem har sin rot i en felaktig socialistisk politik vill vi inleda ett reformarbete som tar till vara den enskildes vilja till arbete, företagande och förkovran. Det är ett arbete som vi varken kan eller vill göra ensamma utan där alla som ser en förnyelse av Sverige som nödvändig är välkomna att delta. Vårt erbjudande är en öppen inbjudan till en allians för förnyelse av Sverige. I detta arbete blir det nödvändigt att lyfta blicken. Vi måste diskutera vilken roll vi politiker skall ha i ett modernt samhälle. Vi måste förutsättningslöst studera erfarenheter från andra länder. Vi kan inte självbelåtet vifta bort alla de framsteg som gjorts på andra håll. Hur kommer det sig att man i USA lyckats få fram miljontals nya, riktiga och välbetalda jobb, samtidigt som vi diskuterar nya former för betald ledighet i Sverige? Vad har man gjort på Nya Zeeland för att lyfta landet från katastrof till en av världens friaste och snabbast växande ekonomier? Vad säger oss utvecklingen i östblocket - vad skiljer de länder som lyckats från dem som misslyckats i övergången från kommandoekonomi till marknadshushållning? Vad kan vi lära från vår egen historia? Hur kunde vår ekonomi vara en av de snabbast växande i världen under hundra år fram till 1970 för att sedan tappa farten? Ett svenskt förnyelsearbete skall ta sin utgångspunkt i dagens förutsättningar och ske på svenska villkor. Sverige är Sverige, och vi moderater kommer alltid att kämpa för att det så skall förbli. Men det finns så många tydliga bevis för hur ekonomisk frihet, låg skatt, avreglerade marknader och öppenhet mot omvärlden haft en avgörande betydelse för gamla industriländers förmåga att vidareutveckla ett högt välstånd och för u-länder att lyfta sig ur fattigdomen att vi bara inte kan skjuta dem ifrån oss. Det man uppnått i andra länder, det kan vi också göra här i Sverige. Här finns kunskaper, initiativkraft och arbetsvilja. Vi är förskonade från svåra inre konflikter, vi lever i en fredlig del av världen och vi har tillgång till världens största gemensamma marknad. Möjligheterna finns där. Men då krävs det en svensk frihetsrevolution, som genomsyrar samhällslivets alla områden. Det krävs att varje beslut i denna kammare syftar till att utvidga friheten för dem som lever i vårt land. Vi måste ge individer och familjer större frihet. Inte för att det kommer att leda till att alla människors problem då alltid kan lösas, utan för att ett samhälle som fråntar sina medborgare rätten att själva forma sina liv blir ett fattigt samhälle - kallt och otryggt. Vi måste ge företagsamheten större frihet. Det handlar inte om att göra företagare till hjältar eller till en snygg dekoration i kongresstal utan om att en fri ekonomi är grunden för allt välstånd. Det är bara nya och växande företag som kan ge fler riktiga jobb. Och vi måste ge människor större frihet på arbetsmarknaden. Enskilda individer skall ges rätt att själva sluta avtal. Kollektivavtalet och det regelverk som i dag kringgärdar den svenska arbetsmarknaden är från en annan tid med andra förutsättningar. Det är ett svårforcerat hinder för företagsamheten men framför allt för de hundratusentals människor som stängs ute från arbetsmarknaden. Fru talman! Det finns en risk att Sverige rämnar som nation under en regering som inte vet vad den skall göra, som inte vågar göra det som måste göras och som inte får göra det som LO inte gillar. Vi moderater erbjuder ett alternativ till den handlingsförlamning och det tillbakablickande som kännetecknar socialdemokraterna. Det alternativet finns i de parti och kommittémotioner som väckts till årets riksmöte, och det finns i det programarbete som nu pågår inom partiet. Ekonomiskt innebär det lägre offentliga utgifter, sänkta skatter och avregleringar. Men framför allt innebär det att vi ger Sveriges medborgare större valfrihet och större möjligheter att själva forma sin tillvaro. Sverige behöver en regering som vet hur förnyelsen skall ske, och som vill och får genomföra den. Sverige behöver en borgerlig regering!

Fru talman! Jag har en mycket kort fråga till Lars Tobisson. Det han kallar för frihetsrevolution, det som är det nya moderata greppet; hur skiljer det sig från den politik som gick under benämningen "Ny start för Sverige", och som förde landet in i en djup kris och massarbetslöshet? Redogör för skillnaden.

Fru talman! Det skiljer sig inte. Det utgör en vidareutveckling av den politik som då fördes. Bilden av att det var politiken under den borgerliga regeringsperioden som förde landet in i en djup kris vet Göran Persson är helt felaktig. Jag har också bara en kort replik. Aftonbladet hade våren 1991, då Göran Persson var statsråd, på löpsedeln: 1 000 jobb försvinner varje dag. Aftonbladet hade våren 1994, då vi hade en borgerlig regering, på löpsedeln: 1 000 nya jobb om dagen. Vi hade vänt utvecklingen. Nu försvinner jobben igen. I dag har vi fler arbetslösa än för två år sedan, tvärtemot de socialdemokratiska löftena, och i går slog Aftonbladet på sin ledarsida fast, under en rubrik som väl sammanfattar vad jag sade i mitt anförande här: Ord räcker inte. Innebörden och budskapet var att arbetslösheten inte minskar - den ökar. Aftonbladet behövs om sanningen skall fram.

Fru talman! Som ett uttryck för Aftonbladets totala dominans vad gäller opinionsbildning är det sista inlägget intressant. Men min fråga gällde hur den här nya moderatpolitiken skiljer sig från den som är prövad. Den skiljer sig inte alls, sade Lars Tobisson. Nej, det var det jag tänkte. Det är samma sak en gång till, fast nu skall denna politik vidareutvecklas. 500 procents ränta skall alltså klättra ytterligare litet uppåt. Massarbetslösheten skall bli ännu större. Statsfinanserna skall fördärvas ännu mer. Det var ju arvet. Vi trodde ju att moderaterna hade lärt någonting, men det är samma gamla politik som presenteras en gång till. Vore det inte bra att försöka överge den och komma in i en rimlig dialog med andra partier i Sveriges riksdag, Lars Tobisson, om hur man skall utveckla välfärdssamhället?
Fru talman! Jag upprepar vad jag sade: Den moderata politik vi skisserar är inte densamma som den förra politiken. Den ligger i linje med den och är en vidareutveckling under beaktande bl.a. av erfarenheter från de länder som lyckas med det som den socialdemokratiska regeringen så gruvligt misslyckas med i Sverige: att få i gång den ekonomiska tillväxt som kan skapa förutsättningar för fler företag och ge nya jobb. Nu drämmer Göran Persson till med att det var moderaternas fel att det blev 500 procents ränta. Kom ihåg att grunden för de svårigheterna lades under 70 och 80-talen. Det fanns borgerliga regeringar då som inte gjorde tillräckligt för att rätta till problemen, men framför allt var det socialdemokratisk politik med expansion av offentliga utgifter, höga skatter och avregleringar som skapade bekymren. När det gäller den politik som fördes för att försvara kronan vill jag påminna om att den socialdemokratiska oppositionen var högst inblandad i den. En orsak till att den borgerliga regeringens politik kanske inte blev så bra som den hade behövt vara var just att Socialdemokraterna bromsade i uppgörelserna. Man förde hela tiden en obstruktionspolitik i riksdagen. Göran Persson! 500 procents ränta behöver det inte bli om vi gör det som vi moderater vill: går med i det europeiska valutasamarbetet. Men där tvekar regeringen. Varför gör ni det? Varför säger ni inte som det är? Genom den politik ni för beträffande EMU ser ni till att räntan är högre och valutan mindre stabil än den annars hade behövt vara.

Fru talman! Jag skall försöka hålla mig litet mera i nuet och inte gå bakåt i utvecklingen, vilket de här herrarna har en tendens att göra. Jag tycker att det är litet patetiskt att se hur ni moderater nu försöker åstadkomma en ny image. Nu skall ni vara de arbetslösas och de svaga gruppernas försvarare. Jag har därför ägnat mig litet åt att i er motion titta på bl.a. de strukturella förändringar som ni vill skall komma till stånd och vad de betyder egentligen. Vad jag kan förstå är innebörden av dessa strukturella förändringar att ni menar att det krävs en avreglering av arbetsmarknaden och en mer individuell lönesättning. Ni tycker att den offentliga sektorn har blivit en koloss på lerfötter som destabiliserar ekonomin, och ni tycker att den politiska sektorns utrymme måste minska för att bereda utrymme för privat verksamhet och individuellt ansvar. Kommunal verksamhet skall bli privatiserad. Ni tycker att möjligheten att teckna individuella avtal på arbetsmarknaden skall öka. Ni tycker också att löneskillnaderna skall öka. Socialbidrag skall bara betalas ut när det är alldeles akut. För den som blir sjuk eller är arbetslös under en längre tid skall man ha ett system med ersättningar på 75 %, och man skall ha en karensdag till. Kvalificeringsreglerna i arbetslöshtetsförsäkringen skall skärpas, och man skall ut så fort som möjligt genom en bortre parentes. Ni vill höja pensionsåldern och avveckla bostadssubventionerna snabbare. Ni skall de kommande tre åren minska utgifterna med 167 miljarder kronor. Vad tror Lars Tobisson att det får för konsekvenser för de människor som i dag är kortsiktigt eller långsiktigt arbetslösa? Vad tror han att det får för konsekvenser för de människor som är sjukskrivna under korta eller långa perioder? Vad tror han att det får för konsekvenser för de människor som i dag på grund av arbetslöshet och bristande, knapphändiga socialförsäkringssystem tvingas köa in på kommunernas socialbyråer? Det är just dem ni säger er värna om. Tror ni verkligen att folk kommer att gå på det här? Jag tror inte det. Det ni vill införa är ungefär detsamma som man talar om när man breder ut sig om den ekonomiska och monetära unionen. Det handlar om total avreglering, minskad makt för fackföreningarna och stärkt inflytande för arbetsgivarna. Ni säger: Låt oss få en flexibilitet på arbetsgivarnas villkor. Det är den moderata politiken, och ingenting annat. Jag tror inte att detta är ett bra recept. Vi kan ju se vad som händer i de länder som har provat det. Det går inte åt rätt håll. Människors problem blir inte lösta. Varför Vänsterpartiet har fått tvåsiffriga tal skall jag tala om, Lars Tobisson. Det beror på att vi inte delar den politik som Moderaterna för fram. Vi står för en politik som många i Sverige håller med om. Vi vill ha trygga socialförsäkringssystem. Vi vill ha en akassa som räcker till så att man slipper komplettera med socialbidrag. Vi vill ha ett system med ersättning när människor blir sjuka. Vi skall stå fast vid möjligheten att alla som vill arbeta också skall ha ett arbete. Vi vill inte rasera välfärden. Vi vill behålla den och utveckla den. Det är många människor som med oss tycker på det viset. Det renderar oss ett stort stöd i opinionen, och det är vi mycket glada för.

Fru talman! Även Moderata samlingspartiet ligger på en tvåsiffrig nivå. Att man ligger ännu högre förekommer ju bara i den typ av länder som Gudrun Schyman hämtar sin inspiration från. Gudrun Schyman anklagar oss moderater. Men den redovisning av vår politik som hon lämnar i den inledande presentationen vill jag egentligen tacka för. Den är i allt väsentligt korrekt. Det är så vi vill ha det, det är så vi tänker oss det hela. Det som måste understrykas, och som inte framkom i presentationen, är att det moderata alternativet är en helhet. Vi matchar de utgiftsminskningar som beskrevs med skattesänkningar där vi lägger tyngdpunkten på låg och medelinkomsttagare. Strävan är den gamla: Att minska rundgången i ekonomin och att ge människor, även de med mindre resurser, större möjligheter att själva bestämma hur de vill forma sina liv. Får jag fråga Gudrun Schyman: Vad är det för fel på principen att man skall kunna leva på sin lön?

Fru talman! Det är inget fel alls på principen att man skall kunna leva på sin lön. Jag vore väldigt glad om arbetsmarknadens parter - inklusive arbetsgivarna - tyckte att det vore en bra princip när man sitter och löneförhandlar att alla skall kunna leva på sin lön. Om man har den principen, behöver man ju inte införa den typ av ungdomslöner och minimilöner som faktiskt innebär att människor inte kan leva på sina löner. Om man hade den principen, skulle man inte lönesätta hela den gemensamma sektorn, där kvinnor arbetar inom vård och omsorg, på ett så fruktansvärt diskriminerande sätt att pengarna inte räcker till. Om man hade den inställningen, skulle man väl inte ha löner - eller bidragssystem när människor tillfälligtvis behöver komplettera eller när de blir arbetslösa eller sjuka - som inte räcker till, så att människorna måste gå på socialbidrag? Jag tycker att det är utmärkt, Lars Tobisson, att ha principen att alla skall kunna leva på sin lön. Det tycker jag skall vara vägledande för lönebildningen, och jag hoppas verkligen att Lars Tobisson med kraft påverkar sina kollegor inom det privata näringslivet att stå upp för den parollen. Det kan naturligtvis i viss mån innebära sänkningar av andra löner, fantasilöner, och det tycker jag att det vore hedervärt att kosta på sig. Jag tror att det är väldigt viktigt att man kombinerar de diskussioner vi för om hur vi skall få ordning i framtiden med någonting som lyser med sin frånvaro i moderaternas texter men som finns hos oss, nämligen ordet solidaritet.
Fru talman! Nu är Gudrun Schymans lösning på alla problem att höja lönerna. Hon ägnar inte en tanke åt, och säger inte ett ord om, att det finns något som heter kostnader och konkurrenskraft. Den typ av lönepolitik som Gudrun Schyman talar för, har lett oss in i kostnadsproblem med upprepade devalveringar. Det är inte där insatserna måste göras. Jag måste säga att jag tycker att det är litet magstarkt av Gudrun Schyman att här uppträda som de fattigas vän. Hon företräder ett parti som är fast förankrat i den marxism som, när den tillämpats, har lett till just fattigdom och förtryck - för att inte tala om förstörd miljö! Gudrun Schyman må känna att hon företräder de fattiga, men ett är säkert: I ett samhälle där Gudrun Schyman fick bestämma, skulle de fattiga bli en mycket stor grupp.

Fru talman! Ledamöter, ni på läktaren, ni som tittar på TV och lyssnar på radio! Problemet är ju inte att Moderaterna och Socialdemokraterna har olika uppfattning. Det stora problemet för Sverige är att de har samma uppfattning i alldeles för många frågor. När jag lyssnar på Lars Tobisson funderar jag lite grand. Det gick ju inte så väldigt bra när Moderaterna styrde och ställde i Sverige, det gick inte så bra då heller. Jag tycker att Lars Tobissons minne är som en adventskalender; lucka efter lucka. Det moderata förslaget innebär att man skall dra ned väldigt mycket. Jag fick för ett tag sedan ett brev från en äldre man, en 80-åring som heter Elof Johansson. Han berättade om sitt liv. Det har varit ett ganska tufft, hårt liv. Han har inte speciellt mycket i pension, han har egentligen väldigt litet. Han har varit sjuk ganska mycket i sitt liv. Han har varit sjöman och levt ett ganska hårt och tufft liv. Han berättade att han den morgon då han skrev brevet satt och tvekade om huruvida han skulle gå och hämta ut sin medicin eller inte. Han hade inga pengar. Lars Tobisson pratar om större valfrihet. Det låter väldigt bra, och är väldigt bra på många områden. Han pratar om social liberalisering och om frihet att välja. Innebär den friheten att välja också att Elof Johansson inte skall ha råd att hämta ut sin medicin? Fem miljarder kronor vill Moderaterna spara på just det området. Hur skall Elof Johansson ha råd, Lars
Fru talman! Vi sparar in på det området genom att låta yrkesverksamma som har inkomster betala för en försäkring som ger dem förmåner. Elof Johansson, den gamle sjömannen, 80-åringen med låg pension, får också i fortsättningen medicin. Det räcker nog att svara på det viset.
Fru talman! Dessutom kan de som har det svårt försöka ta frivilliga försäkringar enligt den amerikanska modellen. Har man då inte råd, eller missar det på något annat sätt, står man utanför. Jag tror faktiskt att det där är ett ganska dåligt system. När jag lyssnar på Lars Tobisson förundras jag också väldigt mycket över resonemanget om arbetslösheten. Självfallet kan man skapa jobb genom att öka löneklyftorna mycket. Man kan skapa jobb med väldigt låga löner. I USA har man "lyckats" - om man nu tycker att det är en bra modell. Men det jag inte förstår i Moderaternas syn på detta är varför man står fast vid en arbetstidslagstiftning som innebär att just 40 arbetstimmar per vecka skall vara utgångspunkten. Förra gången jag talade med Lars Tobisson om den här frågan sade han att det var planekonomi att sänka arbetstiden. Hur kan 40 timmars arbetsvecka enligt lagen vara marknadsekonomi och 35 timmars arbetsvecka planekonomi? Det vore intressant att få detta utrett en gång för alla.
Fru talman! Jag har inget problem med det. Jag säger inte att det skall vara förbjudet att arbeta mer än 40 timmar, tvärtom. Vår strävan är att man skall kunna arbeta så mycket man själv önskar, antingen det är mer eller mindre än 40 timmar. Men den tes som Miljöpartiet driver om att man genom att lagstifta ned arbetstiden skulle kunna bli av med arbetslösheten - den håller inte. Det receptet är prövat, men det fungerar inte. Antingen sker arbetstidförkortningen till oförändrad timlön och därmed lägre lön för individen. Det sprider arbetsbristen och ger fattigdom till flera. Det kan också ske med oförändrad lön men med kortare arbetsdag. Det höjer kostnaderna och slår ut jobb. Löntagare är inte direkt utbytbara i det moderna samhället. Det går inte att bara dra ned någons arbetstid och sätta in någon annan. Man har specialister. Jag kan hålla med Birger Schlaug om att Socialdemokraterna och vi moderater av allt att döma är eniga på den punkten. Att genom lagstiftning sänka arbetstiden till 35 eller 30 timmar i veckan löser inga problem. Det skapar produktionsminskning och ger en ökad arbetslöshet totalt.

Fru talman! Sverige behöver mer av samverkan och samarbete för att politiken skall bli långsiktigt hållbar. Åratal av förstelnad blockpolitik har skadat svensk ekonomi och svenskt samhällsliv. Ytterkantspolitik kan aldrig leda Sverige in i framtiden, vare sig den formuleras till höger eller till vänster. Prat hjälper inte heller. Det krävs handling. Det är därför en styrka för landet att det finns en stabil politisk majoritet i riksdagen för den ekonomiska politiken, nu i budgetpropositionen för 1997. Samarbetet mellan Centerpartiet och regeringen fullföljs. Osäkerhet kan undvikas, och som vi har hört i replikskiftena här finns inte något sammanhållet politiskt alternativ. Den offentliga ekonomins sanering kan säkerställas till nytta för företag och företagande och till gagn för hushållen. I båda fallen handlar det om sänkta kapitalkostnader genom sänkta räntor för investeringar i produktionen och i boendet. Företag med lån vet vad det handlar om. Boende med rörlig ränta eller omsatta lån vet vad det ger. Tillsammans ger det miljarder och åter miljarder i sänkta kostnader för företagen och hushållen. Genom dessa sänkta kostnader stimuleras hela samhällsekonomin. För statens ekonomi handlar det om minskat lånebehov. Det behovet blir allt mindre; också i morse krympte det. Resultatet av samarbetet kring saneringen av statsfinanserna står i bjärt kontrast till den pessimism och svartmålning som präglade inläggen från represtentanter för andra partier våren 1995. Förlåt mig om jag vill se tillbaka på något av det som sades då. Moderaternas representant att åtgärderna i saneringsprogrammet endast skulle ge marginella effekter. Centerpartiet och regeringen presenterade inte ändrade bilden av ett misslyckande. Kalkylen över statsskuldsutvecklingen och nedbringandet av budgetunderskottet ansågs vara glädjekalkyler. Kristdemokraternas talesman ansåg att kalkylerna var för optimistiska och byggde på tro och hopp. Politiken vägde för lätt, enligt Kristdemokraterna. Nu har vi facit efter 18 månader.

Allt detta är i Moderaternas ögon marginellt. Enligt Folkpartiet är det glädjekalkyler, trots att det redan har inträffat. Sänkt ränta, budgetbalans och rekordlåg inflation väger för lätt i Kristdemokraternas ögon. Nu glömmer och gömmer man sina egna, felaktiga pessimistprofetior och konstruerar nya. Nu formuleras myten att Centerpartiet och regeringen inget gör för att bekämpa arbetslösheten. Pessimismen blir inte trovärdigare för att den anbringas på ett nytt område i politiken. Fru talman! Fyrklöverregeringen lyckades hejda den värsta ekonomiska nedgången, hösten 92 även tillsammans med Socialdemokraterna. Sverige befanns sig i en djup kris. Vi stod på avgrunden till att inte kunna bestämma någonting själva över huvud taget i fortsättningen. Den ekonomiska politik som fyrklöverregeringen förde syftade till att öka tillväxten i ekonomin, hejda den kraftiga ökningen av arbetslösheten och att forma hållbara trygghetssystem. Problemens omfattning och djup gjorde att det arbetet inte kunde slutföras under en mandatperiod. Arbetslösheten var fortsatt hög. Det behövdes en politisk majoritet och en politik förankrad över den traditionella blockgränsen. I det läget valde Centerpartiet att ta ansvar och samverka. Alf Svensson brukar fråga mig och jag minns allt ont som Socialdemokraterna sade om fyrklöverregeringen. Visst minns jag: broar, koldioxidskatter, vårdnadsbidrag, arbetsrätt, ja t.om. Ny demokrati. Men Centerpartiet har valt att inte göra saken sämre genom att lägga dessa minnen som hinder för en politik som Sverige behöver. Vi har ett större ansvar än att enbart ägna oss åt att gräla på varandra. Om ingen över huvud taget orkar samarbeta får vi en situation av osäkerhet, instabilitet, svag ekonomisk utveckling och fortsatt hög arbetslöshet. Och det var ju det vi skulle undvika. Fru talman! Sommarens jobbpaket innehåller rader av åtgärder som träder i kraft steg för steg inom den närmaste tiden. Samarbetet mellan Centerpartiet och regeringen har inneburit möjlighet att genomföra många åtgärder som är positiva för företagandet och för möjligheter till nya jobb. Men det är en självklarhet att allting inte händer omedelbart. Varför skulle i så fall andra länder ha ungefär samma arbetslöshetsnivåer som vi, när de väl har hamnat där? Jag skall ta några exempel. 1 miljard kronor vardera till småföretagsutvecklingsprogram, till kretsloppsutveckling och till samarbetet i Östersjöområdet. Återinförd kvittningsrätt för inkomst av tjänst vid nystart av företag, riskkapitalavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter, avgiftssänkningar för egenföretagare. Dubbelbeskattningen lindras i onoterade bolag, och mer är på väg. Enkelbeskattning för ekonomiska föreningar, förnyad avdragsrätt för reparationer, ombyggnad och tillbyggnad, s.k. ROT Allt sker utan att vi lånar mer, och det är helt avgörande. Om man lånar mer och mer tappar man på andra sidan, dvs. det blir högre räntor som fördyrar investeringarna och skapar sämre konkurrenskraft. Det går inte att med politiska beslut kommendera bort arbetslösheten. Då vore det gjort. Men det går att förbättra förutsättningarna för nya jobb, och det arbetet pågår. Det behövs, och det kommer mera. Kvinnors arbetsmarknad måste stärkas. Det är ingen tvekan om att kvinnorna drabbas hårdast i en situation då vi tvingas strama åt i den offentliga verksamheten, på grund av den skevhet vi har haft i sysselsättningen på den marknaden. Skatteväxlingen måste drivas vidare med sänkt skatt på jobben och höjd skatt på miljöstörande verksamhet. Det ökar frihetsgraden att kunna satsa på att göra arbetskraften som produktionsfaktor billigare i förhållande till annat. Förenklingar behövs för företagandet utöver den moderniserade och mer företagsanpassade arbetsrätten. Ett skattekonto införs. Arbetsförmedlingsnämnderna måste få makt och medel att agera kraftfullt lokalt. Därmed skapas bättre samordningseffekter av de åtgärder som samhället vidtar. Ett lärlingssystem bör införas. Reglerna för fåmansbolag skall ses över. Innovatörer och uppfinnare måste få bättre villkor. 15 000 studentlägenheter byggs eller ställs i ordning. Energiomställning måste fullfölja skiftet från det ohållbara till det hållbara kretsloppssamhället. Miljötekniken skall lyftas fram. T.o.m. kulturpolitiken kan vara en motor för välbefinnande och jobb och för att balansera den ibland ganska ensidiga materialismen. Fru talman! Poängen i samhällsarbetet är inte det politiska spelet. Poängen är substansen, sakpolitiken. På samma sätt som vi klargör vad vi i Centern kan samarbeta kring finns det naturligtvis gränser för samarbetet och samhällsansvaret. Det finns projekt som vi som parti är motståndare till.

De som vill att vi skall stödja en sådan politik känner inte Centerrörelsen. Det är bortkastad tid att försöka övertyga oss. EMU är värt ett särskilt kapitel. Ett av de mer märkliga för att inte säga korkade påståendena i debatten om EMU är att vi inte kan bestämma själva om vi vill bli medlemmar eller ej. Någon skulle alltså kunna tvinga oss, eller ännu mer absurt, förmå oss att uppfylla de s.k. konvergenskriterierna, om vi inte själva gör det. Det finns enligt Centerpartiets uppfattning många starka skäl att inte bli medlem. EMU skapar ytterligare spänningar i östutvidgningen inom EU och riskerar därmed EU som fredsprojekt. Miljöförstöring och jobb har lämnats åt sidan, och decentralisering ha blivit centralisering. EMU, som det är tänkt, förutsätter samordnad finans och penningpolitik, och då berörs självklart skattesystemet. Beroende av denna politik är också arbetsmarknads och socialpolitik. EMU gör EU till en politisk och federalistisk union. Enskilda staters handlingsfrihet minskas radikalt. Sverige tvingas ge upp betydande delar av självbestämmandet. Att säga någonting annat är verklighetsflykt. En valutaunion som EMU förutsätter maximal rörlighet på arbetsmarknaden. Annars kommer inte vinsterna. Europa har inte råd med att östutvidgningen och ett utvecklat mellanstatligt samarbete, bl.a. för miljön, riskeras att offras på EMU:s altare. Det är förståeligt att EMU saknar folklig förankring. Men hur kan politiska partier i Sverige förorda EMU medlemskap och strunta i det svenska folket? Det är frågan. Varför inte lyssna på folket? Däremot behöver Sverige politiskt ledarskap som tar itu med fallskärmsmentalitet och fiffel. Personer utan samvete och med girigheten som ledstjärna måste bekämpas med lagen och med offentlighetens ljus som blåslampa. Förtroende för politiken och för politiker måste upprättas. Alla har här ett ansvar, och det är verkligen vårt ansvar. Fallskärmsinkomster skall beskattas hårdare. Ingen har hittills kunnat överbevisa mig om att inte det skulle vara möjligt. I 80-talets kasinoekonomi planerades ett par gigantiska betongprojekt i Sverige. Öresundsbron var ett, Dennispaketet med motorvägsringen runt Stockholm var ett annat. För Öresundsbron gällde: Först ett ordentligt bindande avtal med Danmark. Sedan en miljöprövning som inte fick rubba projektet, med en beslutsprocess av salamimodell, en skiva i taget. I måndags var det dags för ett par skivor till - enligt Georg Anderssons strategi, livligt applåderad, kan jag tänka mig, av betongens brödraskap. Omvägen över Danmark skall cementeras under Pildammsparken, över sundet, via ytterligare broar, och ner till kontinenten och de trafikinfarkter som redan finns där. Ingen kan påstå att vägen är rak, och Fehmarnförbindelsen försvinner i dimman. Utöver de ekonomiska riskerna har vi stora miljörisker för Östersjön. Även om vi inte kan övertyga varandra i den här frågan borde vi kunna vara överens om att Öresundsbron inte är ett hållbart miljöprojekt. Nåväl, Göran Perssons regering har ärvt eländet från tidigare regeringar. Vi som är motståndare till bron får konstatera att dumheter begås även i demokratins namn. Till sist dock en fråga till Göran Persson om nästa betongprojekt, Dennispaketet i Stockholmsregionen: Är det nödvändigt att dubblera den här sortens projekt? Är det inte dags att ompröva Dennispaketet med dess motorvägar och biltullar? Att rädda Riddarholmen och undvika skövling av färdig stadsbygd och orörda grönområden måste vara värt ett pris, liksom bättre kollektivtrafik. Varför inte visa hur ett hållbart trafiksystem kan se ut just i vår vackra huvudstad? Centerpartiet ger inte upp hoppet. Vi medverkar gärna till en konstruktiv omprövning.

Fru talman! Jag skall börja med att berömma Olof Johansson för klarheten i hans ställningstagande i EMU-frågan. Det gläder mig. Jag hoppas att vi kan gå ett mycket lyckosamt samarbete till mötes för att förmå den socialdemokratiska regeringen att komma till samma klarsyn och ställa den här frågan till folkomröstning. Den har inte varit föremål för folkomröstning tidigare. Eftersom Olof Johansson talar om vitsordat gott samarbete med regeringen och stor lyhördhet förmodar jag att hans talanger på just det här området kommer att bära frukt så att vi så snart som möjligt får ett positivt besked. Den här frågan påverkar oss i hög grad också nu. Det är inte så att det pågår någon form av vänta-och-se-politik. Det måste smärta Olof Johansson, som tycker så illa om EMU, att vara tvungen att medverka i en anpassning som redan nu får konsekvenser inom den offentliga sektorn. Det vore intressant att höra hur era samarbetsdiskussioner går i den här frågan, Olof Johansson. Jag vet att det är flera partier, inte bara Vänsterpartiet, som gärna ger understöd till Olof Johansson för hans påtryckningar på regeringen i denna fråga. En annan fråga där jag vill höra hur ni diskuterar är kärnkraftsfrågan. Nu tog Olof Johansson inte upp den. Det är en fråga som är het och mycket aktuell och där mig veterligen samarbetet, åtminstone i termer av samsyn, inte är det största mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det vore intressant att höra hur ni bygger de broarna.

Fru talman! Centerpartiets uppfattning om EMU är ingen hemlighet. Vi har ett stämmobeslut om detta sedan i juni. Jag sade det inte som en nyhet från talarstolen i dag. EMU är en fråga om demokrati i minst två led. Det handlar om demokratin och hur vi hanterar den i Sverige. Folkomröstningen är en bra slutstation för att engagera många människor. Det vet vi. Därför tycker Centern också att det är en lämplig slutstation. Men vi måste naturligtvis också ha en intern demokrati i våra politiska partier. Partierna står för folkförankringsmöjligheten. Jag respekterar i hög grad socialdemokratins informationskampanj nu i den här frågan. Den måste få ta sin tid, och därefter får man gå till beslut. Men - det finns ett viktigt men - under den tid som går åt för den demokratiska processen får man inte vidta sådana åtgärder som låser situationen framöver. Då är det i stället fråga om hyckleri. Detta är den restriktion som vi sätter upp för oss själva, och jag tycker att andra skall ställa upp samma restriktion. Kärnkraftsfrågan är hanterad på ett särskilt sätt, med tillsättande av en arbetsgrupp där alla partier är företrädda. Eftersom vi alla har ställt oss bakom det, har vi väl anledning att respektera det. Man kan naturligtvis förhandla hur länge som helst i en arbetsgrupp där sju partier med olika uppfattningar är representerade. Jag har litet försiktigt sagt att de som inte tycker om målsättningen att börja avveckla kärnkraften väl borde lämna sällskapet. Då skulle det gå lättare för de övriga. Det är hittills ingen som har lyssnat på det örat, men jag är övertygad om att det när man kommer till de verkligt konkreta och hårda frågorna, dvs. till ekonomiska styrmedel och hur man skall avveckla reaktorer, finns möjlighet till en sortering som gör att arbetsgruppen kommer fram till ett resultat. Sluttidpunkten är den 12 december kl. 16.00. Vi har arbetat så att vi så gott vi har kunnat har fyllt dagordningen med de frågor som vi tycker är relevanta. Sedan ankommer det på alla andra partier att göra sina ställningstaganden. Vårt är klart: Kärnkraften skall avvecklas, och det skall påbörjas omedelbart. Som Gudrun Schyman vet är inte heller det någon ny position.
Fru talman! Jag vet att det inte är någon ny position, och på samma sätt vet Olof Johansson vet att Vänsterpartiet inte har någon annan position i den här frågan. Vi får väl tillsammans försöka baxa den här frågan så gott det går fram till dead-line den 12 december kl. 16.00, då vi kanske kan slå omvärlden med häpnad genom att säga att vi tillsammans har lyckats påverka också regeringen att inta samma kloka ståndpunkt i denna fråga. Jag tycker inte att EMU-frågan är så enkel som Olof Johansson säger. Det faktum att socialdemokraterna - som jag tror som enda parti - inte har bestämt sig får ju vissa effekter. Socialdemokraterna är ändå det största partiet, som har regeringsmakten och det största inflytandet över den ekonomiska politiken. Den ekonomiska politik som bedrivs i dag bedrivs ju precis som om svenska folket i en folkomröstning hade sagt ja till detta projekt. Detta faktum lägger sin hand över den ekonomiska politiken nu i dag och även sedan ett par år tillbaka, när konvergensprogrammet togs. Detta innebär i dag nedskärningar ute i kommunerna och får konsekvenser i form av för stora klasser i skolan och för litet folk inom sjukvården. Inom hemtjänsten hinner man knappt komma in förrän man skall gå hem igen när man skall besöka de gamla. Detta är dagens konsekvens av den EMU-anpassning som regeringen bedriver. Det är i praktiken inte en vänta-och-se-linje utan en en ös-på-linje, vilket innebär att vi i praktiken när vi kommer fram till det datum när vi skall bestämma oss redan har gjort det som vi eventuellt skulle bestämma oss för då. Jag saknar totalt en beredskap för en alternativ hållning i den här frågan, en alternativ hållning som vi skulle kunna utveckla i dag. Jag hade hoppats att Olof Johansson skulle vara mer konstruktiv och framåtriktad och inte skulle gå på dimridåerna om att vi inte gör någonting utan väntar och ser. Det måste vara pinsamt att arbeta med en regering som har en så tydlig beslutsvånda i den största politiska fråga som vi har att hantera.
Fru talman! Jag kan vara mycket kortfattad. På den här punkten skiljer sig våra uppfattningar. Min och Centerpartiets uppfattning är att det lika mycket, om inte mer, behövs en starkare ekonomi, om vi väljer att stå utanför EMU. Detta är ett av de viktiga motiven för det samarbete som vi har med regeringen, och det torde också ha framgått tidigare.

Fru talman! Frågan om EMU är intressant på många sätt. Det finns tre partier som är kritiska, och det är väldigt bra. Frågan är hur långt Centerpartiet är villigt att provocera sin samarbetspartner Socialdemokraterna när det gäller EMU. Skulle vi kunna samla de drygt hundra röster som krävs för att tvinga fram en beslutande folkomröstning? Ställer sig Centern bakom en sådan tanke? Eftersom jag vet att det också finns många socialdemokrater som är väldigt tveksamma till EMU, vore det intressant att samla en sådan minoritet. När det gäller kärnkraften tycker jag att det är olyckligt att Centerpartiet mer eller mindre har ställt sig bakom en budget som innebär att det blir väldigt stora osäkerheter när det gäller alternativen. Det kommer t.ex. att fattas pengar för dem som nu vill bygga ut vindkraftverk. Det här är väldigt olyckligt, och jag förstår inte hur Centerpartiet har lyckats sjabbla i sitt samarbete med regeringen i just den frågan. Jag har en konkret fråga till Olof Johansson, som ofta brukar stoltsera med att det minsann har blivit 1 miljard till Östersjösamarbete och 1 miljard till kretsloppssatsning. Det som han aldrig någonsin säger i någon debattartikel eller i något annat sammanhang är att detta är under fem års tid. Den gigantiska satsning som Olof Johansson talar om att ni och regeringen har gjort är alltså 200 miljoner kronor per år. Det motsvarar några kilometer motorväg per år. Det handlar om fem år, inte om ett år. Litet etik och moral i politiken är inte fel. Jag undrar också en annan sak, Olof Johansson. OECD har granskat svensk naturvård och avgivit ett ganska beskt omdöme om hur pengarna används när det gäller att skydda naturvärden och hotade arter. Man kritiserar från OECD att det mesta av pengarna går åt till att skydda markägare från t.o.m. det mest marginella ansvarstagandet för naturvården. Jag undrar varför Centerpartiet en gång drev igenom att markägare skall skyddas t.o.m. från att ta det mest grundläggande och elementära naturvårdsansvaret. Det går ut mängder med pengar till detta, så mycket att t.o.m. OECD tycker att det är förskräckligt. I stället borde vi kunna använda de pengar som vi har till naturvård till att köpa in den ur och naturskog som i dag håller på att skövlas och som innehåller mängder av arter som är på väg att utrotas. I stället använder vi miljon efter miljon till att "skydda" de markägare som inte kan ta ens det mest elementära naturvårdsansvaret.

Fru talman! Jag vet inte vad Birger Schlaug har för uppfattning om samarbete, men i samarbete provocerar man inte - man samarbetar. Man respekterar interndemokratin. Det är till att börja med en ganska bra läxa att lära sig. Vi har inte haft anledning att diskutera det här. Det har nu dessutom kallats till partiledaröverläggningar den 17 oktober, då alla får vara med. Det är väl bra. Det finns inga låsningar mellan oss och socialdemokratin i den frågan. Vad gäller kärnkraften hade vi som bekant velat starta avvecklingen långt tidigare. Alla sådana här demokratiska processer och samarbetsprocesser med många inblandade skapar, som jag tidigare sade i repliken till Gudrun Schyman, förseningar, och det är precis det som här har hänt. Det går långsamt fram. Då finns det risker för att man får vissa glapp mellan tidigare stödsystem och nuvarande. Men det finns möjlighet att förändra detta. Finns det resurser på ett håll, kan man överföra dem till ett annat. Jag stoltserar inte, jag konstaterar bara. Kommer tid, kommer råd. Vi skall ju inte alltid befinna oss i en ekonomisk krissituation. Jag har tyvärr inte hunnit läsa OECD:s rapport om skyddet för hotade arter. Men Miljöpartiet vet ju att det handlar om en konflikt kring äganderätten. Skall man stå för äganderätten i grundlagen eller inte? Det viktiga är att vi under åren i regeringsställning lyckades genomföra att produktionsmålet och miljömålet skall likställas. Detta har skogsägare och andra börjat lära sig, och de lever också efter det. Dessutom gör Skogsvårdsstyrelsen ett bra jobb på det området. Detta är det elementära, om inte Birger Schlaug uppfattar äganderätt som elementärt.
Fru talman! Jag tror att också OECD uppfattar äganderätt som något elementärt, men frågan är vad ägande innebär för ansvar. Det är mycket märkligt att dagens lagstiftning innebär att ägare av mark inte behöver ta något som helst långsiktigt ansvar för hur man hanterar marken. Man kräver ersättning för minsta lilla åtgärd som samhället måste vidta för att skydda arter. Det elementära är också, Olof Johansson, att 80 av landets främsta skogsforskare har krävt ett moratorium för avverkning av natur och urskog, eftersom den ena arten efter den andra är på väg att utrotas i Sverige. Jag tycker att detta moratorium är viktigare än ett mycket märkligt ägarbegrepp. Utrotar vi arter kan vi aldrig få tillbaka dem. Det är just det som sker i denna stund. Jag skulle vilja få ett klarläggande i den fråga jag ställde om EMU. Vill Centerpartiet vara med och söka en tillräckligt stor minoritet i den här kammaren för att tvinga fram en beslutande folkomröstning - ja eller nej?

Fru talman! Jag har stött moratoriet hela tiden, inte minst när Thorleif Ingelöf fick Nordiska priset på miljöområdet för något år sedan. Den här frågan borde ha klarats av genom avtal. Det finns två varianter för hur en folkomröstning kan gå till. Den ena är att folkomrösta i grundlagsfrågan på valdagen. Den andra är att genomföra en rådgivande folkomröstning. Vi har inget emot någondera. Vi återkommer med mer besked i den frågan när vi har haft överläggningar i hela partikretsen. Det är en viktig demokratisk fråga att hantera gemensamt mellan politiska partier. Detta är ingenting man gör utspel omkring. Folkomröstningar är allvarliga saker. Det finns en del som inte har insett det under årens lopp.

Fru talman! Jag har mycket ofta funderat över hur man så snällt kan svälja Göran Perssons ständigt återkommande nidbilder av fyrpartiregeringen, Olof Johansson. Göran Persson har sagt bara några få meningar här i kammaren i dag, men han har redan hunnit med följande uttalande: förde landet in i en djup kris av massarbetslöshet. Centerpartiet var ju med och förde med fyra statsråd. Nu kommer Olof Johansson med en mycket intressant passus. Jag skall kontrollera detta litet noggrannare i protokollet sedan, men om jag uppfattade det rätt så sade Olof Johansson ungefär så här: Fyrpartiregeringen hade för kort tid på sig. Därför fick han se till att fortsätta att ta ansvar för att fullfölja fyrpartiregeringens restaureringsarbete. Så uppfattade jag det. Då går man ju härifrån med en väldig undran över vad Göran Persson tycker om en sådan beskrivning. Sedan räknade Olof Johansson upp allt det goda han har försett det svenska folket med genom att ta detta ansvar. Jag tror att alla partier här i kammaren är rörande överens om en sak. Så har jag uppfattat det. Det kan man läsa och höra ständigt. Det är att arbetslösheten är vårt största problem. Det är ett folkhälsoproblem. Vår kritik har inte varit att regeringen, med benäget bistånd från Centerpartiet, sanerar statsfinanserna. Vår kritik har ju varit att man inte gör konkreta insatser för att få nya jobb och tillväxt samt att saneringen lägger för tunga bördor på de grupper som redan är alltför nedtyngda. Nu har Socialdemokraterna och Centerpartiet kommit dithän att en mycket stor del av arbetsstyrkan står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Detta är ju vårt största sociala problem. Det är ett folkhälsoproblem. Och vad gör ni då för att minska arbetslösheten, som har denna maktposition, Olof Johansson? Ni har ju ett oerhört ansvar, och tar ju det. Vad gör ni nu för att få ned arbetslöshetssiffrorna? De är ju högre i dag. Enligt tabellerna i budgetpropositionen kommer det inte att gå att uppnå målen utan att nya åtgärder vidtas. Då är frågan: Varför väntar ni? Olof Johansson sade i sitt anförande: Prat hjälper inte! Det krävs handling! Det är ett direkt citat. Med detta menade han att vi andra pratar, och att han handlar. Då efterlyser vi Olof Johanssons handlingsplan, så att vi får veta den för att eventuellt kunna ansluta oss till den. Låt oss höra den nu!

Fru talman! Jag vill inte anklaga någon av kammarens ledamöter för att slagga in under pågående anförande. Men det är uppenbart att Alf Svensson gjorde det. Jag har nämligen i punktform - av tidsskäl - räknat upp de saker som måste göras framöver, och jag har räknat upp de saker som vi har gjort. Det är bara att gå till protokollet. Där står det. Det är precis som jag har sagt - det är inte enbart ord som gäller, utan det gäller att ta ansvar för att uppnå handling. Sedan gällde det den gamla frågan om hur man kan stå ut med vad andra säger. Om man är säker i sig själv på vad som krävs och vad som behöver göras är det ett tillräckligt balsam på eventuella sår för att överse med de överord som alltid förekommer i en politisk debatt.

Fru talman! Jag tackar för att Olof Johansson äntligen deklarerar för kammaren att statsministern sysslar med överord. Då får även vi övriga försöka att ta på oss en försonande min mot herr statsministern när han med all säkerhet kommer att fortsätta i den genren. Handlingsplanen var inte så förfärligt mycket att höja rösten för. Jag satt och lyssnade på den. Det är dystert, Olof Johansson, att ni inte, i det goda samarbetsklimat ni har, kan få Göran Persson att ställa upp på denna geniala plan per omgående.
Fru talman! Det finns en del restriktioner som några har svårt med. Det är att man i en obalanssituation i svensk ekonomi inte kan låna hur mycket pengar som helst utan att det slår tillbaka i nacken genom höjda räntor och ökad osäkerhet för den svenska ekonomin. Det är detta vi vill undvika. Det är sådana misstag som vi tvingats hålla oss till under tidigare år, eftersom krisen var så djup med en ständigt ökande statsskuld. Därmed fanns det inget förtroende för svensk ekonomi. Alf Svensson kan inte bortse ifrån hur ekonomin ser ut. Börsen går upp, bytesbalansen ökar, räntan sjunker och inflationen är rekordlåg. Det gäller att vårda de uppnådda resultaten för att därefter kunna få en ordentlig skjuts på arbetsmarknaden. Det är precis detta vi skall göra. På tal om överord och annat trodde jag inte att jag skulle behöva påminna Alf Svensson om att det är gudomligt att förlåta.

Fru talman! Jag har en kompis som heter Anna. Jag har känt henne sedan hon var fyra år. Precis som för alla andra ungdomar var det ett stort ögonblick för Anna den dagen hon flyttade hemifrån. Anna vill ha ett eget liv. Hon vill kunna göra allt det som alla andra 20-åringar gör. Men Anna är svårt funktionshindrad och behöver hjälp med nästan allting. Den hjälpen har hon fått av sin personliga assistent, som har gett henne en chans att leva ett så bra liv som möjligt. Men nu är Anna rädd. Skall hon få behålla sin assistent eller inte? Skall hennes fria liv tas ifrån henne? Jag tror att det är få av oss lyckligt lottade som kan föreställa sig hur det känns att få livet bortryckt på det här sättet. Handikappreformen var en stor framgång. Men regeringen och Centerpartiet gav den bara två år innan de började tafsa på den. Var finns solidariteten med de mest utsatta i Sverige i dag? Fru talman! Nu har regeringen chansen att för en gångs skull göra en bra återställare. Återställ handikappreformen! Regeringen har misslyckats. Den totala arbetslösheten ökar och välfärden försämras. Nu måste vi pröva allt för att hitta vägen från massarbetslösheten. Jag hade tänkt fråga statsministern om han är beredd att vända på alla stenar för att klara ut denna den viktigaste frågan för framtiden. Men nu har Olof Johansson stått här och svarat. Man kan undra: Vem är vem? Och vem hindrar vem i denna viktiga fråga? Samtidigt som man säger sig vilja vidta åtgärder för att stimulera företagandet och få fram de nya jobben drar man ideligen åt tumskruvar för företagen. Man inför fördubblad sjukersättningsperiod för arbetsgivare och dubbelbeskattning. Man vågar inte dra tillbaka den tidigarelagda momsbetalningen hela vägen. Detta är bara några exempel på sådant som påverkar företagsklimatet och ger svårigheter för småföretagare. Olof Johansson och Göran Persson, om det är handlingsplaner som ni saknar, så har Folkpartiet i den budgetmotion vi har lagt fram en hel rad åtgärder på förslag. Det är bara att ta till sig dem. De kommer att ge nya jobb, och vägen från arbetslösheten kan börja. Det duger inte längre att backa in i framtiden. Fru talman! Regeringsföreträdare har från den här talarstolen vid flera tillfällen berättat att det står väl till med Sverige - att siffrorna talar sitt tydliga språk. Olof Johansson gör precis samma sak i dag. Men detta är fel. Sverige mår inte bra. Arbetslösheten ökar. Dagens äldrevård präglas av stora brister. Antalet gamla som får hemtjänst har minskat. Tyvärr är ensamhet och ängslan en realitet för många äldre i dag. Barn och elever i skolan som har läs och skrivsvårigheter sätts på undantag. Fru talman! Jag skall ställa en fråga till statsministern. Varför är statsministern så nöjd? Sverige mår inte bra. Det finns ett stort tomrum i svensk politik i dag. Den politik som förs av regeringen ger inget utrymme för individen att växa. Vi i Folkpartiet, som förvaltar den socialliberala traditionen, vill med vår politik fylla tomrummet och återupprätta framtidstron. Men om det skall ske måste mycket bli annorlunda i vårt land. Människor måste kunna lita på samhällets institutioner och på besked från politikerna. Det politiska ledarskapet måste bli tydligt. Den känsla av hopplöshet som följer i arbetslöshetens spår måste brytas. Tilltron till välfärdssystemet måste återupprättas, och vi måste få en politik som bejakar företagsamhet och marknadsekonomi med ett stort mått av stora ambitioner om rättvis fördelning och välfärd. Vi i Folkpartiet pratar ofta om livschanser. Vi vill att alla människor oavsett förutsättningar skall ha samma möjlighet att förverkliga sina livschanser. Ofta gäller det utbildning och arbete. Men för många, t.ex. Anna som jag berättade om i början, handlar det om möjligheten till ett värdigt liv. Vi måste ha råd med människovärdet i en krympande ekonomi. Fru talman! Det finns en annan debatt som oroar mig djupt, och som är värd att ta på allvar. Den handlar om vår demokrati. "Inte finns det någon demokrati i Sverige längre" är ett uttryck som jag möter allt oftare. Jag möter det bland vänner, bland folk jag träffar i vimlet på stan, jag hör det ofta i olika TV inlägg och jag läser det i medierna. Det visar på en känsla av maktlöshet och ett uttryck för utanförskap som breder ut sig. Utanförskap och maktlöshet är ett hot mot demokratin som måste tas på allvar. Som en följd av den väldigt viktiga debatt som har pågått under en lång tid och som har handlat bara om Sveriges ekonomiska situation tror jag att vi politiker har förbigått andra viktiga uppgifter - vårt stora ansvar som demokratins utsedda företrädare för medborgarna. Förändringens vindar har blåst. Stora nedskärningar har gjorts och nya organisationsmodeller har prövats. Löften har givits som inte har infriats. Drömmar har gått om intet och ideal har förfuskats. I dag hotas den demokratiska arbetsformen från flera håll. Ideella och andra organisationer, föreningar och nätverk deltar som proteströster i den offentliga debatten i stället för att föra en utvecklande dialog. Det är ett varningens tecken. Den fria medborgaren - en medborgare i ett samhälle med frihet - ställer berättigade krav på delaktighet i den demokratiska processen. Det innebär att en demokrati måste bestå av starka individer som av inre styrka och yttre trygghet väljer att samarbeta med varandra oavsett utgångsläge. Få saker är så farliga som när människor mister tilltro och blir rädda. Rädslan för att förlora sitt jobb, ungdomar som är rädda för att inte komma in på arbetsmarknaden - det är givetvis lätt att bli nedstämd inför denna bild. Men det hindrar inte att vi i denna församling måste ta detta på allvar. Varför ser inte regeringen att människorna i detta land håller på att tappa tron på framtiden? Varför blundar regeringen för verkligheten? Det finns ett tomrum i svensk politik. Vi i Folkpartiet är beredda att fylla det tomrummet och att skapa framtidstro. Men om vi skall kunna återvinna framtiden måste mycket ändras i samhället. För att göra detta möjligt måste vi lyfta blicken från konton och tabeller och se hela människan. Vi måste återupprätta tilltron till den enskilde individen. Visionen om det nya samhället måste handla om människors lika värde och lika möjligheter. Den måste handla om hur vi politiker skall ge redskapen och formulera målen så att fria medborgare känner delaktighet och tillåts ta ansvar för sitt eget liv och växa. Att känna delaktighet är ett av demokratins viktigaste fundament.

Fru talman! Det fanns mycket i det som Eva Eriksson sade som jag gärna instämmer i, och jag avser att komma tillbaka till det i mitt anförande. Men det var en sak som hon gick förbi och som har allmänpolitiskt intresse vid en partiledardebatt av det här slaget. Det är Folkpartiets utspel om NATO och en NATO-anslutning. För inte så många dagar sedan deklarerade folkpartiledaren att det var dags för Sverige att gå in i NATO. Det skulle vara intressant att höra Eva Eriksson utveckla Folkpartiets syn på säkerhetspolitiken och ett NATO-medlemskap. Är Maria Leissner rätt uppfattad?
Fru talman! NATO och säkerhetspolitiken är en viktig framtidsfråga för Sverige. Vår partiledare Maria Leissner har utvecklat den frågan, och jag står självklart bakom hennes ställningstagande. Men det är märkligt, Göran Persson, att när jag talar om de små människornas situation i Sverige i dag lyfter Göran Persson diskussionen, till en annan diskussion vid sidan om. Det är i och för sig en mycket viktig diskussion. Men hur skall vi klara vardagen för människorna som sitter hemma och lyssnar och som inte känner igen den debatt som vi för om att allting är bra i Sverige? Hur skall vi klara arbetslösheten? Hur skall vi klara miljöproblemen framöver? Hur skall Göran Persson ge kommunerna möjlighet att ge service till de människor som varje dag finns i verkligheten och som inte känner igen den politik som regeringen för?
Fru talman! Som jag sade har jag ett anförande framför mig, och i det skall jag utveckla min syn på de frågor som Eva Eriksson bl.a. tog upp. Jag hade en konkret fråga, en begäran om att Folkpartiet skall utveckla sin syn på ett NATO medlemskap. Men om jag skall tolka vad Eva Eriksson nu säger är man i Folkpartiet, efter att under sommaren ha varit motståndare, återigen tillbaka i den positionen att man är anhängare av ett NATO medlemskap för Sverige. Man har tydligen också preciserat sig på så sätt att det skall ske efter det att Polen har blivit medlem. Är det rätt uppfattat? Är detta Folkpartiets linje? I så fall är det naturligtvis en enorm positionsförflyttning. Den bör deklareras från riksdagens talarstol. Jag väntar nyfiket.
Fru talman! Jag kan inte stå i riksdagens talarstol, Göran Persson, och deklarera vår ståndpunkt i en sådan oerhört viktig utrikespolitisk fråga utan att vi har haft ingående diskussioner i partiet och analyserat frågan ordentligt. Jag kan inte heller ord för ord uttala mig om vad Maria Leissner har sagt. Men vi kan föra ett samtal tillsammans med Maria Leissner och utveckla frågan, och sedan kan vi ha en debatt i Sveriges riksdag om denna viktiga fråga. Jag tror att den hör mer hemma i en utrikespolitisk debatt.

Fru talman! Jag skall först be att få välkomna Eva Eriksson i partiledardebatten. Det är väl första gången. Det är alltid trevligt att få litet ombyte i rollerna. Eva Eriksson pratade om att det är ett tomrum i politiken. Jag menar nog att det faktiskt också finns ett tomrum i Folkpartiets politik. Jag har tittat på era motioner som ni har lagt fram. Vad jag förstår finns det stora nedskärningar inom just de områden som Eva Eriksson pratar om. Ni skär bort 5,75 miljarder, tror jag, från arbetsmarknadspolitiken. Det sägs ingenting i motionen om vad som kommer att hända med de arbetshandikappade eller med lönebidragen. Vad händer, Eva Eriksson, med de arbetshandikappades rätt till arbete när ni gör så här stora neddragningar? Det finns en annan sak som jag skulle vilja fråga om. Ni har en satsning på 15 miljarder kronor i form av sänkta arbetsgivaravgifter inom tjänstesektorn. Vad jag förstår gäller det inom den privata tjänstesektorn, som ju innefattar den typ av tjänster som i dag också utförs inom den kommunala sektorn. Men gör man en sådan här satsning innebär det att det inte blir konkurrensneutralitet. Jag skulle vilja ta ett mycket enkelt exempel. Vad är det som gör att Eva Eriksson och Folkpartiet tycker att det är mera värt om t.ex. fotvård utförs i privat regi i stället för i kommunal regi? Om man sänker priset på tjänsterna inom den privata sektorn är det klart att kommunerna inte kan konkurrera på ett likvärdigt sätt. Jag skulle vilja ha en kommentar till det. Så till pratet om att det är viktigt att värna om våra äldre. Det är det. Vänsterpartiet tillför därför avsevärda belopp till kommuner och landsting för att de skall kunna fortsätta med sin viktiga verksamhet. I Folkpartiets motion tillför man totalt 0,5 miljarder kronor, alltså 500 miljoner kronor, till kommuner och landsting. Det innebär - med de långsiktiga ekonomiska planer som finns - att det också enligt ert alternativ, Eva Eriksson, blir stora nedskärningar inom just den gemensamma sektor som Eva Eriksson nyligen sade sig värna om.

Fru talman! Gudrun Schyman och jag har litet olika uppfattning om vad offentlig verksamhet och service till den enskilde individen är. Vårt förslag kompletteras med att förnyelsearbetet skall fortsätta. Det skall finnas alternativ till den offentliga verksamheten. Det finns med i vårt förslag när det gäller service inom den kommunala sektorn. Vi har sett en neddragning av förnyelsearbetet, minskat stöd till alternativ barnomsorg och minskat stöd till friskolor. Det finns flera exempel på detta, där Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har slagit sig ihop för att minska möjligheterna för människornas fria val i kommunerna. Så till konkurrensneutraliteten i vårt förslag om att sänka skatterna på tjänstesektorn. I motionen står det klart och tydligt, Gudrun Schyman, att förslaget är helt konkurrensneutralt. Vi lägger fram ett sådant förslag. Det är också mycket tydligt beskrivet i budgetförslaget.
Fru talman! Nej, det gör faktiskt inte det. Jag har motionen framför mig. Jag tittade på den senast före mitt tidigare anförande. Det står 15 miljarder kronor i sänkta arbetsgivaravgifter inom tjänstesektorn. I anslaget till kommunerna finns det endast 500 miljoner kronor extra i förhållande till regeringens förslag. Så hur ni trollar med det förstår jag inte i så fall. Jag skulle vilja ha ett svar på min mycket konkreta fråga: Vad är det som gör att det skall vara mindre värt om en verksamhet utförs i kommunal regi än om samma verksamhet utförs inom den privata sektorn? Vad är det för vits med att avskeda kvinnor som arbetar i den gemensamma sektorn för att de skall gå ut i arbetslöshet via olika arbetsmarknadsåtgärder och sedan kanske hamna inom den privata sektorn? Förmodligen hamnar de ju ingenstans. Det har vi ju sett. De flesta kvinnor som avskedas från kommuner och landsting i dag går ut i öppen arbetslöshet och kommer sedan att stanna där tills de kanske blir 55 år och får en sådan här plusinsats som innebär att de gör precis samma jobb, men med sämre lön.
Fru talman! Vi är helt överens, Gudrun Schyman och jag, om att det inte är mindre värt. Vi presenterar det här i en kommittémotion som Gudrun Schyman kan läsa, som heter Stöd för tjänstesektorn. Gudrun Schyman pekar just på att det är viktigt att kvinnor har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att delta inom den stora servicesektorn. Det finns en brist på tjänster i dag inom både äldreomsorg och handikappomsorg. Det är viktigt att vi öppnar den marknaden för att skaffa de nya jobb som vi hela tiden talar om, både här i kammaren och på andra ställen. Schyman ställde till mig i det förra inlägget. Den handlade om hur vi ser på neddragningarna inom Samhall och på lönebidragen för de handikappade. Vi satsar på nya jobb, och vi satsar också på de handikappade. Vi lägger ytterligare 250 miljoner kronor på handikappade, och det kan Gudrun Schyman ta del av om hon tittar i vår motion om arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga om arbetstiden till Eva Eriksson. Lars Tobisson slog ju nyss fast att moderaterna och socialdemokraterna är överens om att sänkt arbetstid inte är något roligt. Lars Leijonborg har sagt här i kammaren att sänkt arbetstid inte ger fler människor jobb. Jag skulle då vilja ställa en konkret fråga: Håller Eva Eriksson med om det? Om man sänker arbetstiden för dem som jobbar på t.ex.

Fru talman! Varför jobbar man så ineffektivt i dag? Det var en intressant fråga. Jag kan inte svara på den. Jag tror inte att det är speciellt för Folkpartiets kansli. Men för att återgå till sakfrågan tycker jag att man skall få möjlighet att jobba kortare tid om man vill det. Man skall naturligtvis kunna göra upp med sin arbetsgivare om att man vill sänka sin arbetstid. Men jag är inte lika säker som Birger Schlaug på att det kommer att ge fler arbetstillfällen. Jag grundar mig på resultatet av de undersökningar som har gjorts i andra europeiska länder. Där man har gjort sådana försök finns det väldigt få exempel på att det ger fler arbetstillfällen. Men jag tycker att det är viktigt att man får möjlighet att sänka sin arbetstid om man under en period av sitt liv tycker att det är rätt, och det kan man göra upp med sin arbetsgivare.
Fru talman! Möjlighet att sänka sin arbetstid finns ju redan nu. Många jobbar deltid på exempelvis 75 %, men det var inte det som var intressant. Det intressanta var att bl.a. Folkpartiet hävdar att det inte ger fler jobb om man sänker normalarbetsveckan från 40 till 35 och så småningom kanske 30 timmar i den lagstiftning som vi har i Sverige. Jag tog då Folkpartiets riksdagskansli som exempel. Jag kan lika gärna exemplifiera med Miljöpartiets riksdagskansli. Om vi sänker arbetstiden för dem som jobbar där från åtta till sex arbetstimmar och kräver att lika mycket jobb skall bli utfört är det självklart att vi behöver anställa fler. Sänkt arbetstid ger fler jobb. Jag tycker att det är litet naivt av Eva Eriksson att hävda att det inte är så. Dessutom är Sverige ett av de få länder i Europa som har kvar 40-timmarsveckan.
Fru talman! Det är möjligt att Birger Schlaug tycker att jag är naiv. Men problemet är ju inte att människor i allmänhet vill jobba mindre. Problemet är ju faktiskt att människor vill jobba mer! Då skall man väl inte genomföra en arbetstidsreform som innebär att man förkortar arbetstiden och sänker människornas löneinkomster - jag förmodar att Birger Schlaug inte har tänkt sig att de skall ha betalt för 40 timmar när de jobbar 35 timmar. Har Birger Schlaug och Miljöpartiet funderat över att man ju samtidigt sänker lönerna? Det ställer inte vi i Folkpartiet upp på.

Fru talman! Jag skall i det här anförandet koncentrera mig på tre saker, och jag riktar mig i första hand till statsministern, nämligen arbetslösheten, kvinnors situation och den alltmer sviktande välfärden och otryggheten. Jag vill ställa frågor om hur detta är kopplat till den EMU-process som pågår. Situationen ser i dag helt annorlunda ut i verkligheten för många än i de beskrivningar som vi ofta får från riksdagens talarstol, t.ex. från statsministern i regeringsdeklarationen. Jag tänker t.ex. på allt vackert tal om att välfärden är tryggad, osv. Vi får utfästelser om att det skall komma bättre tider - kurvorna pekar åt rätt håll, budgetunderskottet går ned, räntan går ned, byteshandeln är bra, hurra, hurra. Men verkligheten ser annorlunda ut för väldigt många människor runt om i Sverige. Diskussionen vid köksbordet är en annan. Hur ser det ut i skolan? Vid föräldramöten diskuterar man att det finns för få lärare och att det saknas material. Sjukvården fungerar inte. Hur ser det ut för våra gamla? Min mamma, som är över 80 år, har exempelvis svårt att få den hjälp som hon behöver nu när hon tillfälligtvis är sjuk, och det finns ju de som är sjukare än hon. Den här otryggheten och otryggheten när det gäller vad som i framtiden kommer att hända med försäkringssystemen skapar en situation där människor far illa, och de som har pengar håller i sina pengar - det privata sparandet ökar. Ojämlikheten breder ut sig. Det här vet Göran Persson och regeringen. Ni gör ju beräkningar som visar er att arbetslösheten inte går ned, att inkomstskillnaderna blir större, att köerna på socialbyråerna ökar och att kostnaderna stiger. Kommunerna måste skära ned i sina verksamheter för att kunna betala ut bidrag. Då avskedas fler, och många är kvinnor. Klasserna blir större, lärarna färre, socialbyråernas köer växer. Det här är en cirkelgång. Det är flera före mig som har frågat: Varför skall detta pågå? Jerzy Einhorn, som jag respekterar mycket, har skrivit en klok artikel på DN Debatt i dag där han tar upp just det här. Han frågar sig också varför. Han har ju god insikt i hur det ser ut inom t.ex. sjukvården. Han ställer den mycket kloka frågan: När vi nu har en teknisk utveckling som gör att vi behöver mindre arbetskraft för att producera saker - nyttigheter men också en hel del onyttigheter - varför skall vi inte använda den arbetskraften inom de områden där den behövs, t.ex. inom vården, inom utbildningen, inom den sociala verksamheten, inom kulturen? Det är väl inget dåligt i det? Vi måste ju bryta oss loss från den här postindustriella föreställningen att allt mänskligt arbete är tärande och att all materiell produktion är närande. Men att den låsningen finns kvar förstår man när man ser hur regeringen och många ekonomer diskuterar. Det finns också mycket tydliga exempel på att kvinnors hälsa har blivit sämre, att just de sociala nedskärningarna och försämringarna av stödsystemen drabbar kvinnor hårdare och bidrar till att de mår sämre. Det säger Ingvar Krakau, chefsöverläkare och universitetslektor vid allmänmedicinska enheten vid Karolinska. Det är inte något påhitt; det är inte något som jag står här och diktar upp, utan detta är en verklighet. Den här analysen av hur regeringens ekonomiska politik och regeringens andra förslag om nedskärningar och försämringar slår, olika mellan män och kvinnor, saknas genomgående i regeringens förslag, och förslag till åtgärder mot det saknas helt. Regeringen har flera gånger sagt att den skall ta de här stegen - analysera ur ett könsperspektiv, konstatera hur olikheterna ser ut och föreslå åtgärder för att göra någonting åt dem. Man har sagt: Vi är värdens mest jämställda regering - vi skall naturligtvis se till att jämlikheten går som en röd tråd genom alla våra förslag. Men det saknas; det lyser med sin frånvaro. Detta är inte bara att beklaga - det är häpnadsväckande att just världens mest jämställda regering skall vara sämst på att föra ut en jämställd politik och så konsekvent negligera det som ni har sagt skall vara en av era viktigaste frågor. Vi har därför i vår alternativa budget krävt att regeringen skall göra någonting åt det här, och vi föregår själva med gott exempel genom att ha med den här typen av analyser av konsekvenserna av våra egna förslag. Vi vill alltså med det goda exemplets makt ge inspiration till den regering som tydligen har glömt bort vad man en gång lovade. Det finns en hel del saker att göra, Göran Persson - om man vill. Vänsterpartiet har lagt fram förslag om ett paket som omfattar 20 miljarder kronor. Målet med det är naturligtvis att vi skall fortsätta budgetsaneringen. Enligt våra räkenskaper kommer vi också att få balans vid samma tidpunkt som regeringen. Men vi skall göra någonting åt den siffra som inte går åt rätt håll, Göran Persson, och det är arbetslöshetssiffran. Vi skall göra någonting åt den, inte genom att strama till, inte genom att försämra tryggheten för dem som har arbete, inte genom att försämra arbetsrätten. Vi skall göra någonting åt det, inte genom att sänka nivåerna för dem som har a-kassa eller som är sjuka, så att de inte har råd att handla det som de behöver för livets nödtorft. Vi skall stimulera både framväxten av nya jobb och den inhemska efterfrågan, som i dag inte finns. Men då måste vi också satsa och våga, och det gör vi i vårt paket. Vi ger 5 miljarder kronor till kommuner och landsting, så att de slipper avskeda fler kvinnor, så att de kan behålla sina verksamheter och satsa på kvalitet utan att för den skull behöva kalla in arbetslösa kvinnor som har fyllt 55 år. Vi måste kunna ha en kvalitet, med en personal som har anständig lön. Jag tycker nämligen att man skall ha det, och där är jag ju överens med Lars Tobisson. Vi satsar 5 miljarder kronor på stimulansåtgärder också till den privata sektorn i form av arbetsgivaravgiftssänkning eller någonting annat som vi kan komma överens med regeringen om. Vi vill sänka egenavgifterna för små företag, som ju behöver ha stimulans i Sverige. Vi tycker att den som arbetar och får en inkomst på upp till 40 000 kr om året skall vara befriad från egenavgifter, för att inte genast bli av med det som man har tjänat in. Vi har skattesänkningar för små företag. Vi tycker att små företag som inte har mer än fyra anställda skall vara befriade från arbetsgivarinträde till sjukförsäkringen, som är en tung kostnad. Vi vill stimulera verksamhet på det sättet. Vi vill också ge stöd till försöksverksamhet med arbetstidsförkortning. Denna fråga har debatterats och debatterats och debatterats, och av någon outgrundlig anledning kan man alltid hitta argument mot den. När jag började i riksdagen 1988 sade man att det inte gick därför att vi inte hade arbetskraft så att det räckte. Så fördes debatten då. I dag säger man att det inte går därför att vi har så många arbetslösa som då skulle få jobb och det skulle bli någon form av delad arbetslöshet. Det enkla faktum är att det är bättre att fler jobbar åtta timmar än att få jobbar åtta timmar plus övertid och blir sjuka och resten är arbetslösa och blir sjuka av det. Det är bättre om vi delar på bördorna. Det är solidaritet, Göran Persson. Vi vill ha ett grönt investeringsprogram. Vi vill ha allergisanering. Vi vill ha näringspolitiska satsningar. Vi vill ha aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi avsätter 1 miljard särskilt till kvinnor som behöver utbildning och kompetenshöjning. Vi måste se till att de kvinnor som har haft kontorsarbeten som har rationaliserats bort kan fortsätta i sina yrken. Det kan de göra om de får utbildning. Detta är offensiva satsningar, Göran Persson. Jag är nästan säker på att jag nu får höra: Men ni har ett budgetsaldo som är 12 miljarder mindre. Ja, det har vi. Vi tar också in 3 miljarder mer netto på skatter än regeringen gör. Vi fördelar om. Vi tycker att människor med höga inkomster kan betala mer än människor med låga inkomster. Vi tycker att företag med goda vinster kan betala mer än små företag med små vinster. Vi omfördelar rättvist. Det är en röd skatteväxling. Det innebär framåtsyftande planering. Det innebär offensiva åtgärder. Det innebär solidaritet. Vi har, precis som stora delar av fackföreningsrörelsen, Göran Persson, inte minst LO, den synen att vi skall ha full sysselsättning i det här landet. Men det skall vara bra sysselsättning. Det skall inte vara skoputsarjobb, Lars Tobisson, med en lön som man inte kan försörja sig på. Det skall vara trygghet i jobbet. Vi vet att människor som är trygga, som har en ekonomisk trygghet, också vågar och är beredda att ge sig in i de nysatsningar som krävs i den nya tid som vi går in i. Det skulle vi gärna vilja se till att realisera, inte bara i ord utan också i handling. Jag bjuder in Göran

Fru talman! Alla ni som lyssnar! Den här debatten pågår i tre timmar och trettio minuter. Det är väldigt mycket som händer utanför detta hus på den tiden. Närmare 20 människor mår så illa att de försöker ta sitt eget liv. Ett hundratal människor kommer att för första gången besöka en socialbyrå. Tusentals människor funderar just nu över hur de skall få det att gå ihop. De lever redan i en hård ekonomisk och social stress. Många äldre beslutar just nu om de har råd att gå till apoteket och hämta ut den medicin som de är förskrivna. Och just nu förbereds avverkning av ur och naturskog, med arter som är utrotningshotade. Det sker just nu, när vi står här och pratar i tre timmar och trettio minuter. Så ser det ut i dag. Klyftorna ökar. Naturvärden skövlas. Det sker steg för steg. Alltfler känner sig utanför i samhället. Det sker just när denna partiledardebatt pågår. Ofta när jag lyssnar på den politiska debatten blir jag förundrad över vad den handlar om. Den handlar väldigt mycket om ekonomiska teorier och väldigt litet om praktisk erfarenhet och det praktiska livet. Jag tror att vi även i den ekonomiska politiken, och inte bara i de stora visionerna, måste utgå mer från mänskliga värden och människors behov av sammanhang, frihet, kärlek, tid och trygghet när vi pratar ekonomi. Samhället är ändå till för människor av kött och blod, inte för pengar. Marknaden fungerar bättre om den lilla människan inte tar för stor plats. Så verkar det vara. Budskapet från ledande politiker i Sverige och andra länder är: skär ned i sjukvården, skär ned i äldrevården, skär ned i skolan, skär ned i barnomsorgen, dyrare läkarbesök, dyrare mediciner. Det drabbar ju ingen rik - därmed är marknaden nöjd och glad. Samtidigt vill regeringen här i Sverige när man drar ned på alla dessa områden ha godkännande på att inhandla militär utrustning, vapensystem, ubåtar och robotar för 66 miljarder kronor, som denna riksdag skall fatta beslut om. Det är 66 000 miljoner kronor som skall tas från den offentliga sektorn för att köpa militär materiel. Det finns pengar i samhället. Det finns uppenbarligen väldigt mycket pengar t.o.m. i den gemensamma sektorn, men de finns på helt fel händer och på fel ställen. Vi behöver inte fler ubåtar, utan vi behöver en ansvarsfull socialpolitik. Under de tre timmar och trettio minuter som denna debatt pågår tickar medlemsavgiften till EU med 2,5 miljoner kronor per timme. När vi pratar här är medlemsavgiften nästan 10 miljoner kronor. Vad får vi för pengarna? Jo, vi får en EU-byråkrati, en sanslös byråkrati, en hutlös jordbrukspolitik och minskade möjligheter att driva en egen miljöpolitik. För att få ihop dessa pengar till militära investeringar och till EU-medlemsavgiften, som ökar från år till år, och för att spara i budgeten visar regeringens egna beräkningar att man tar mest från dem som har minst och tar minst från oss som har mycket. Miljöpartiet accepterar inte denna fördelningsmodell. Vi accepterar inte att de som redan lever i ekonomisk och social stress skall få det sämre, så att de tvingas ut i förnedringens utkanter. Ett samhälle med ökade klyftor, ökade konflikter, ökat våld och ökad rasism är följden av den ekonomiska politik som drivs fram av arbetarrörelsens flaggskepp i Sverige, nämligen socialdemokratin. Vi kan spara på ett rättvist sätt, som inte drabbar dem som har det sämst. När det t.ex. gäller barnbidragen, skulle vi ha sparat lika mycket pengar till staten om vi hade höjt barnbidraget till 1 000 kr och sedan beskattat det. Då hade de som ingenting har fått litet mer, medan vi med höga inkomster hade fått betydligt mindre. Det hade ökat jämlikheten och rättvisan i samhället och dessutom också verkat för att inte fler människor hade blivit rädda. Det är just det samhället vi är på väg att få: ett samhälle med rädda människor. Det finns rädda människor i de fattiga förorterna, rädda människor i de rika förorterna. Ett samhälle med rädda människor är ett dåligt samhälle. Man kan spara på ett solidariskt riktigt sätt. Vi lägger ytterligare en gång ett förslag till årets riksdag om att förändra socialförsäkringssystemen, a-kassan, föräldraförsäkringen och sjukskrivningspengarna, genom att införa ett brutet tak, så att låginkomsttagare får behålla en större andel när de är sjuka och när de är arbetslösa, medan höginkomsttagare får behålla en litet mindre andel. Staten kan spara lika mycket pengar, men man ökar solidariteten i samhället och ökar inte klyftorna. Man kan spara på ett solidariskt riktigt sätt, Göran Persson, om man nu tycker att det är värt att spara pengar för att skicka till EU-byråkratin och för att köpa ubåtar. Om jag vore statsminister skulle jag anta Miljöpartiets utmaning om att bygga ett rättvisare Sverige. Om jag vore statsminister skulle jag också säga så här när det gäller miljöpolitiken: Vi skall göra Sverige till ett mönsterland för en ekologiskt hållbar utveckling. Vi skall bygga om landet steg för steg. Att bygga ett hållbart Sverige handlar i hög grad om våra värderingar, vad vi tycker är viktigt i livet. Visionen om ett hållbart Sverige kan förena det bästa i svensk tradition med de nya utmaningarna som vi står inför: helhetssynen, rättvisan och internationalismen, jobben och kampen för livsmiljön på planeten Jorden. Ett hållbart Sverige är vårt mål. Att formulera en politik som samlar denna ökade medvetenhet om framtidens viktigaste fråga är ett mål. Att formulera en sådan politik kommer att beröra människor och sätta deras känslor i rörelse. Då kan Sverige bli det land som kännetecknas som ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är vår uppgift. Vi skall bli det första land i världen som har ett energisystem som svarar mot 2000-talets krav. Så skulle jag säga om jag var statsminister. Det märkliga är att en statsminister redan har sagt det, nämligen Göran Persson. För drygt 200 dagar sedan sade Göran Persson just detta. Men sedan har ingenting hänt. Jo, en del har hänt. I årets budget skär regeringen ned totalt 25 % för Naturvårdsverket. De sista urskogarna avverkas, trots att 80 av landets skogsforskare säger att detta är orimligt. Man skär ned på anslagen, pengarna räcker inte. T.o.m. pengarna till kalkning skär man ned. Är det så man bygger det ekologiskt hållbara samhället, Göran Persson? I själva verket visar det sig, trots de vackra ord som Göran Persson och hans talskrivare har formulerat, att det de närmaste tre åren blir konkreta nedskärningar i miljöbudgeten för första gången i svensk historia. Skall man bygga det ekologiskt hållbara samhälle som Miljöpartiet vill handlar det om satsningar i stället, inte om nedskärningar. Regeringen lanserar en vacker miljöpoesi. Men orden döljer ett svindlande svek. Socialdemokraterna har skickliga talskrivare. Miljöpartiet har skickliga miljöekonomer. Låt oss byta, Göran Persson, så kanske det skulle hända någonting även på regeringssidan. Risken är att Göran Persson är på väg att bli den statsminister som ser till att de sista natur och urskogarna försvinner, som ser till att t.o.m. kommunernas vilja att satsa på allergisanering av skolor och dagis går i stöpet. Han blir den förste statsministern i svensk historia som skär ned så våldsamt i miljöbudgeten. Samtidigt säger Göran Persson: Vi skall bygga det hållbara samhället. Men först skall vi tydligen rasera det som redan finns. Jag har två konkreta frågor som jag hemskt gärna skulle vilja ha svar på: Hur har Göran Persson mage att prata om att steg för steg bygga det hållbara samhället när han i praktisk handling gör precis tvärtom? Varför stoppar Göran Persson allergisaneringspengarna, när kommuner äntligen har fått chansen att allergisanera skolor och dagis? Det är en av de största planerade miljösatsningarna i svensk historia. Den satsar inte Göran Persson på, han plockar bort pengar som vi tidigare var överens om, trots att denna sanering ger bättre hälsa, bättre miljö och många fler jobb. Jag vore tacksam att få ett svar, och inte bara jag. Jag tror att väldigt många miljöengagerade människor i Sverige skulle vara tacksamma att få ett svar. Jag tror att väldigt många som är miljöengagerade i Sverige känner så här när det gäller miljön: Aldrig har så många haft så få i en regering att tacka för så litet. Arbetslösheten är ett stort problem i Sverige. Jag har förstått att finansminister Erik Åsbrink inte tror på och inte tycker att sänkt arbetstid är en rimlig modell för att komma till rätta med arbetslösheten. Jag skulle vilja ställa samma frågor till Göran Persson som jag ställde till Eva Eriksson: Ger verkligen inte sänkt arbetstid fler människor möjlighet att komma i arbete? Skall Sverige vara det enda land i Europa som håller kvar 40-timmarsveckan? Är det inte så t.o.m. i regeringskansliet, att om man hade haft 8-timmarsdag - jag förmodar att man jobbar ganska mycket mer, men en hel del har trots allt 40-timmarsvecka, det har vi kollat - och man skulle sänka arbetstiden, skulle det behöva anställas fler människor? Så är det inom företag efter företag. Jag har själv erfarenhet från familjens företag och vet att det faktiskt är så. Vi måste dela på jobben, sänka arbetstiden, anpassa normalarbetstiden till verkligheten och inte leva kvar i någon flummig bild av en framtid som skulle innebära att det kan bli mer lönearbete på 2000-talet än det var 1990. Det finns ingenting som tyder på det i någon utredning någonstans i världen. Därför måste vi dela på jobben och sänka arbetstiden.

Fru talman! Ibland är man dåligt upplagd för den politiska trätan. Livet rymmer ju så mycket mer än bara politik. Det finns skeden då de icke-materiella frågorna ockuperar ens sinne och väger tyngre än de som enkelt kan mätas i kronor och ören. Det kommer dagar, sannolikt för oss alla förr eller senare, då de existentiella funderingarna tränger undan det mesta. Då passar i regel inte de stora orden och åthävorna. Mina till hög ålder komna föräldrar har det mycket svårt i dag på grund av sjukdom och svaghet. Just därför flyger mina tankar ständigt i väg till dem. Under en partiledardebatt förväntas det från många håll - också från de egna sympatisörerna - att de verbala flisorna skall yra, att man skall plocka publika poäng och helst kunna uttrycka sig så rubrikmässigt att man kommer med i TV-nyheterna, i radio och i tidningar. Inte så sällan är ju den politiska debatten ett forum för effektsökeri. Fru talman! Om pengarna till kommunikationssektorn tar slut eller inte räcker till, då får ingen för sig att stänga vissa vägar eller trafikplatser. På något sätt skaffar vi fram pengar och bygger färdigt. Och Dennispaketet kan tydligen sysselsätta stockholmare år ut och år in, tycker jag mig kunna förstå. Om pengarna till nationalscenerna ebbar ut, då bommar vi inte igen någon av scenerna. På något sätt ordnas det fram pengar. Om inte på annat sätt så genom sponsring. Detta är verksamheter som skall finnas. Och jag är självfallet också av just den åsikten. Men när det krisar ute i kommuner och landsting, då upphör på ett märkligt sätt vårt verklighetsansvar. Då stänger vi vårdavdelningar, då låter vi köerna växa, då tolererar vi att människor får vänta i ångest inför operationer, att anhöriga får förtvivla, att personalbristen blir så förödande att allt färre anställda får fara som skottspolar mellan sjukrummen. Herr talman! Jag vill betona att mina båda föräldrar tas väl om hand, så jag talar faktiskt inte i egen sak. Men jag ser ju, jag läser och jag får ständigt rapporter - rapporter ja, det vore bättre att kalla dem ångestladdade skrin av ängslan. Våra riktigt gamla tillhör den generation som ofta personifierar förnöjsamhet och tålmodighet. Eftersom de i regel dessutom hamnar i vad jag skulle vilja kalla den oglamorösa vården hörs de knappast. Under gångna år har jag skjutsat min far till hundratals sjukbesök på lasarett och sjukhem. Jag minns ett tillfälle då vi just skulle gå in på en långvårdsavdelning. Så hette det då. Ibland byter vi namn på företeelser och tycks tro att det ändrar verkligheten. Kom ihåg, sade far, att de tysta ligger här inne - de som saknar talesmän. Vi försöker på något sätt klara oss från våra dåliga samveten i dag, för dåliga samveten skall vi ha. Vi säger att man inte får generalisera. Vi stryker under ett självklart faktum: att vården inte är dålig överallt. Det är ungefär som om man inte skulle agera mot krig för att det existerar fred på de allra flesta håll, eller som om man inte skulle bry sig om de arbetslösa för att de flesta trots allt fortfarande har jobb. Vård och omsorgssituationen är utmärkt för många, men i det närmaste katastrofal för andra. Kära ledamöter här i kammaren, helt oberoende av partitillhörighet - så kan vi inte ha det! Observera att jag säger "vi". Jag hoppas att ni läste professor Hugo Lagercrantz artikel i DN, publicerad den 29 september, där han skriver att vården är pressad till ett bottenläge och att han skäms över hur handikappade barn och deras föräldrar tas om hand. I sammanhanget kan jag inte låta bli att uttala den djupaste häpnad över att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister kunde klä av Stockholms landsting 3 000 miljoner. Hur kunde ni? Vi upprörs självfallet när s.k. affärer avslöjas och när lurendrejeri och fiffel uppdagas. Men jag frågar mig om inte det kollektiva trixandet med löften och dribblandet med folks förväntningar också skulle behöva ingå i JK:s uppdrag att fundera över nya revisionsmetoder. Vifta inte bort professor Lagercrantz starka ord i något landsting! Läs vad ordföranden i kristdemokraternas seniorförbund Jerzy Einhorn skriver i dagens DN. Gå ut på avdelningar, och ni kommer på många håll att se hur personalen jagar runt i korridorer utan någon som helst möjlighet att sitta ned och förklara eller hjälpa medmänniskor ur deras rädslor eller hinna mata på ett rimligt sätt. Följ med hemtjänsten ut här i storstadsregionen och fundera sedan över hur gamla, sjuka och ensamma har det när hemtjänsten rusar vidare. Landstingen skall spara. Kommunerna skall spara. Det kallas rationaliseringar. Jag tror inte alls att jag för någon lyssnare eller tittare behöver påpeka att ordet "ratio" betyder förnuft, men låt mig erinra om det. Det som nu sker ute i landsting och kommuner kan inte få kallas rationalisering. Det har inte med förnuft och klokskap att göra. Det skall kallas för vad det är: uppenbara försämringar. Vi har allihop under senare tid uttalat oss om behovet om moral och etik. Dessa ord eller uttryck som så länge för många kändes främmande i den politiska debatten har verkligheten mer och mer tvingat oss att fundera över, som väl är. Låt oss inte underskatta alla dessa s.k. affärers inverkan på demokrati och ansvarstagande. Men moral och etik handlar inte enbart och kanske inte ens i första hand om svindlerier i Motala eller Gävle eller någon annanstans. Moral och etik handlar i första hand inte om sedelbuntar och kontokort. Moral och etik handlar om människovärdet, och därmed i synnerhet om hur vi behandlar och tar hand om våra barn och våra gamla. Jag påstår att vi i dag genom att syssla med något som vi kallar rationaliseringar - ibland t.o.m. moderniseringar - men som i själva verket är förskräckande försämringar kränker människovärdet och sviker den moral och etik som tillhör vår tradition. Vi vet - vi behöver inte låtsas leva i okunnighet - att gapet mellan resurstilldelning och behov blir allt större inom vården. Vi begriper att detta går ut över medmänniskor och deras självklara rätt till värdighet. Så här kan vi inte ha det. Välfärden är säkrad, sade statsministern i sin regeringsförklaring. Hur kan landets politiskt ytterst ansvarige fälla ett så absolut påstående? Som om budgetsaldot allena skulle vara ett bevis på landets välfärd! Som om siffertabeller från Finansdepartementet klargör hur det står till på geriatriska avdelningar och redovisar hur ensamheten kryper utmed väggarna dag ut och natt in i många äldres lägenheter! Jag känner mycket väl till kritiken som riktas mot oss kristdemokrater för att vi under fyrpartiregeringen tvingades acceptera att mellan 3 och 4 miljarder drogs in från kommunerna. Det skrevs hundratals - ja, sannolikt tusentals - insändare och elaka pamfletter mot oss för det, men alla dessa ekon till skribenter måtte väl ändå nu ha insett att man bör illskrika i dag om man kritiserade högljutt den gången, när mellan 3 och 4 miljarder drogs in. Utöver de 3-4 miljarder som fyrpartiregeringen tog av kommunerna har ju nuvarande regering dragit in bortemot 20 miljarder, trots att det under valrörelsen lät som om man skulle lämna tillbaka de 3-4 och sedan inte plocka kommunerna på en enda krona. Herr talman! Varifrån skall vi få resurser så att mor Hulda slipper ligga ensam och rädd? Varifrån skall vi få pengar, så att inte cancerpatienten behöver stå längre i operationskön med sin ångest? Varifrån skall vi ta pengar så att personalen får någon enda minut över för att hålla patienten i handen och samtala om känslor och rädslor? Hur skall vi bete oss för att återupprätta och manifestera medmänsklighet och värdighet? Vi kan ju omöjligt kalla oss kulturnation om vi inte gör det. Vi kristdemokrater ivrade under valrörelsen 1991 för att löntagarfondspengar skulle användas till att säkra värdig vård. Men med 7,1 %, som vi fick i det valet, når man svårligen ända fram. Vi gjorde inte det. Herr talman! I kristdemokraternas budgetmotion avsätts större resurser till vård och omsorg. Det är naturligtvis inte alls särskilt tilltalande att bl.a. plädera för en momshöjning, vilket vi gör, eller att föreslå ytterligare en karensdag, vilket vi gör. Men vi gör det just av den anledningen att vi inte kan uthärda att vården försämras. Vi kan inte acceptera att våra äldre skall fösas åt sidan, att de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna skall hamna i strykklass, att mediciner skall bli för dyra och läkarbesök upplevas som omöjliga. De ca 6,5 miljarder som kristdemokraternas budgetförslag ger i ökade resurser till kommuner och landsting räcker till ungefär 40 000 heltidstjänster inom vård och omsorg. Med regeringens politik kommer 30 000 anställda att avskedas under de närmaste åren. Så här kan vi inte ha det. Det finns inte mycket som är så svårt, det vet jag, som att förklara för rikets medborgare att det fordras majoritet här i riksdagen för att ett partis förslag skall kunna förverkligas. Det enda vi som kristdemokrater kan lova är att göra allt vad som står i vår makt utifrån det röstetal vi har och med den opinionsbildande förmåga vi har för att se till så att vården och omsorgen får större resurser och så att också gamla och sjuka får uppleva rättmätig värdighet när s.k. besparingar eller nedskärningar sker. Det är alldeles självklart att folk i allmänhet tycker, och jag vill gärna ha sagt att jag är av samma åsikt, att det måste vara något fel när människor - och det gäller ju i synnerhet kvinnlig arbetskraft - inom den offentliga sektorn avskedas från arbetsuppgifter som är nödvändiga för medmänniskors värdighet, för att i stället gå sysslolösa och uppbära arbetslöshetsersättning. Välfärden är säkrad. Den ekonomiska styrkan är återvunnen, säger statsministern när Kungen och Drottningen är på plats och stora delar av svenska folket är uppmärksamt. Han säger det med myndighet när parlamentet öppnas till fanfarer och nationalsång. Och så vet vi allihop att hundratusentals människor är utanför ordinarie arbetsmarknad, att vårdsituationen är katastrofal för många, att skolsituationen har försämrats på åtskilliga håll, att pensionärer fruktar för morgondagen. Ibland verkar det som om politiker tror att staten och kommunerna har helt olika medborgare. Vi fick överta en ekonomi i obalans, säger Göran Persson ofta och vill göra gällande att det nu råder balans. När fyrpartiregeringen minskade utgifter, då hette det åtstramningar som ledde till depression och nedrustning, ibland hette det t.o.m. slakt av välfärden. När socialdemokraterna skär ned kallas det sund finanspolitik och att skapa balans. Herr talman! I detta balansens och välfärdens samhälle anser sig tydligen inte kommuner att ha råd att ge de utslagna vård och rehabilitering längre. Hellre får medmänniskor trampa ned sig i förnedring och armod än att kommuner skall nyttiggöra sig de vårdplatser och den hjälp som finns - ett sällsamt kontraproduktivt ekonomiskt tänkande. Framför allt är det ett beteende som går i stick i stäv med allt vad tal om välfärd heter. Har vi politiker, och jag säger återigen vi, i denna kammare glömt Socialstyrelsens siffror om att 150 000-200 000 barn växer upp i alkoholistmiljöer? Herr talman! I detta balansens och välfärdens samhälle, som statsministern uttrycker det, försämrar regering och centerparti på ett rent häpnadsväckande sätt för jordens allra fattigaste. För de medmänniskor, de individer och familjer som terroriseras av svält och törst och som saknar allt, absolut allt, försämrar socialdemokrater och centerpartister på ett rent ofattbart sätt. En gång i världen ordades det om internationaler över alla gränser, om att människor skulle förena sig över nationsgränser. I dag firar vår självupptagenhet ideliga triumfer. Jodå, jag hörde också hur Arne Thorén, när han blev trängd av en journalist pläderade för en biståndsnivå på 0,2 %. Jag skall självfallet inte argumentera mot Arne Thorén här i kammaren. Men låt mig få understryka, för jag vet att det behövs och regeringens budget visar entydigt att det är nödvändigt, att Sverige och Europa går ingen trygg framtid till mötes, om i-länder isolerar sig från u-länder, om vi tror att framtida välfärd och säkerhet kan byggas bakom nationsgränser och separeras från omvärlden. Herr talman! Vi kommer att debattera EMU under kommande månader, och låt oss göra det. Vi kristdemokrater anser inte att Sverige kan rösta för medlemskap nu. Jag är rädd för att det europeiska huset stänger sina fönsterluckor så att de blir alldeles för täta. Tränger vi undan den s.k. nord-syd-dialogen från dagordningen, då har vi i första hand svikit solidaritetstanken och i andra hand visat att vi dåligt förstått förutsättningarna för en tryggad morgondag. Välfärden är inte säkrad, statsministern, förrän vi har tvingat tillbaka arbetslösheten. Den ekonomiska styrkan är inte återvunnen förrän människor i vårt eget land och i omvärlden känner trygghet inför morgondagen.

Herr talman! Vi har nu en debatt som skall spegla det alternativ som ställs mot regeringens förslag - ett regeringsförslag som i huvudsak stöds av Centerpartiet. Jag måste säga att när man lyssnar på debatten är det inte en samlad bild man får, utan här ifrån talarstolen pläderar numera varje parti för sina egna hjärtefrågor, obekymrade om hur de skall betalas och tillsammans med vem de skall genomföras. Jag misstänker att vi inte på mången god dag i Sveriges riksdag har haft en mer splittrad opposition än vad vi har i dag - kraftlös och utan linje. Om man skulle genomföra de förslag som nu förs fram, skulle det återigen föra tillbaka Sverige till ett läge där kaos och kris skulle råda i de gemensamma kassorna. Jag undrar om inte Alf Svensson trots allt slår rekordet i förmåga att förtränga vad han själv har medverkat till. De stora besparingar som Alf Svensson och Jerzy Einhorn var de som först röstade igenom i den tidigare riksdagens första beslutsomgång 1991 riktades ju mot vården och kommunerna. Det är helt förträngt i dag. Den Nathalieplan som Anne Wibble signerade hade ju som huvudsaklig beståndsdel en jättelik besparing på kommuner och landsting med upp till 35 miljarder kronor. Denna lyckades vi förhindra genom ett majoritetsskifte. Det är förträngt i dag. Alf Svensson vill bilda regering ihop med Moderaterna. Det är väl så man fortfarande skall tolka det. Alf Svensson talar här ifrån talarstolen för mer resurser till kommuner och landsting. Moderaterna vill minska dem. Jag skall inte på något sätt höja konfliktnivån, men jag tycker att Alf Svensson bär falskt vittnesbörd från talarstolen. Det är, Alf Svensson, en situation i kommuner och landsting i dag som är bekymmersam, ja, och den känner vi alla. Men vi vet också att vi nu har lagt en ekonomisk grund för att successivt börja på att vända detta rätt. Förstör nu inte det här genom att återigen släppa loss en lättsinnig överbudspolitik, oavsett om den framförs med all bas och allt magstöd i världen! Detta är den reaktion man kan ge med anledning av det senast hållna anförandet. Nu ligger framför oss tre uppgifter. Finanserna är under kontroll. Vi har klarat någonting som många sade var omöjligt att klara av. Vi har fått räntor som faller. Vi har fått inkomster och utgifter att gå ihop. Vi har fått vårt byte med omvärlden att visa överskott. Vi har fått ned inflationen. Allt är i den meningen på plats. Det har gått snabbare och bättre än vi trodde. Därmed har vi skaffat oss utrymme och politisk frihet att angripa de stora framtidsfrågor som avgör om vi långsikt kan säga att Sverige är ett bra land att leva i eller inte. Den första och viktigaste av de tre frågorna är naturligtvis arbetslöshetsbekämpningen. Det finns all anledning att vara otålig, och det finns all anledning att anstränga sig till det yttersta. Utvecklingen är inte av ett sådant slag att regeringen på något sätt kan slå sig till ro, tvärtom. Ovanpå de bekymmer som vi ärvde har vi fått en internationell konjunkturnedgång som har drabbat Sverige ganska hårt under det senaste året. Nu tycks det som om vi är på väg upp ur den. Vi har målsättningen att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Jag tror att det går att klara. Vi har sagt att vi nu skall genomföra en lång rad åtgärder som ligger som riksdagsbeslut sedan i somras. Där finns satsningen på utbildningen - den största som har gjorts i modern tid. Den gäller vuxenutbildning för korttidsutbildade, högskoleutbildning framför allt för ungdomar men också för vuxna. Där finns satsningen på småföretagen - på skattesidan, på näringspolitiken och på ytterligare insatser för att stimulera deras exportförmåga. Där finns satsningar på miljöpolitiken. Där finns satsningarna på att få Östersjöregionen att växa snabbare. Och där finns en ny arbetsmarknadspolitik med allt vad en sådan innehåller av mer av lokal bestämmanderätt, lokalt inflytande och nya otraditionella lösningar där man bättre använder de resurser som vi i dag lägger ut för den hemska arbetslösheten. Allt detta har riksdagen fattat beslut om med bred majoritet. Nu skall dessa åtgärder få verka. Nu skall de komma på plats och ge resultat. Mycket talar för att vi därutöver behöver addera mer för att nå vårt mål. Och det kommer vi att göra. Men först skall beslutade åtgärder sättas i sjön och tas hem. Vi skall inte hamna i det läget att vi inte skapar den säkerhet och trygghet som representeras av att beslut följs snabbt av verkställighet. Den andra viktiga uppgiften för oss handlar, trots alla ironiska slängar från Miljöpartiet, om att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle. Det känns, herr talman, ibland som om Miljöpartiet känner en konkurrens och en viss dysterhet över det faktum att det inte är Miljöpartiet ensamt som talar om dessa frågor. Detta är den stora framtidsfrågan och den avgörande frågan för nästa generation. Den måste också skötas på ett sådant sätt att den inte bygger på några fromma förhoppningar eller på lösan sand. Den måste byggas på fast grund. Det måste vara realism och realitet i besluten. Det första verkligt stora projektet som här ligger framför oss är naturligtvis omställningen av vår energipolitik. Att få verka i ett land som kommer att bygga ett nytt energisystem ger oss ju en möjlighet att därmed lägga en första grundsten för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Det ligger framför oss under det närmaste halvåret och året. Den tredje uppgiften för oss handlar om Sveriges röst i världen, att Sverige engagerar sig och ger uttryck för en uppfattning, inte minst i de viktiga frågorna om nord och syd på jordklotet, fördelningen av detta livets goda. Vi vill ha en plats i FN:s säkerhetsråd. Vi tycker att Sverige genom åren har varit en konstruktiv medlem av FN. Vi har stött organisationen med ordentliga bidrag. Vi har 70 000 svenskar ute i fredsbevarande insatser. Vi har en idé om hur FN skulle kunna göras effektivare. Vi anstränger oss just nu extra för att få en plats i säkerhetsrådet. Sveriges roll i Europa är att i regeringskonferensen med kraft driva de frågor som vi inser att vi inte kan lösa här hemma i vårt eget land. Arbetslöshetsfrågan går över nationsgränserna. Miljöfrågan är av sådant slag att ett ensamt land inte klarar av att lösa de problem som den innehåller. Sådant som rör rasism och främlingsfientlighet är också sådant som berör våra nordiska och våra europeiska grannar. Därför skall vi skapa en gemensam syn som bättre underbygger solidaritet och generositet. EU-arbetet är på väg in i en avgörande fas. De förslag som vi har lagt fram i den pågående regeringskonferensen ser ut att tas väl emot. Socialdemokratin lanserade idén om en sysselsättningsunion. Vi blev i Sverige näst intill hånade för detta. Det var inte många som från början ställde upp bakom en sådan. Nu ser det ut som om den konferens som vi skall ha i Dublin i slutet av året kommer att sluta upp kring detta förslag, dvs. att Europas stater förenar sig om att i det fördrag som reglerar EU:s arbete skall höga ambitioner skrivas in på arbetslöshetsbekämpningens område och praktiska åtgärder för att driva politik i den riktningen. Det är en framgång för ett svenskt internationellt arbete. Vårt forum och vår plats är i Östersjöregionen - att få verka politiskt i en tid då fönstret har öppnats för våra grannar på andra sidan Östersjön. Då kommunismen har drivits tillbaka, då kommunismen har havererat, då kommunismen totalt har försvunnit från vår region då öppnar sig en möjlighet för de baltiska staterna, för Ryssland och för Polen att gå mot demokrati, marknadsekonomi och välfärdslösningar. I den processen har Sverige allt att vinna. Då är det också viktigt att vi har en fast säkerhetspolitisk linje. Vi kan diskutera väldigt mycket om vår ekonomi och om vår välfärdspolitik, men om vi inte har en hållning i relationen till omvärlden som skapar förtroende för Sverige, förtroende för vår förmåga att försvara oss i händelse av krig och ofred men också en långsiktig hållning i förhållande till allianser av olika slag då är det ofärd i sikte. Därför är det så viktigt att kristallklart ständigt uttrycka sig på samma sätt om vår säkerhetspolitiska linje. Sverige är och förblir alliansfritt. Partier som börjar slarva med dessa formuleringar bidrar inte till att göra Sverige starkare. Det är också viktigt att vi i vårt internationella arbete deltar i ett utbyte med andra länder. Jag kommer senare i höst att resa till Kina för att som en av de sista regeringscheferna i Europa tala med ledarskapet i denna jättelika makt. Jag skall tala med dem om mänskliga rättigheter och demokrati men också lyssna på dem om deras planer för utveckling, deras ekonomiska tillväxt och deras försök att bygga en drägligare tillvaro för sina invånare.

Jag har beskyllts för att genom den resan legitimera massakern på Himmelska fridens torg. Någon partipolitiker i hög ställning i Moderata samlingspartiet har valt att beskriva det på detta sätt. Jag vill ställa en fråga till Lars Tobisson. Helmut Kohl, en icke obekant tysk förbundskansler, har två gånger efter händelserna på Himmelska fridens torg gästat Kina med jättelika industridelegationer. Är det enligt Moderaternas uppfattning ett sätt att från hans sida därmed legitimera dessa massakrer? Vilken uppfattning har Sveriges plats i världen är att vi skall vara frispråkiga och stolta över det som vi representerar och står för. Politiken har så här långt fungerat gott därför att vi har klarat den första och avgörande arbetsuppgiften, nämligen att sanera de offentliga finanserna. Nu angrips det arbetet från alla håll. Ingen säger att det var onödigt och fel att göra det, men vi skulle ha gjort på ett annat sätt. Det är så att säga innebörden i kritiken från höger till vänster. Man kan ta lätt på en sådan kritik, eftersom man vet att det inte går att genomföra det som vi har gjort utan att man drabbas av kritiska angrepp. Men jag undrar, värderade ledamöter av denna kammare, vilken diskussion man i dag skulle ha haft vid de svenska köksborden om vi hade misslyckats med den ekonomiska politiken. Då hade vi haft mångdubbelt större krav på ingrepp i samtliga trygghetssystem. Framför allt skulle vi ha haft en situation där det inte hade varit denna riksdag som hade beslutat om de sakerna, utan marknadens aktörer i New York, Frankfurt, Paris och London hade ställt krav på den svenska staten; detta för att över huvud taget få fortsätta att låna pengar. Vilken stämning det skulle ha skapat i vårt land kan man bara spekulera omkring. En sak är säker: Jag är på intet sätt generad eller missnöjd med den arbetsinsats som vi har gjort jämfört med hur alternativet skulle ha kunnat te sig. Vi har gjort saneringen av statsfinanserna för att långsiktigt klara välfärden och för att långsiktigt klara en beslutanderätt i Sveriges demokratiska församlingar. Ytterst var demokratin utmanad. Det var det som det handlade om. Jag måste därför säga att jag blir litet dyster när jag möter denna kaskad av kritik mot den statsfinansiella saneringen. Låt vara att ett och annat inte blev rätt. Det erkänner jag gärna, och det skall vi rätta till. Det finns grupper som har kommit onödigt hårt i kläm. Det skall vi rätta till - med svenska egna pengar, inte med pengar lånade utomlands. Vi skall rätta till det med riktiga kronor, inte med inflationskronor. Vi är nu i det läget att vi kan ge de beskeden. När jag jämför med alternativet, som detta ser ut, och lyssnar på den fantastiska politik som skulle kunna konstrueras bara man förskjuter några miljarder hit och dit i relation till regeringen, blir jag faktiskt litet nedstämd. Folkpartiet, som mer än något annat parti är förknippat med det statsfinansiella kaoset, lanserar vid denna motionstid en idé om sänkta skatter på i storleksordningen 30 miljarder kronor. Det skall resultera i nästan 500 000 nya jobb någon gång vid sekelskiftet. Ovanpå det lyckas Folkpartiet med bedriften att lansera några sociala reformer och dessutom att få det hela att sluta på en starkare budget än regeringen. Den får man till genom att man har 4 % tillväxt i sina kalkyler - samma grepp som användes 1994 i den s.k. Jämfört med Folkpartiet framstår Moderaterna som fumlare i den ekonomiska politiken. Moderaterna klipper till med dubbelt så stor skattesänkning som Folkpartiet, alltså med 60 miljarder kronor. Moderaterna får av det bara ut hälften så många jobb som Folkpartiet får ut på halva den skattesänkningen, dvs. I ett nötskal är väl detta en beskrivning av den typ av övning som ett oppositionsparti kan ägna sig åt när ett budgetalternativ skall presenteras. Och inte blir det bättre av att Gudrun Schyman sedan på sin kant drar i väg med en beskrivning av vad Vänsterpartiets politik skulle resultera i, bara den fick genomföras. Just de 800-900 miljarder kronor kommer att vara den stora skillnaden mellan det som kan kallas för reaktionär sossepolitik och det som kan kallas för en mycket attraktiv vänsterpolitik. Jag tror inte att någon tror det, Gudrun Schyman. I stället tror jag att det faktiskt är de 800 första miljarderna som är avgörande. Klarar man inte att ta ansvar för dem, varför skall man då bråka om de 12 sista miljarderna? Det var de 800 första miljarderna som Vänsterpartiet inte orkade ta ansvar för. Nu glider ni undan och säger att ett slags ökad inflation skall vara lösningen på den ekonomiska kris som vi nu befinner oss i. Berätta, Gudrun Schyman, varför högre prisstegringar och högre hyror skall vara något som ger en bättre ekonomisk utveckling för pensionärer och löntagare med knappa marginaler! Det är ju innebörden av er kritik mot de s.k. konvergenskriterierna. Det är väl inte så att det är en högre upplåning ni skall ha? Det är väl inte så att det är en högre statsskuld ni skall ha? Det är väl inte så att det är en högre ränta Vänsterpartiet vill ha? Det är väl så att Gudrun Schyman håller fast vid sin tanke, lanserad i tidigare debatter här i kammaren, att det är litet högre inflation som Vänsterpartiet vill ha. Därmed löser man problemen för vanligt folk. När Gudrun Schyman i sin replik lägger ut texten omkring detta och om hur högre prisstegringar och högre hyresstegringar gynnar vanligt folk, passa då på att svara på frågan: Kommer Vänsterpartiet nu att rösta för att matmomsen höjs? Det var ju gåsleversocialism i Gudrun Schymans skepnad i våras. Gåsleversocialism i april månad är väl rimligen gåsleversocialism också i oktober månad, Gudrun Schyman? Eller har det under sommaren hänt något vad gäller gåsleversocialismen som ger er anledning att byta uppfattning? Kommer Vänsterpartiet att följa moderater, kristdemokrater och folkpartister när de vill höja matmomsen? Det är några frågor som inställer sig efter den ganska våldsamma attack som har riktats mot regeringen efter det saneringsarbete som vi har tvingats genomföra. När jag sade att vi kunde anse att välfärden var säkrad var meningen att vi nu gör oss oberoende av utländska långivare. När jag sade att välfärden var säkrad menade jag att det inte går att bygga pensionssystem, skola, vård och omsorg på lånade pengar. När jag talar om frihet vet jag att det handlar om väldigt många vanliga människor i vårt land som för sin frihets skull är beroende av att vården fungerar, att hemtjänsten kommer på besök, att skolan ger grabben och flickan en bra utbildning och att barnomsorgen ger en god fostran i det tidiga skedet av livet. Allt det där är för de allra flesta svenskar en frihet. Den gemensamma sektorn har gjort att vi kunnat bygga ut den friheten. Men den i sin tur är beroende av att vi inte missköter de kassor varur vi måste hämta våra pengar. Den som är satt i skuld är icke fri är en evig sanning. För mig är frihetsrevolutionen i Sverige, Lars Tobisson, att se till att samhällsbygget, som de allra flesta i den här kammaren står bakom, får fortsätta att utformas från utgångspunkten att vissa saker löser vi gemensamt: vård, omsorg och utbildning. Plånboken skall inte vara styrande, utan för detta tar vi ut en gemensam skatt - en skatt som gärna får vara hög bara det fördelas rättvist och frihet ges åt alla människor i vårt land, inte bara åt dem som av egen kraft har råd att efterfråga. Det är vad resultatet av den moderata politiken blir. De skattesänkningar som ni har föreslagit och de nedskärningar som ni nu lanserar är en politik som, såvitt jag förstår, har stöd som regeringsalternativ bl.a. hos Kristdemokraterna, som här i talarstolen tar sig friheten att vara främsta företrädare för en vård som faktiskt skulle tillföras mer resurser. Man sitter på två stolar samtidigt. Frihet är för många vanliga människor att ha ett jobb och att inte behöva vara orolig för arbetslöshet och sjukdom. Frihet är att ungarna får en bra utbildning. Frihet är att dagis fungerar. Frihet är att mor och far får en bra omvårdnad på ålderns höst. Det är frihet! För att allt detta skall fungera krävs det att vi har skött de gemensamma ekonomierna på ett sådant sätt att vi inte gör oss beroende av utländska långivare. Det är frihet! Herr talman! För mig känns det ganska lätt att föra den här debatten. Jag märker ju att alternativet saknas. Men för att stämpla in frågorna igen säger jag följande. Gudrun Schyman: Redogör för inflationens välsignelsebringande kraft i ekonomin och utveckla synen på gåsleversocialismen en gång till! Lars Tobisson: Hur var det med Helmut Kohl? Legitimerade han massakrerna på Himmelska fridens torg? Folkpartiet: Ytterligare klarhet om säkerhetspolitiken skulle inte skada. Kristdemokraterna: Hur kan man tala om mer resurser till vården och samtidigt vilja stödja ett politiskt alternativ som skall ta ytterligare 8 miljarder kronor från landsting och kommuner? Detta var några öppna frågor som rimligen skall ha ett svar i en partiledardebatt som faktiskt handlar lika mycket om oppositionens, visserligen splittrade, alternativ som om regeringens förslag. Tack så mycket!

Herr talman! Helmut Kohl må försvara och svara för sig själv. Vad vi har sagt - och det vet Göran Persson, för det har vi talat direkt om - är att Göran Persson band sig för att resa till Kina trots att det gjordes klart senast detta diskuterades vid Utrikesnämnden att på den nivån reser vi inte till Kina så länge makthavarna som står bakom massakern på Himmelska fridens torg finns kvar. Göran Persson lade ut texten väldeliga om borgerlig splittring. Jag skulle vilja rekommendera Göran Persson att studera sitt eget parti. Det är där den splittring finns som nu skapar uppskovspolitiken i landet beträffande arbetsrätten, kärnkraften, pensionsreformen, det europeiska valutasamarbetet och EU politiken i stort. Titta på den egna situation framför att ge er på andra. Vi fick inget svar på frågan varför socialdemokraterna inte gör något åt de strukturproblem som plågar det svenska samhället. Statsministern vill helt enkelt inte avslöja vad som skall göras. Han vill inte tala om att han inte vet vad som skall göras, inte vill göra eller inte får. Vad är det - har Göran Persson funderat över detta? - som gör regeringen så handlingsförlamad? Är det den interna splittring som jag pekade på? När ni kom till makten för två år sedan var det med högtställda löften om minskad arbetslöshet. Under 5 % på ett år, hette det. I dag är alltså fler arbetslösa än för två år sedan. Era egna prognoser säger att ni inte når ned under 5 % ens till nyårsafton 1999. Sällan har ett vallöfte så till den grad malts ned av verkligheten. Jag förstår inte hur Göran Persson kan stå här och säga att den ekonomiska politiken har lyckats. Vid LO-kongressen sade Göran Persson apropå arbetslösheten: Det vore dumt att säga att regeringen sitter inne med hela lösningen eller att partiet har tänkt färdigt i alla delar. Det här måste vara årtiondets understatement. Det är alldeles riktigt, Göran Persson, att ni inte har hela lösningen och inte tänkt färdigt, för ni har inga lösningar. Ni verkar inte ha tänkt alls. I två år har ni med stor precision undvikit alla beslut som skulle få arbetsmarknaden och ekonomin att fungera bättre. Fullt upptagna av att skapa intryck av beslutskraft har ni skjutit nödvändiga åtgärder på framtiden. Regeringens besked till den miljon människor som kan, vill och borde jobba är: Var god dröj. Men vad skall de vänta på? Vad är det ni skall presentera i uppföljningen av sysselsättningspropositionen som ni inte kan lägga fram här i kammaren i dag? Blir det besked som ni lovar till våren på nytt uppskov och långbänk, symbolpolitik eller kallprat som vi får lyssna till i dag?

Herr talman! Först om Helmut Kohl. Jag hade ingen begäran från Lars Tobissons sida om en diskussion i formfrågan. Det här var inte fråga om att min resa skulle legitimera massakern på Himmelska fridens torg. Chirac har varit där, Major, Kohl och Vranitzky har varit där - nästan alla Europas regeringschefer med de konservativa i spetsen. Varför skall inte Sveriges statsminister resa dit, Lars Tobisson? Fly inte i formfrågan, den kan vi ha en debatt om senare. Hur kan man få det till att jag skulle legitimera massakern på Himmelska fridens torg genom att resa till Kina när jag gör det som den siste av Europas regeringschefer? Svara på den frågan. Sedan handlar det om två olika politiska synsätt som står mot varandra. Jag har sagt att arbetslöshetsfrågan är gigantisk. Regeringarna brottas med den i Europa. Det finns ingen som är helt framgångsrik. Vissa länder har pressat tillbaka arbetslösheten. De har gjort det med hjälp av en ekonomisk politik som ofta går under rubriken flexibilitet, som innebär gigantiska löneskillnader, ökade orättvisor och som inte minst har drivit fram så stora klasskillnader i storstäderna att vi ser en framväxande slum i Europas storstäder. Den bilden har man också i USA. Den politiken vill vi inte ha i Sverige. Det finns ingen majoritet för en sådan politik i Sveriges riksdag. Vi stänger den vägen. Det handlar inte om att bekämpa arbetslösheten, Lars Tobisson, genom att öka klyftorna och orättvisorna i samhället. Det handlar om att bekämpa arbetslösheten genom att göra svensk arbetskraft bättre rustad att möta en internationell konkurrens. Då är det utbildning och åter utbildning som gäller, precis som min kollega i det engelska labourpartiet har formulerat det. Det är den socialdemokratiska linjen. Mot den står den konservativa: Låt klyftorna vidgas och öka. Lars Tobisson var en av chefsarkitekterna bakom "Ny start för Sverige". Det var han som tänkte ihop med Anne Wibble. Resultatet är inte så där alldeles över sig, om jag uttrycker mig försiktigt. Nu skall den politiken, som han sade, vidareutvecklas. Berätta hur ökade klyftor och minskad rättvisa skapar nya jobb. Berätta hur det förslag att helt avskaffa arbetsrätten som ni vill lägga fram i riksdagen skapar nya jobb. Vad får vi för situation på svensk arbetsmarknad då? Två miljoner svenskar kan 1998, om Moderaterna får som det vill, vara i ett läge där de inte har några rättigheter alls på sin arbetsplats. Det är ert förslag. Hur ger det nya jobb, Lars Tobisson? Vilket Sverige växer då fram? Beskriv det. Tror Lars Tobisson att någon i kammaren kommer att rösta för ett sådant förslag? Hur ser Moderaterna på sin parlamentariska strategi nu när Ny demokrati inte längre finns att tillgå? Var hämtar man stöd för den här typen av förslag? Utveckla det i talarstolen, Lars Tobisson.
Herr talman! Det torde vara känt för alla att jag som gruppledare för det största regeringspartiet hade mycket stora problem med Ny demokrati i kammaren, så jag är tacksam för att det inte är kvar. Det är naturligtvis, Göran Persson, inte fråga om att bekämpa arbetslösheten genom att öka klyftorna. Tvärtom är det meningen att undvika de klyftor som uppstår genom att man inte förminskar arbetslösheten utan som ni gjort under två år ökar den. Ingenting skapar större klyftor mellan dem som har jobb och dem som inte har det. Här gav Göran Persson oss moderater ett fantastiskt erkännande. Han sade att vi moderater vill ta bort anställningstryggheten för dem som vinner anställning under de kommande åren. Han sade att två miljoner människor då kan stå utan det skyddet. Två miljoner människor skall alltså ha fått jobb med moderat politik. Alldeles fantastiskt! Jag tackar för det omdömet. Problemet med Göran Persson är att han är så fast i saneringspolitiken att han inte ser att han, på grund av den metod man valt att sanera statsfinanserna, försvagar samhällsekonomin. Det här måste man göra klart för sig. Skattetrycket har skärpts, marknader har återreglerats. Följden har blivit svag tillväxt och massarbetslöshet. Det kommer vi inte till rätta med utan offentliga utgiftsminskningar, sänkta skatter och avregleringar, alltså huvudinslagen i den moderata politiken. Nästan den enda nyheten i årets budgetproposition är att ni vill driva statens finanser med permanenta överskott. Genom att överbeskatta medborgarna skall ni socialisera sparandet i samhället. Genom ett rättsvidrigt övergrepp på de fristående forskningsstiftelserna skall staten ges större kontroll över forskningen i landet. När ni socialdemokrater känner er osäkra om vägen - och det gör ni alldeles uppenbart i dag - då söker ni er tillbaka till rötterna, till socialismen. Kan Göran Persson ge ett enda exempel på ett framgångsrikt land där staten styr investeringarna och forskningen? Eller kan Göran Persson ge ett enda exempel på ett framgångsrikt land som avvecklar i stället för att utveckla sina produktiva resurser? Jag tänker då på kärnkraften. Enligt regeringen bör kärnkraften börja avvecklas före mandatperiodens slut. Men varför märks då inte detta i budgetpropositionen? Har regeringen insett att en förtida avveckling av säker svensk kärnkraft blir förödande dyr och dessutom är oansvarig med hänsyn till miljön? I så fall är regeringen bara att gratulera. Eller tror regeringen på fullt allvar att det inte kostar något att slå sönder grunden för svensk framtida energiförsörjning? Är detta ett uttryck för Vingåkersskolans beryktade tes, att kapitalförstöring är bra för den ekonomiska utvecklingen? Kan Göran Persson redovisa för kammaren varför kostnaderna för en förtida avveckling av kärnkraften inte finns med i budgeten? Kan han dessutom ge ett enda exempel på ett land som har blivit rikare, renare och tryggare genom att förstöra sina resurser?

Herr talman! Lars Tobisson har inte riktigt förstått hur svensk arbetsmarknad fungerar. Det kan vara förklaringen till att man lägger fram förslaget om arbetsrätten. Varje år i Sverige - också i en lågkonjunktur - anställs en miljon människor i företag och förvaltningar. Sådan är omsättningen på arbetsmarknaden. Ert förslag innebär att den miljonen människor som får eller byter jobb i Sverige kommer att berövas allt arbetsrättsligt skydd. Under två år blir det två miljoner människor. Det är halva arbetskraften, Lars Tobisson. Detta förslag har ni lagt fram. Men jag har inte räknat in att det dessutom kan bli fråga om en sysselsättningsökning att lägga till. Det är dramatiken i ert förslag som jag vill åskådliggöra. Svaret blev ju Lars Tobisson skyldig. Var hämtar man ett parlamentariskt stöd för att beröva halva den svenska arbetskraften alla regler om lag och ordning när det gäller arbetslivet? Hur tänker moderaterna i det avseendet? Driver man ytterkantspolitik à la Gudrun Schyman i förhoppning om att man så småningom ändå skall bli förstådd av någon? Dessutom undvek Lars Tobisson att den här gången ta upp den fråga som han brukade ta upp i de gamla goda debatterna, nämligen frågan om hur räntan har stigit. Jag tror att detta är den första debatt sedan jag blev finansminister och senare statsminister som jag inte hör Lars Tobisson tala om räntan. Vad beror det på? Är det för att det går bra för Sverige som det inte är intressant att peka på den saken? Alla kommer vi i kammaren ihåg hur Lars Tobisson under en debatt jublande glad tog emot depescherna om hur räntan steg en förmiddag för drygt ett år sedan innan vi och Centern inledde stabiliseringen av Sveriges ekonomi. Varför inte jubla nu, Lars Tobisson, när räntorna har fallit 5 %? Varför är inte moderaterna glada när det går bättre för Sverige? Lars Tobisson har också den något udda uppfattningen att ett överskott innebär en överbeskattning. Med den logiken innebar väl i så fall ett underskott en underbeskattning av det svenska folket? Dessutom gör 1 400 miljarder kronor i statsskuld - som Tobisson mera än någon annan har bidragit till - att vi är ohyggligt räntekänsliga. 1 % ränteförändring på den skulden kräver direkt 14 miljarder kronor i besparing. För att komma bort ifrån den räntekänsligheten bör det finnas ett överskott under de kommande åren så att vi kan trycka ned vår skuld. Sverige behöver amortera på sin skuld. Det begriper folk, särskilt de som har betalat höga räntor på de skulder som de har ådragit sig. Moderaterna vill fortsätta att slarva och ha Sverige skuldsatt. Ett skuldfritt Sverige är ett Sverige som är utan moderat inflytande på den ekonomiska politiken. För övrigt svarade inte Lars Tobisson på frågan om Helmut Kohl genom sin resa hade legitimerat massakern på den Himmelska fridens torg. Jag vet att Lars Tobisson inte kan svara på den frågan. Jag ställde den därför att de moderata partigängarna var så oerhört snabba att göra partipolitik av en dialog med en supermakt. Men man glömde bort att kontrollera att deras egna partikamrater i andra länder i Europa hade åkt till Kina långt innan Sveriges statsminister gjorde det. Så jag förstår att Lars Tobisson är tyst.

Herr talman! Statsministern frågade mig igen om Jag föreslog att statsministern skulle vänta till den 20 november då vi skall ha en utrikespolitisk debatt här i kammaren. Jag tycker att det hade varit lämpligare. Men jag skall ge ett besked. Vi är positivt inställda till ett utvidgat försvarssamarbete i ett förändrat NATO. Det kan bli intressant för Sverige i framtiden. Vi skall följa utvecklingen och föra diskussionen. Vi är beredda att föra den diskussionen i denna kammare under de politiska debatter som kommer att äga rum i försvars och utrikespolitik. Sveriges försvar bygger på hjälp utifrån. Vem, Göran Persson, skall komma när vi ropar? Göran Persson raljerar över att Folkpartiet har mer tillväxt i sitt budgetförslag. Det är konstigt. Göran Persson vill ju också ha tillväxt. Vi i Folkpartiet lägger fram förslag för att vi skall nå tillväxt, fler företag och fler jobb. Då blir det också bättre, Göran Persson. Jag trodde att han tyckte att det var bra med ökad tillväxt. Göran Persson beskriver verkligheten utifrån ett perspektiv som jag inte känner igen. Jag tror att det är många människor som inte känner igen den. Vad är det som det talas om vid köksborden? Jo, det är den fråga som Göran Persson ständigt undviker att ta upp, frågan om arbetslösheten. Hur skall vi klara arbetslösheten? Göran Persson leder en regering som inte klarar arbetslösheten. I budgetförslaget anges det att man räknar med att man inte skall klara jobben. Man har tydligen ingen handlingsplan och inga koncept. Vad är det som hindrar att man vidtar de viktiga åtgärder som man måste vidta för att arbetslösheten skall åtgärdas? I vårt budgetförslag presenterar vi en lång rad av åtgärder. Det är bara att ta åt sig. För oss är det viktigt att man klarar arbetslösheten. Det är inte den partipolitiska strategin eller orden som är betydelsefulla utan det är det verkliga problemet hur vi skall klara arbetslösheten. Göran Persson gör också en felaktig beskrivning när han säger att det var Nathalieplanen som raserade alltihop. Det handlade om nominellt oförändrade statsbidrag till kommunerna, vilket regeringen fullföljer. Man skulle ha en realt oförändrad konsumtion, vilket regeringen också fullföljer. Tycker Göran Persson att regeringen för en dålig politik? Ni lovade visserligen någonting annat innan ni fick makten. Ni lovade mycket: tillväxt i kommunerna, bättre vård för de äldre, inga ytterligare neddragningar i skolorna. Ni skulle klara arbetslösheten. Vem kommer inte ihåg att ni sade att i dag skulle vi ha haft 5 % arbetslöshet, bara socialdemokraterna kom till makten? Men hur ser det ut? Jo, i dag uppgår arbetslösheten till 12,8 %. Vad är det för åtgärder som ni inte vågar vidta för att klara detta? Till sist vill jag bara ta upp "den största utbildningssatsningen i modern tid". Ja, det är en konstig tideräkning. Den utbildningsoffensiv som har förekommit i olika propositioner och budgetar låter som mer och mer för varje gång, trots att denna utbildningssatsning är mindre än den ökning per år som fyrpartiregeringen genomförde. Sedan tycker jag att Göran Persson skall sluta att fråga efter Ny demokrati. Socialdemokraterna visar att Ny demokrati inte behövs i den här riksdagen. Det är s-regeringen som i dag raserar bistånds och flyktingpolitiken.